Herr talman! Under de senaste veckorna har vi haft flera EU-debatter här i riksdagen. Vid de tillfällena har inte minst ungdomarnas åsikter kommit i fokus. Det lustiga, som slår en, är att flera debattörer helt tvärsäkert vet hur ungdomarna kommer att rösta den 13 november. Det såg vi också ett exempel på i det senaste replikskiftet, när Björn Samuelson uttalade sig om ungdomarnas åsikter. Men verkligheten är en helt annan. Många ungdomar tvekar. Ena dagen visar opinionsundersökningar på ett nej bland ungdomar, andra dagen på ett ja. Det är inte konstigt. De ungdomar som jag möter känner sig vilsna och utestängda från debatten. I en rapport om ungdomar och EU bekräftas det här. Det är en rapport som är gjord av Träffpunkt Europa, ett nätverk med 18 000 ungdomar som arbetar för ett medlemskap och som har träffat ungdomar och undersökt deras åsikter. Under det senaste halvåret har man mött drygt 90 000 ungdomar, och rapporten bygger på de mötena. Här finns framför allt tre slutsatser som vi bör ta till oss, både ja och nej-företrädare, saker som vi kan göra något åt direkt. För det första - språket. Om fler ungdomar skall hänga med i debatten, måste språket bli enklare och rakare. Det måste bli färre klyschor. Det är inte ovanligt att debattörerna svänger sig med ord som konkurrenskraft, tillväxt och formell suveränitet, utan att ta sig tid att förklara vad orden står för. Samma sak gäller klyschorna. Carl Bildt talar om "hjul som skall rulla", och Gudrun Schyman talar om "internationell solidaritet", men om man inte vet vad de egentligen menar, blir det bara tomma ord. För det andra - respekt för väljarna. Ingen vill bli idiotförklarad, men så känner sig många ungdomar när ja och nej-anhängare informerar om EU. EU är antingen guld och gröna skogar eller pest och kolera. Alla vet att verkligheten inte är så enkel. Därför måste båda sidorna redovisa för och nackdelar med sina alternativ. Om vi fortsätter med förenklade sanningar, kommer ungdomarna att strunta i EU frågan. Varför skall man bry sig, när debattörerna inte visar respekt för en? För det tredje - följ folkomröstningen! Många ungdomar oroar sig för om deras röst i EU-frågan har någon som helst betydelse, att vi här i riksdagen inte skall följa omröstningens resultat. Det minskar intresset för att sätta sig in i frågan. Den allvarligaste slutsatsen i rapporten är kanske att trots att partierna har sagt att folkomröstningens resultat är bindande, tvivlar många ungdomar. Träffpunkt Europa, som har gjort denna rapport, påbörjar i dag en kampanj för att få oss riksdagsmän att skriva under ett dokument där vi förbinder oss att följa folkomröstningens resultat. Jag har skrivit på det dokumentet för någon timme sedan. Jag skulle vilja uppmana alla att sätta sin namnteckning på det dokumentet.

För det är ju faktiskt ungdomarna som skall leva med folkomröstningens resultat. Glöm inte det!
Herr talman! Jag vill säga följande till Tommy Waidelich. Jag har vägletts av bl.a. en princip i mitt politiska arbete här i riksdagen sedan allra första början när jag kom hit och mötte politikerspråket. Det är att jag inte skall förenkla det svåra men heller inte försvåra det som är enkelt. Vad jag talade om när det gäller ungdomarnas inställning i EU-frågan är det som jag har mött under alla de år som jag har varit ute och besökt hundratals gymnasieskolor och grundskolor och många högskolor. Jag har upplevt att unga människor vill lägga en annan substans i begrepp som tillväxt för välfärd. Det var det jag pratade om i min replikväxling med Jan Andersson. Att man kan ta fram mätningar där unga människor ena dagen säger ja till EU och andra dagen säger nej förvånar inte mig ett dugg. Jag skriver gärna på listan och skulle då garantera att jag vill följa folkomröstningens resultat. Det har vår partiföreträdare Johan Lönnroth redan tidigt i debatten i dag deklarerat för Vänsterpartiets riksdagsgrupp.
Herr talman! Det är bra att Björn Samuelson också är beredd att skriva under detta dokument. Precis som jag sade är det ett viktigt bidrag för att skingra ovissheten. Det är möjligt att jag misstolkade Björn Samuelsons förra inlägg. Men vi verkar vara överens om att det är viktigt att ungdomarna får höras och finnas med i debatten, att vi inte utestänger dem. Några inslag som jag nämner och som tas upp i rapporten är språket, att visa respekt för väljarna genom att redovisa för och nackdelar och att övertyga om att folkomröstningens resultat skall följas. Resultatet skall följas. Ett viktigt bidrag är att skriva under dokumentet. Jag välkomnar Björn
Herr talman! Jag håller med Tommy Waidelich om att detta är en viktig fråga. Det är en viktig fråga för unga människor. Det kanske är viktigare för dem är för en annan, som börjar befinna sig någonstans i medelåldern. Det är därför jag beklagar att inte heller Tommy Waidelichs parti kunde acceptera Vänsterpartiets förslag om att de som är 16 år också skulle få delta i folkomröstningen. Det hade varit en klar och tydlig gest från det politiska etablissemanget till ungdomarna om man hade sagt: Vi vet att denna fråga är viktig för er. Därför skall också ni som har fyllt 16 år få delta i folkomröstningen. Jag möter många ungdomar mellan 14 och 17 år som är jätteintresserade av EU-frågan och alla komponenter som finns inom ramen för de framtidspolitiska frågor vi diskuterar. Jag beklagar att Tommy Waidelichs parti, Socialdemokraterna, förvägrar unga människor att delta i denna folkomröstning.
Herr talman! Man kan alltid diskutera ett beslut som har fattats under den förra mandatperioden. Jag var själv inte med. Men någonstans skall man dra gränsen för vilka som får rösta. I vårt land säger vi att det är vid myndighetsåldern, 18 år, som man får rösta. Om man nu diskuterar att sätta gränsen vid 16 år, kan man lika gärna fråga sig varför inte 14 och 15 åringarna skall få vara med och rösta i frågan. Det viktiga är att gå ut och lyssna på vad ungdomarna vill i denna fråga, vad de står för. Det har mitt parti tagit fasta på. Detta är än viktigare än att diskutera var åldersgränsen skall dras. Det viktiga är att alla ungdomar får ha en röst med när det gäller att diskutera en av århundradets viktigaste frågor.

Herr talman! Offentlighetsprincipen är djupt rotad och mycket väl förankrad hos det svenska folket. Den och vårt unika meddelarskydd utgör en omistlig del av den svenska demokratin. För oss socialdemokrater är det självklart att i varje situation slå vakt om båda dessa principer. Ett bra exempel på detta är KU:s betänkande 1993/94:21, där vi fick gehör för innehållet i vår motion både i utskottet och i riksdagen. Vi underströk i vår motion att den borgerliga regeringens proposition om grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap var alltför undanglidande och måste skärpas, vilket riksdagen också gjorde. Tyvärr har detta KU-betänkande inte rönt den uppmärksamhet det förtjänar. Frågan gällde vilka beslutsbefogenheter riksdagen kan överlåta till EU utan att samtidigt ändra grundlagen. Utskottet slog i sitt betänkande fast att det inte skall vara möjligt för riksdagen att överlåta beslutanderätt som väsentligt rubbar viktiga principer i grundlagen utan att riksdagen också samtidigt ändrar i grundlag. Principer som nämns i betänkandet är offentlighetsprincipen, meddelarfriheten, skyddet av uppgiftslämnare och ansvarssystemet samt förbudet mot censur. EU:s förslag till direktiv om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter, även om det för närvarande är osäkert om det blir något av det, kan här få utgöra ett exempel på lagförslag som i framtiden kan dyka upp inom EU och som kan få konsekvenser för offentlighetsprincipen. Nya sekretessregler kan naturligtvis också bli aktuella. Detta faktum kan självfallet ge upphov till många frågor. Men den intressantaste frågan blir naturligtvis vad vi gör om det kommer regler från EU som om de genomförs rubbar grunden för vår offentlighetsprincip. Jag skall försöka besvara den frågan. Om ett EG-direktiv strider mot någon grundlagsbestämmelse i vår författning kan inte direktivet genomföras utan att grundlagen samtidigt ändras. EU kan då anse att vi är skyldiga att ändra i grundlagen. Vill vi då inte efterkomma detta krav och saken gäller viktiga konstitutionella principer, t.ex. offentlighetsprincipen, blir vårt svar att EG-direktivet inte är giltigt i Sverige, eftersom vi inte har överlåtit någon befogenhet till EU att besluta om detta. Detta är, som jag ser det, den linje Sverige skall hävda om den konfliktsituation uppstår som jag nu talat om. Detta står att läsa i KU:s betänkande Det bör kanske också i detta sammanhang framhållas att det är långt ifrån säkert att det behöver uppstå någon konflikt. Vi måste ju inte i vår lagstiftning gå till överdrift i anpassning till EG:s direktiv. Vi bör kunna överföra direktiven till svensk rätt på ett sådant sätt att offentlighetsprincipen lämnas fredad. Skulle det ändå uppstå ett spänningsförhållande mellan svensk rätt och EG direktiven, får vi vara beredda att ta striden, om nu någon skulle vilja ha den. En sådan strid skulle t.ex. uppstå om kommissionen eller något medlemsland inleder ett s.k. fördragsbrottsförfarande mot Sverige. Men kom då ihåg att EU nu utvecklas mot ökad öppenhet och insyn. Mot den bakgrunden blir det knappast meningsfullt att inleda en process mot Sverige därför att vi håller fast vid våra principer om öppenhet och insyn. Min slutsats, herr talman, blir därför att vi väl kan värna vår offentlighetsprincip om vi blir medlemmar i EU. Så långt går man i KU:s betänkande 1993/94:21. Herr talman! Jag vill till sist dessutom slå fast följande: För det första kommer den svenska offentlighetsprincipen inte att ändras med anledning av ett svenskt medlemskap i EU. Makten över denna princip och hur den skall tillämpas ligger i Sverige, i våra egna händer, och inte någon annanstans. För det andra kommer vi vid ett medlemskap att bete oss precis som i dag, dvs. visa vederbörlig respekt i vårt internationella umgänge. Vi kommer alltså precis som i dag att följa grundlagens regler om sekretessprövningar och handlingar som rör det internationella umgänget, och vi kommer att hantera denna prövning på samma öppna sätt som i dag. Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen att i enlighet med grundlagen vara förhindrade att röja uppgifter om svenska förhandlingspositioner, om detta skulle skada Sveriges intressen. Herr talman! Jag vågar påstå att EU-länderna inte ser ett nytt medlemsland med en långtgående grundlagsfäst offentlighetsprincip som något hot, utan tvärtom välkomnar länder med den öppenhet som Sverige står för. De är mycket medvetna om att offentlighetsprincipen är ett viktigt begrepp som också måste utvecklas inom EU.

Herr talman! EU är en helt unik organisation som vi inte har sett maken till tidigare. Demokratiska länder i vår närhet har i full frihet bestämt sig för att bli medlemmar av EU, ofta efter att folket i omröstningar har fått säga sitt. De vill vara med bl.a. därför att de vill försöka finna gemensamma lösningar - samarbete - på gemensamma problem. Ett ökande gemensamt problem i vår världsdel, herr talman, är den organiserade kriminaliteten. Kriminaliteten är särskilt allvarlig eftersom den ofta riktar sig direkt mot enskilda människor i de olika länderna. Stölder, våld, rasism och narkotika förstör livet för miljoner människor varje dag i vår världsdel. Kriminaliteten är till sin natur ickedemokratisk, då den förtrycker och våldför sig på människors möjligheter att leva hyggliga, värdiga liv i fred och frihet. Jag har i större delen av mitt vuxna liv varit verksam inom Hasselarörelsen och tillsammans med många kamrater arbetat för att ge unga människor som har fastnat i missbruk och elände en chans till andra värdiga och hyggliga liv. Jag har också tillsammans med många andra kämpat för att vårt svenska demokratiska skydd mot kriminaliteten skall vara så starkt och folkförankrat som möjligt. Delar av nej-sidan har i debatten velat påskina att ett medlemskap bl.a. skulle innebära att narkotikan skulle flöda fritt in i landet och att vi skulle behöva ompröva hela vår restriktiva narkotikapolitik ifall vi är medlemmar. Detta är vulgärargument och närmast snudd på skamligt. För att göra vad som kommer att gälla vid ett svenskt medlemskap helt klart har vi från den socialdemokratiska riksdagsgruppen strukit under mycket av det som står i den proposition som den förra, borgerliga regeringen lämnade till riksdagen. Vi har strukit under att vår gränskontroll bl.a. mot narkotika och vapen skall bedrivas på samma sätt som den bedrivs i dag. Detta är ett helt svenskt beslut. Också den restriktiva narkotikapolitiken bestämmer vi helt själva. Den består i Sverige av många olika delar: alltifrån förebyggande verksamhet riktad till skolor och föräldraföreningar till ganska hårda straff för grova narkotikabrottslingar. Däremellan finns en väl utbyggd vård och behandling inom den offentliga sektorn. Det finns en mycket aktiv polis som stör gatuhandeln. Det finns mycket engagerat arbete från tjänstemän inom Tull och Kustbevakning. Vår restriktiva narkotikapolitik är en helhet, och den har visat sig vara ganska framgångsrik. Den restriktiva politikens företrädare finns framför allt på ja-sidan i den kampanj som vi nu lever mitt i inför folkomröstningen. När många på nej-sidan ställer sig upp och säger att de skulle vara något slags garanter för den restriktiva narkotikapolitiken har de i mina ögon ingen trovärdighet alls. Det finns ingen anledning att blanda in den svenska narkotikapolitiken i debatten om ett EU-medlemskap. Det är skrämselpropaganda och folkförföreri på lägsta nivå. Det behövs också internationellt samarbete. Över 70 % av medborgarna i EU:s medlemsländer har i opinionsundersökningar år efter år lyft fram två frågor som man anser att det behövs ökat internationellt samarbete kring. Dels är det miljöfrågan, dels frågan om narkotikamissbruket. Det finns mycket internationellt europeiskt samarbete som jag menar att vi måste delta i med full kraft. Om vi blir medlemmar skulle såvitt jag förstår 22 svenskar delta i EU-parlamentets arbete. Jag förmodar och hoppas att det skulle innebära att 22 röster som står upp för en restriktiv och ganska skarp narkotikapolitik skulle kunna delta i debatten och omröstningarna i EU. Vi behöver också delta i ett gemensamt arbete som består i att försöka hindra narkotikans vägar in i Europa. Vi vet att de främsta transportvägarna kommer från Latinamerika. De går till Centraleuropa. Flygplatserna i Sofia och Bukarest är omlastningsplatser för en stor del av den narkotika som kommer till Västeuropa och sedan går till Nordeuropa. Andra transportvägar är uppdragna från Colombia direkt till St Petersburg. Vi behöver delta i detta arbete. EU-kommissionen har lagt fram ett mycket restriktivt programförslag där man avvisar all legalisering av narkotika. Man avvisar indelningen i tung och lätt narkotika. Vi behöver delta i det internationella arbetet och förstärka det. Ett ja till EU är ett ja till deltagande i ett gemensamt demokratiskt forum där vi med kraft kan vara med och kämpa för demokratin och mot kriminaliteten som hotar oss. Herr talman! De väsentligaste frågorna för folk här hemma - vår restriktiva narkotikapolitik, vår offentliga sektor, skyddet för brottsoffer, stödet för anhöriga, Polis och Tull - avgör vi helt genom svenska beslut.

Herr talman! Kraven på att legalisera narkotikan växer i Europa. Även om inget enskilt parlament har tagit ställning för en legalisering har många politiker, läkare och experter uttalat att drogproblemet består i att drogerna är illegala. Socialdemokraterna i Tyskland och de gröna i Italien har tydligt tagit ställning för en liberalisering. Frankfurtresolutionen. 15 europeiska storstäder har nu ställt sig bakom den. I Frankfurtresolutionen konstateras att strävandena att eliminera tillgången och efterfrågan på narkotika har misslyckats trots stora satsningar. Enligt resolutionen kommer narkotikan alltid att finnas i samhället. Det samhället kan göra är därför att ge upp kampen och i stället stödja och hjälpa missbrukare, s.k. "harm reduction". Fria sprutor och "shooting galleries" under överinseende av medicinsk personal, utbildning av missbrukarna för att ge kunskap om rätt droger och rätt mängd samt en legalisering av drogerna är de åtgärder som en del intellektuella och ledande politiker från många länder för fram som ett program för att få bukt med narkotikaproblemet. Man menar att drogberoendet är ett medicinskt fenomen. Det kan inte utplånas genom politiska åtgärder eller aktivt motverkas. Insatser kan visserligen ha effekt, men tvångsåtgärderna har misslyckats. Drogproblemet består enligt Frankfurtresolutionen i att innehav, konsumtion och handel är illegalt. Kriminaliseringen gör drogerna dyra och de är av dålig kvalitet. Olagligheten gör även att missbrukaren hamnar i social misär. För fem-sex år sedan skulle liberaliseringstankarna ha ansetts som helt oseriösa. Nu har dock allt fler börjat undra om det inte är rätt att avkriminalisera narkotikan. Det visar kanske det faktum att Europaparlamentet förra året endast med knapp majoritet avvisade en legalisering. I Sverige är motståndet mot en legalisering stort. Det är bl.a. här initiativet till en motorganisation till Frankfurtresolutionen togs i form av sammanslutningen Cities Against Drugs. Den svenska riksdagen har uttalat att målet för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Sverige har svårt att ensamt göra motstånd mot en legalisering av narkotika. Narkotikaproblemet är globalt, och ett samarbete är därför nödvändigt. Inget parlament har tagit ställning för en legalisering av narkotika. Ett medlemskap i EU skulle ge Sverige en möjlighet att ta initiativ och driva motaktioner mot legaliseringstendenserna. Det skulle kännas riktigt med tanke på att det var här som initiativet till Cities Ett medlemskap i EU kräver dock att Sverige tydligare och mer distinkt redogör för sina ställningstaganden i narkotikapolitiken, framför allt när det gäller de narkotikaliberala strömningarna. En del i arbetet med att förhindra att liberaliseringstendensen sprider sig är att inse vikten av fortsatt gränsanknuten kontroll. Artiklarna 36 och 223 i Romfördraget anger att det finns samhällsintressen som kan legitimera hinder för den fria rörligheten över de inre gränser, t.ex. hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa. Vi har genom en nationell lagstiftning möjlighet att behålla eller införa restriktioner och kontrollmöjligheter. Gränsanknuten kontroll av narkotika behöver därför inte vara förbjuden. SOU 1994:131, föreslår en lång rad kompensatoriska åtgärder för att förhindra att narkotika kommer in i Sverige. På lång sikt är de kompensatoriska åtgärderna för förhindrande av internationell brottslighet det enda tänkbara. Med kompensatoriska åtgärder avses bättre samarbete mellan polis, tull och andra myndigheter både i Sverige och i andra länder. Dit hör också utnyttjandet av gemensamma informationssystem och den utveckling av arbetsmetodik som sker här i Sverige, men som kanske har hunnit längre i andra länder. Det råder dock tveksamhet om de kompensatoriska åtgärderna når sin fulla effekt direkt efter ikraftträdandet. Möjlighet till bibehållande av de kontrollbefogenheter tullen har i dag ses därför som en realistisk lösning, åtminstone under en övergångsperiod. En gradvis avveckling av tullens nuvarande kontrollmöjligheter till förmån för de kompensatoriska åtgärderna skulle därmed kunna bli en effektiv lösning. Ett mycket klart uttalande om att Sverige inte kommer att acceptera en direkt övergång till de kompensatoriska åtgärderna är därför nödvändigt.

Herr talman! Utländska journalister har ibland påtalat något som de tolkar som brist på europeiskt engagemang i Sverige. Jag tror att den tolkningen i grunden ändå är fel. För bara tre år sedan samlades varje måndag, vecka efter vecka, tiotusentals människor på mer än 30 platser runt om i Sverige för att markera sin solidaritet med våra baltiska grannfolks kamp för nationellt oberoende och demokrati. De människor som samlades då visade en vilja till gemenskap över gränserna och en vilja att ta gemensamt ansvar för De baltiska ländernas öde under 1900-talet visar vad som lätt kan hända när stormakter släpps fria. Europatankens mål är att en gång för alla göra slut på den form av gammaldags maktpolitik där stora och mäktiga länder beter sig ungefär som de har lust till mot små grannar och ersätta detta med fredligt samarbete i former som garanterar också de små nationernas rätt. Dess värre är det just denna tanke som världssamfundet - inte EU så mycket som FN, som skulle kunna göra något - så skändligt just nu åter ignorerar i Bosnien. Men det betyder inte att tanken är felaktig eller mogen för avskrivning. Tvärtom är det kanske avgörande för hur det skall gå under fortsättningen av 90-talet och därefter i vår världsdel att denna grundläggande tanke åter blir en drivande och ledande kraft i det politiska arbetet i alla europeiska länder. Vad vi gör i Sverige i EU-frågan kan betyda hela skillnaden mellan framgång och misslyckande för våra baltiska grannar. De är beroende av att deras närmaste grannländer, de länder de har närmast kulturella och politiska band med, deltar i det europeiska samarbetet. Ett nej i Sverige till EU vore ett svek mot balterna. När Spanien, Portugal och Grekland under 70-talet befriade sig från högerdiktaturer såg man EU medlemskapet som en livförsäkring för den nya demokratin. Likadant är det i dag. Av de gamla kommunistländerna har redan Ungern och Polen sökt medlemskap. För många länder är Europarådet första stationen på den här vägen. Det är mycket glädjande att situationen tycks ha lösts just där under hösten vad gäller Lettlands medlemskap. För balterna handlar det europeiska samarbetet i stort om miljö, kultur och ekonomi, men också om grundläggande frågor som gäller politisk hemvist och säkerhet och därmed ytterst om att också integrera Ryssland i ett större mönster av europeiskt samarbete. Balterna är med all rätt kritiska mot de drag av protektionism som finns i EU:s handelspolitik. Men det är ändå en anmärkningsvärd framgång att Sveriges frihandelsavtal med de baltiska länderna nu har lett till att också EU kommer att sluta motsvarande avtal och ställer Europaavtal som syftar till fullt medlemskap också för de baltiska länderna i framtiden i utsikt. Om det skall lyckas för de baltiska länderna att fullt ut återvända till Europa behöver de vänner i unionen. Det finns, det kan jag vittna om från egna dystra erfarenheter, alltjämt europeiska politiker som envisas med att inte förstå vad som har hänt de senaste åren. De betraktar Baltikum som ett slags ryskt intresseområde. Sveriges och Nordens röster behövs i Europasamarbetet som en nödvändig motvikt mot den typen av personer som ännu inte har lärt sig läxan. Johan Lönnroth talade i början av denna debatt om sin tids kommunistiska generation. Han tyckte att det mesta som han och andra hade stått för på den tiden var bra med svärmeriet för kommunistiska diktaturer i öst som beklagligt undantag. Det lät nästan som om allt detta låg oändligt långt tillbaka i tiden. Johan Lönnroth har nog ändå rätt i att synen på EU i mycket betingas av en mer övergripande världsbild. För den liberala generation som jag tillhör, och för både yngre och äldre liberaler, har en trovärdig internationell solidaritet alltid förutsatt konsekvens och stöd för kämpande demokrater var de än har verkat. På vår karta har Gdansk och Riga varit lika viktiga som Madrid och Barcelona. Havanna lika viktigt som Buenos Aires. Manila och Söul lika viktiga som Peking och Pyongyang. Jag har intrycket att en del, inte allt men en del, av motståndet mot EU här och var på nej-sidan betingas av en kvarvarande ovilja mot de europeiska demokratier som man tidigare sett som sina ideologiska motståndare. För mig och andra på jasidan är perspektivet helt naturligt ett annat. Vi upplever i dag den tredje stora demokratiseringsvågen i Europa under 1900-talet. Den första vågen kom efter första världskrigets slut med de reaktionära kejsardömenas sammanbrott och upprättandet av nya demokratier. Detta misslyckades och snart hade vi fascism och nazism. Den första vågen kom efter första världskrigets slut med de reaktionära kejsardömenas sammanbrott och upprättandet av nya demokratier. De misslyckades. Snart hade vi fascism och nazism. Den andra vågen kom efter andra världskrigets slut. Också den gången slutade det med tragedi, och med sovjetisk ockupation av halva vår kontinent. Europatanken är den stora skillnaden mellan världen i dag och världen under mellankrigstiden. Europatanken är vårt instrument, och den europeiska unionen dess uttryck, för att denna gång trygga demokratins landvinningar. Herr talman! Det vore en nationell vanära om Sverige skulle dra sig undan denna historiska uppgift.

Herr talman! Innan jag blev invald i Sveriges riksdag och fick ta säte i kammaren tillbringade jag min yrkesverksamma tid på slaviska institutionen vid Uppsala universitet. Det är en institution där man undervisar i många av de språk som talas i Östeuropa. Det har betytt många kontakter med Östeuropa och en del kunskap om de länderna. Det är därför som jag vill göra en liten variation på Håkan Holmbergs tema och ta upp några frågor av politisk-moralisk natur som rör Sveriges förhållande till EU och Östeuropa. För det första: Att vi i dag över huvud taget diskuterar ett eventuellt medlemskap beror dels på utvecklingen inom EG/EU mot en större öppenhet när det gäller antalet medlemsländer och nya politikområden, dels på att Sveriges regering, just på grund av denna öppenhet, kunnat och velat pröva villkoren för ett medlemskap och lämnat in en medlemsansökan. Det har först lett till ett EES-avtal, som få ifrågasätter värdet av, och sedan till ett medlemskapsavtal som till EES-avtalets fördelar lägger det ansvar - dvs. rättigheter och skyldigheter - som ett medlemskap innebär. Medlemskapet betyder att vi får alla EES-avtalets fördelar och får vara med och påverka utvecklingen mot att vi betalar medlemsavgiften och finner oss i den ordning som råder vid inträdet. Om vi säger nej, vad ger vi då för signaler till de länder som står i nästa ansökarled? Förmodligen följande: Vi tycker inte att EU:s nya öppenhet är något att slå vakt om. Vi i Sverige samarbetar med andra bara på våra villkor, och vi tror inte på ett litet lands förmåga att påverka. Det är något att tänka på när vi skall tala med Polen, Ungern, Tjeckien, För det andra: EU ställer krav på medlemsländerna. De skall vara demokratiska och ha en fungerande fri ekonomi. Att hålla på de kraven är kanske det viktigaste stödet vi kan ge demokrati och reformförkämparna i Östeuropa. Borde inte ett land som vårt vara berett att offra något för att kunna ge det stödet? För det tredje: Vi och många med oss anser att EU borde utökas till att omfatta fler länder. Skälet är inte minst att många länder vill bli medlemmar. Vi vill stödja dem i den strävan. Är det någon som tror att vi ger det stödet bättre om vi stannar utanför? Eller tror kanske någon rent av att ett ensamt Sverige kan uppfattas som ett bättre alternativ? För det fjärde: På väg till medlemskap behöver de östeuropeiska länderna ta steg i form av handelsavtal och biståndsavtal. Det är viktigt att de avtalen leder åt rätt håll. Då behövs de nordiska länderna i EU för balansens skull. Om vi vill att öppenheten inom EU i dag skall växa i morgon måste vi vara med och ta ansvar för den utvecklingen. Fru talman! Om vi tror på politikens möjligheter att ersätta det snäva egenintresset av egna fördelar med allas intresse av att leva i en värld av gemenskap och samarbete har vi nu en unik chans genom att säga ja till medlemskap. Vi har en moralisk skyldighet gentemot Östeuropa. Inte minst Vänsterpartiet har historiskt samlat på sig en del skuld att betala.
Fru talman! Det enda vi vet om framtiden är att vi ingenting vet. Det är just nu populärt att inteckna framtiden, inte minst på säkerhets och försvarspolitikens område. Det är just nu populärt att tala om att vi lever i en stabil avspänning som kan förväntas räcka under decennier framåt. Utgående från detta är det många som drar slutsatsen att vi kan göra t.o.m. dramatiska förändringar i den svenska försvars och säkerhetspolitiken. Fru talman! Jag vill varna för detta. Vi har gjort det många gånger förut. År 1925 var inte den enda gången. Sverige nedrustade på ett sätt som vi bara några år senare fick ångra när nazism och fascism hotade oss och även de facto ockuperade våra grannländer. Hade någon år 1925 i den tidens riksdag sagt att det mest allvarliga hotet mot Sverige bara 15 år senare skulle vara en tysk invasion från Norge hade nog vederbörande i bästa fall skrattats ut, och i sämsta fall förts till något lämpligt mentalsjukhus. Tyskland var då den stora förloraren i första världskriget, avrustat och isolerat, och Norge ett fredligt grannland. Men femton år senare var det precis detta som hände. De vapensystem som vi nu köper skall verka långt in på 2000-talet. Det sista flygplanet i delserie II av Gripen som vi beställde år 1992, plan 140, skall levereras år 2001, och det skall vara i tjänst åtminstone till år 2025. Om det är någon i denna kammare som kan ställa sig upp och tala om hur Sveriges säkerhetspolitiska läge kommer att se ut år 2025 må väl vederbörande göra det, men kan icke bli särskilt mycket tagen på allvar. Så är det med system efter system, och även med de människor vi utbildar. Det är det ansvar som vi tar nu som är avgörande för hur vi skall kunna klara oss i en situation som kan vara dramatiskt annorlunda om Valrörelsen kom bland många andra ting att handla om besparingar inom försvaret. Det intressanta med den debatten är att diskussionen i huvudsak fördes utifrån det statsfinansiella läge som vi för närvarande har, och det är naturligtvis bekymmersamt. Det är litet grand att resonera som att man inte skall försäkra sitt hus eftersom man just nu har litet dålig ekonomi och därför inte råd att betala försäkringspremien. Om man är ansvarskännande underlåter man inte att betala sin försäkringspremie bara därför att det inte har brunnit i huset under de senaste åren. Jag vill alltså bestämt varna för att man nu intecknar framtiden. Vi har tidigare fått ångra det gång på gång. Jag tycker att det är viktigt att 1992 års försvarsbeslut fullföljs. Ett nytt försvarsbeslut - oavsett om det fattas 1997, som det skall göras enligt planerna, eller 1996, som har aviserats av den nye försvarsministern - måste naturligtvis beredas ordentligt. Vi kräver från Moderata samlingspartiets sida att beredningen av ett så viktigt försvarsbeslut sker i vederbörlig ordning, dvs. genom tillsättandet av en parlamentarisk försvarskommitté. Det kan inte accepteras att ett så stort och viktigt försvarsbeslut bereds bara genom kontakter mellan olika partier var för sig. Fru talman! Jag hoppas alltså att den nye försvarsministern kallar till en ny försvarskommitté. Vi var i den föregående regeringen beredda att göra detta och aviserade att det skulle ske under hösten efter valet. Det är viktigt att det här beredningsarbetet kommer i gång snabbt.
Fru talman! Jag vill ta upp den betydelse som utfallet av folkomröstningen kommer att få för skogsindustrin och för mitt hemlän Västernorrland, där skogsindustrin spelar en livsavgörande roll. Västernorrland är ett utpräglat industrilän. Bl.a. finns stora delar av den för vårt land så viktiga skogsindustrin koncentrerad till länet. Där finns också en rad exporterande verkstadsföretag och dessutom ett av Europas största aluminiumsmältverk. Gemensamt för de här industrierna är att de har en mycket liten hemmamarknad och är helt beroende av att kunna exportera sina produkter till Västeuropa för att kunna leva vidare. En annan sak som är gemensam för de här företagen är att de alla har multinationella koncerner som dominerande ägare. Det här sammantaget gör att utfallet i folkomröstningen kommer att slå igenom tydligare och snabbare i Västernorrland än i de flesta andra delarna av Sverige. Den tekniska utvecklingen inom pappers och massaindustrin går i ett rasande tempo. För dem som skall kunna hänga med i konkurrensen krävs det ständigt nya investeringar, som dessutom är mycket kostnadskrävande. Om företagen skall våga göra de stora investeringar som är nödvändiga krävs det självfallet både en god lönsamhet och en trygghet för framtiden. Om Sverige nu skulle välja att isolera sig mot vår omvärld och säga nej till EU finns det en uppenbar risk för att den långsiktiga konkurrenssituationen för den svenska skogsindustrin kommer att försämras allvarligt. Eftersom världen ständigt förändras vet vi att EU och dess regelverk också kommer att förändras i framtiden. Områden där det är särskilt lätt att förutse en ganska snabb utveckling inom EU är miljö och kommunikationsområdena. De förändringarna kommer att innebära både hot och möjligheter för Sverige. Därför är det nödvändigt för oss att kunna vara med och påverka de förändringar som kommer att ske inom EU:s ram. Om vi inte kan vara med och påverka finns det en uppenbar risk för att de multinationella koncerner som äger våra pappers och massafabriker kommer att välja att lägga sina investeringar i andra länder. Om vi nu säger nej till EU och förlitar oss på EES-avtalet kommer vi långsiktigt att få stora svårigheter. Med våra viktigaste konkurrentländer som medlemmar i EU är det ganska lätt att förutse att de återkommande förhandlingarna om att anpassa EES-avtalet till de förändringar som ständigt sker inom EU kommer att bli betydligt svårare att klara av i framtiden än de varit hittills. Förhandlingarna kommer naturligtvis inte att underlättas av att EFTA sidan försvagats kraftigt, genom Österrikes och Det kommer ständigt att finnas en osäkerhet om hur vi skall kunna klara förhandlingarna om exempelvis timmerbilarnas längd och kraven på inblandning av returpapper vid all papperstillverkning.

Därför är det också på det området nödvändigt att vi får vara med och inifrån påverka uppbyggnaden av Europas framtida transportnät, så att vi får ett transportsystem som passar vår industri. Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att ryggraden i Sveriges ekonomi är skogsindustrin. Sverige står och faller med den. För att ge de bästa förutsättningarna för en fortsatt bra utveckling av den svenska skogsindustrin är medlemskap i Europeiska unionen nödvändigt. Bl.a. därför bör Sverige bli medlem i EU.

Fru talman! Ett av de viktigaste beslut Sverige som nation står inför är folkomröstningen den 13 november i år. I den allmänna debatten har EU-frågan blivit alltför litet belyst utifrån fackligt perspektiv. Utan att göra mig till tolk eller talesman för någon facklig organisation tycker jag ändå att det känns ytterst angeläget att framföra följande.

När nu förhandlingsresultatet analyserats kan man konstatera att dessa fackliga krav är uppfyllda. Slutsatsen av analysen är, att utifrån löntagarsynpunkt är ett medlemskap att föredra framför EES Jag är mycket medveten om att den enskilde medborgaren kan väga in andra faktorer i sitt personliga ställningstagande - det är ju därför vi genomför folkomröstningen, vars utslag vi riksdagsledamöter senare i kammaren skall rätta oss efter. EU är långtifrån svaret på alla fackliga strävanden på samhällsutvecklingens olika områden. Det är självfallet så, att vid ett svenskt medlemskap i EU kommer tyngdpunkten i det fackliga arbetet att finnas kvar i Sverige som hittills i dag. Det framställs ibland som om alternativet till medlemskap är den traditionella svenska folkhemsmodellen av gammalt märke. Så är det givetvis inte. Internationaliseringen av kapitalmarknaden är i dag så långt gången att politikerna har blivit kringskurna i en rad frågor. Vi behöver bara påminna om marknadsreaktionerna på de senaste årens krispaket och regeringsbeslut - eller för den delen "icke-beslut" - under den borgerliga mandatperioden för att inse vidden av dessa förändrade förutsättningar. Det innebär inte att vi skall ge upp inför marknaden - tvärtom. Från min utgångspunkt är medlemskapet en grund för en offensiv europeisk politik. Bara genom europeiskt agerande kan vi skapa politiska motvikter till den rörlighet som marknaden redan själv skaffat sig. Genom att återvinna politisk makt från marknaden till den demokratiska arenan kommer vårt självbestämmande att öka och samtidigt vårt medbestämmande i Europa. Självfallet innebär EU-medlemskapet både plus och minus. Verkligheten är nu en gång inte svartvit, men det finns flera viktiga skäl för ett medlemskap. För det första: De krav som ställdes på förhandlingsresultatet är uppfyllda. För det andra - och det gäller investeringar och tillväxt: All tidigare erfarenhet och alla undersökningar talar för att beslutet i medlemskapsfrågan kommer att påverka investeringsklimatet i Sverige. Ett nej skulle kunna få allvarliga konsekvenser för flödet till och från landet, som i sin tur får effekter på offentliga finanser och räntor, vilket påverkar investeringarna negativt. Det är viktigt att komma ihåg att en minimal skillnad i tillväxt kan ge mycket stora budgetkonsekvenser. För det tredje - och det gäller demokrati och inflytande: EES-avtalet ger tillgång till den inre marknaden och de s.k. fyra friheterna. Men EES avtalet är inte statiskt. Ju färre EFTA-länder som ingår, desto sämre kan villkoren förväntas bli. Dessutom innebär EES i sig en bindning. Vi tvingas i praktiken anpassa oss till EU-beslut utan att få vara med i beslutsprocessen. Varför skall vi då avstå från ett politiskt deltagande? Sverige skulle tillsammans med övriga nordiska länder kunna bilda ett tungt beslutsblock inom EU. Det finns i dag ett europeiskt intresse för svenska traditionella lösningar på aktuella samhällsproblem som t.ex. sysselsättningen och den sociala tryggheten. Det är väsentligt att hålla i minnet att alternativet till ett svenskt medlemskap inte är trygghet och idyll eller frånvaron av nedskärningar och besparingar. Alternativet kan dess värre bli motsatsen. För att kompensera marknadens reaktioner på ett nej framtvingas kanske en brutal nedskärningspolitik. Pressen på den offentliga sektorn kan förväntas bli större, inte mindre. Med sämre förutsättningar ökar också pressen på löner och kollektivavtal. Detta får nog räknas som realiteter och inte skrämskott, som en del nej-sägare vill låta påskina. Därför, fru talman, kommer jag att rösta för ett svenskt medlemskap i EU den 13 november - för jobben, freden, tryggheten, välfärden och miljön, och för att positivt få vara med och forma framtiden i Europa med de positiva och de goda krafterna. Tack för ordet.

Fru talman! En av de viktigaste frågorna i vår samhällsutveckling gäller hur vi skall hantera de stora miljöproblemen. Den fråga man ställer sig är vilka möjligheter som Sverige och svenskarna har att påverka miljöpolitiken på svensk, europeisk och global nivå. Man frågar sig om den bästa lösningen är att Sverige blir ett mönsterland på egen hand, eller om det inte är bättre att söka starka internationella samarbetsformer för att komma någon vart med miljöfrågorna. Man frågar sig om inte EU är ett alternativ som skapar möjligheter att komma till rätta med just de stora miljöfrågorna. Man kan då konstatera, fru talman, att EU:s miljöarbete har haft ett väldigt högt tempo de senaste åren. Ministerrådet har beslutat om skärpta avgaskrav på bilar, vi har fått klassificering och märkning av kemikalier, vi har fått kommunal avloppsrening, naturskydd, kvävetillförsel till jordbrukskmark, genteknik, miljömärkning, miljörevision - allt detta är frågor som har dykt upp och tagits på allvar i EU:s miljöarbete. Och mer är på väg. Man kan säga att EU-reglerna omfattar en allt större del av miljöpolitiken, och det viktiga är att detta nu sker med medlemsländernas goda minne, eftersom det är regeringarna i ministerrådet som beslutar om vilka EU-regler som skall finnas - inte kommissionen. Samtidigt måste det sägas att allt inte är EU:s ansvar. Miljöarbetet i EU styrs väldigt mycket av närhetsprincipen, som innebär att EU inför regler bara om det inte räcker med de nationella åtgärderna. När man har sagt detta måste man också konstatera att det finns en rad områden där EU:s miljöpolitik måste skärpas. För det första gäller det försurningen. Den är mycket speciell, inte minst för svenska förhållanden. De gemensamma kraven måste skärpas. Utsläppen av försurande ämnen måste minska drastiskt, till en nivå som är anpassad till vad naturen tål. Uppenbarligen måste direktivet om stora förbränningsanläggningar anpassas till den här målsättningen. För det andra måste kretsloppstänkandet få ett genomslag i hela Europa. EU:s arbete måste präglas mer av det här synsättet. Producentansvaret måste utvidgas till att gälla allt fler produkter. För det tredje gäller det miljöskatter. Användningen av ekonomiska styrmedel på miljöområdet blir verkningsfull bara om åtgärderna genomförs på internationell nivå. EU måste bli pådrivande för att åstadkomma ett brett genomförande av sådana styrmedel. För det fjärde gäller det kemikaliearbetet. Arbetet på att förhindra användning och spridning av farliga kemikalier måste få en tydligare internationell inriktning. Här måste Sverige också vara fortsatt pådrivande. För det femte gäller det miljö och handel. Miljöhänsynen måste in allt tydligare i handelspolitiken. Man kan ytterligare nämna transporter och miljö. När den inre marknaden genomförs kan man lätt se att transportvolymen ökar. Åtgärder måste alltså vidtas. Den sista punkt man bör nämna är att EU och Sverige självklart måste verka för att EU-stödet till miljöinsatser i Baltikum, Central och Östeuropa förstärks. När jag nu har sagt det här vill jag återvända till frågan om det är i EU som det svenska arbetet skall bedrivas. Jag menar att det är lättare att driva en miljöpolitik med höga ambitioner inom EU än att göra det utanför. Det är uppenbart att det som kan tyckas attraktivt som ett nationellt självbestämmande eller - om man så vill - nationell handlingsfrihet är ett mynt med två sidor. Har vi rätten att göra vad vi vill så har andra rätten att låta bli att göra det vi vill att de skall göra. Man kan sammanfatta detta så, att nationell handlingsfrihet knappast är lösningen på de stora gränsöverskridande miljöproblemen. Fru talman! Det är uppenbart att vi alltmer måste föra in just miljöfrågorna i diskussionen kring EU och visa att de är en stark drivkraft för många människor att vilja ha ett svenskt medlemskap. Det är i själva verket viktigt att föra fram miljöargumenten minst lika starkt som de ekonomiska och andra argument som framförts just i EU-debatten. Det är därför, fru talman, som man blir litet undrande över den nuvarande regeringens plötsliga agerande när det gäller EU-frågan och miljön. När man läser den motion som socialdemokraterna nyligen lade fram för att komma till rätta med den gamla regeringens miljöambitioner och EU ambitioner känner man sig litet osäker på vad det är socialdemokraterna egentligen vill - i grunden säger man bara att man är skeptisk. Det är ett nytt ord i den politiska vokabulären. Innebörden av begreppet skeptisk klargörs inte riktigt när man säger sig vara skeptisk till den borgerliga regeringens EU-politik. Man talar bara i dunkla ordalag om vad det är man vill ändra på. Vad jag framför allt undrar över - det vill jag gärna skicka med till miljöministern efter diskussionen här i dag: Tror man från regeringens sida att det är klokt att t.ex. dra tillbaka en miljöbalk som skulle kunna utgöra en god grund för ett svenskt agerande på miljöområdet? Tror man från regeringens sida att det är klokt att avstå från att införa en stark miljöombudsman? Tror man att det är ett bra sätt att äntra miljödebatten i Europa, ett bra sätt att gå in med en svensk miljöprofil i det europeiska arbetet? I sammanfattning tror jag att miljöfrågorna talar för medlemskapet, men jag tycker inte att det socialdemokratiska agerandet de senaste dagarna har gjort den saken lättare.

Fru talman! Det pågår i Sverige i dag ett intensivt och engagerat miljöarbete i de flesta kommuner. Enskilda individer deltar aktivt som miljöarbetare i vardagen. Det är en folkrörelse som växer sig allt starkare. Barn och ungdomar går i spetsen. För oss liberaler är det en stor glädje att enskilda individers delaktighet ökar i en så viktig fråga som miljöfrågan. I Europa ser man samma tendenser - miljöopinionen växer sig allt starkare. Det skapas nya arenor mellan kommuner i Europa och kommuner i Sverige. Nätverken sluts till en gemenskap. Medvetenheten om att vi tillsammans skall lösa miljöfrågorna blir större och större. Det finns emellertid frågor som är internationella och som behöver en annan arena än den lokala eller nationella. Som miljöengagerad liberal kvinna tycker jag att det är oerhört glädjande att miljöfrågorna kommit i EU-debattens centrum. Den starka miljöopinionen medförde flera viktiga saker för förhandlingsresultatet. För det första bidrog den till att Sverige redan från början hade oerhört ambitiösa utgångspunkter i förhandlingarna. På så sätt kunde vi prestera ett resultat som jag tycker vi har anledning att vara mycket nöjda med. Vår utgångspunkt var att inte behöva sänka våra miljökrav. Resultatet blev att EU för första gången i historien lovat att höja sina krav till ett ansökarlands, efter en fyraårig övergångsperiod. Sverige tvingas i sin tur att höja kraven på flera produkter där EU i dag är tuffare. Miljökonsekvensbeskrivningar måste bli vanligare, gentekniken skall regleras och farligt avfall skall hanteras striktare. För det andra ledde den starka miljöopinionen till att det är höga förväntningar på de partier och de politiker som säger ja till EU. Om det går bra den 13 november måste vi utnyttja alla de möjligheter till samverkan och inflytande som medlemskapet ger i miljöns tjänst. Vi folkpartister är beredda att ta vara på den möjligheten. Men hur är det med Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Hur kommer ni att göra efter ett ja i valet till EU? Kommer ni att bli de miljökämpar som ni utger er för att vara i dag? Hur kommer ni att agera i vårt parlament där ni är valda? Det främsta miljöargumentet för EU är just delaktigheten och inflytandet över besluten på den europeiska nivån. För att vara trovärdiga måste de gröna frågorna slå igenom på alla nivåer. Det handlar om hur vi tillsammans skall lösa gemensamma problem, inte bara i EU utan i våra kommuner, i Sverige och i hela världen. Det finns ingen motsatsställning mellan att bedriva lokala, globala och regionala frågor. Ibland ger nej-sidan uttryck för den synen. Ibland säger nej-sidan att Sverige är ett alldeles för litet land för att någon skulle lyssna på oss. Man säger också att landet är för litet för att kunna påverka. På samma gång hävdar man på fullt allvar att Sverige skall stå utanför för att på så vis vara ett självständigt föregångsland som alla skall snegla på. Självmotsägelsen är fulländad! Tittar man på EU:s miljöarbete kan man bara konstatera en enda sak, nämligen att två av de minsta länderna varit de "största" miljöländerna. Jag tänker på Danmark och Holland. Återigen så handlar inte politik om att vara störst och starkast, utan det handlar om kunskap, initiativkraft, uppföljning och envishet. Det var Danmark som med sina tre röster i ministerrådet fick igenom miljöfarlighetsmärkningen av kemikalier 1992. Det var Holland med fem röster i ministerrådet som var arkitekten bakom det nya femte miljöhandlingsprogrammet. Det var en holländare som skrev förslaget med Hollands nationella miljöplan som förebild. Här kan man verkligen tala om ett föregångsland. Låt nu Sverige bli föregångsland och vara med i gemenskapen. Varför skulle miljön bli bättre och varför skulle vi ha större möjligheter att ta itu med miljöhoten om Sverige stannar utanför? Faktum är att tillståndet för miljön i Sverige sedan länge avgörs av beslut som fattas i andra länder långt ifrån oss utan att vi själva kan påverka besluten. Verkligheten talar för sig själv. Vi kan inte, hur gärna vi än skulle vilja, lösa ens våra egna miljöproblem på egen hand. Slutsatsen är enkel och självklar: Gemensamma problem löser vi bäst tillsammans. Jag knyter stora förväntningar till miljöministern - att hon skall kunna påverka sin finansminister att fullfölja de diskussioner som förts och de initiativ som tagits av Europas finansministrar vad det gäller miljöavgifter och skatteväxling. Den ekonomiska politiken är ett viktigt styrmedel i miljöns tjänst. Jag är i likhet med Lennart Daléus oroad över att Socialdemokraterna i sin motion börjat tveka i miljöfrågorna. Det vore intressant att få höra vad miljöministern har att säga om detta. Fru talman! Avslutningsvis vill jag understryka att EU inte utgör något hot för miljön. EU är en möjlighet som vi måste ta vara på.

Fru talman! Eva Eriksson frågade efter Vänsterpartiets alternativ på miljöområdet. Jag skall helt kort svara på det. Sverige skall bedriva en betydligt radikalare miljöpolitik än i dag. Sverige skall ta ett direkt ansvar för vårt närområde runt Östersjön och även för andra delar av Östeuropa när det gäller att åtgärda allvarliga miljöproblem där. Sverige skall lägga om till ett miljövänligt jordbruk, där användningen av konstgödsel och kemikalier minimeras, och till en livsmedelsproduktion som inte bygger på ett så kraftigt transportberoende som kan bli följden av ett Sverige skall utöka sitt deltagande i det internationella samarbetet i olika globala och europeiska organ på miljöområdet. Sverige skall inrikta sin bistånds och handelspolitik på att sätta miljömålen främst. En självständig politik på dessa områden, liksom ett självständigt agerande i en rad internationella organisationer, försvåras eller omöjliggörs genom ett EU-medlemskap, där alla förväntas tala med en röst. Fru talman! Europeiska unionen är till för sina medlemmar, precis som vilken annan sammanslutning som helst. Organisationen skall gynna medlemsländernas intressen i konstellationen Nordamerika, Europa och Asien, där vi kan förvänta oss att en stor del av industriproduktionen och den ekonomiska aktiviteten kommer att finnas under överskådlig tid. Europeiska unionen är inget instrument för att utjämna skillnader mellan rika och fattiga länder. Den motsättningen har alltid lett till väpnade konflikter. Den behöver inte nödvändigtvis göra det, men om vi underlåter att på allvar ta itu med de ökade skillnaderna, så ökar risken för väpnade konflikter. Det är helt klart att miljöhänsynen är underordnade målen om fri rörlighet och ekonomisk tillväxt. En stor del av besluten i miljöfrågor tas under artiklar som handlar om varors fria rörlighet. Den inre marknadens tillväxtmodell med en gigantisk strukturrationalisering, centralisering av produktionen och drastiskt ökade transportbehov leder i sig till ökad miljöförstöring. EU:s jordbrukspolitik leder utvecklingen åt fel håll. Subventionerna ökar. Byråkrati och oöverskådliga regelverk återkommer, och utvecklingen av ett mer ekologiskt inriktat jordbruk försvåras delvis. Specialisering av produktionen blir nödvändig, och det leder till ökade transporter och till en distributionsapparat som tar en allt större del av produkternas värde. Tidigare under dagens debatt har det nämnts exempel på att transporter kan få rent horribla följder. Man distribuerar varor vars värden är relativt låga i förhållande till värdena i konsumtionsledet. En mycket stor del av kostnaderna betingas av energipriser, långa transportvägar och förpackningar. Nödvändigheten av en mer lokalt inriktad livsmedelsproduktion är uppenbar, om vi menar allvar med talet om att det skall vara en ekologiskt inriktad och uthållig produktion. Det är inte rimligt att Europa skall ha som mål att kraftigt öka konsumtionen och råvaruförbrukningen. Det stämmer inte överens med ett nödvändigt globalt perspektiv. En ökning av den ekonomiska aktiviteten är ett av Europiska unionens mål. Detta för tankarna vidare till en annan, som jag tycker, försummad del av debatten. Det gäller synen på kärnkraften. Ett Europa med ett ständigt ökat energibehov kommer rimligtvis att ha svårigheter att avveckla kärnkraften. Det kommer att få spridningseffekter även på Sveriges möjligheter att åstadkomma en annan energiproduktion. Jag ser med stor oro på den tidsutdräkt som det svenska praktiska handlandet när det gäller kärnkraftsavvecklingen har fört med sig. Tyvärr tror jag att tidsperspektivet kommer att förskjutas ytterligare om Sverige blir medlem i

Fru talman! Jan Jennehag talar om vad EU står för eller snarare vad EU stod för vid Romfördragets tillkomst. Jan Jennehag måste acceptera att detta är en organisation som har förändrats. Den har andra målsättningar och en annan inriktning än den hade under 50-talet. Jan Jennehag tillhör själv en organisation som hyllade helt andra gudar och ideal på 50-talet och som har förändrats och liksom EU bytt namn. Jag respekterar den förändringen och tycker att Jan Jennehag också skall respektera att EU, som det heter i dag, har förändrats och har en annan målsättning och inriktning. Det är sant, fru talman, att Sverige deltar i internationella samarbeten på olika sätt. Man gör det i FN, i nordiska sammanhang och även i en mängd sammanhang på miljöområdet. Jag frågar mig och Jan Jennehag om han kan nämna någon annan internationell organisation av EU:s karaktär som förmår vara tydlig och sträng mot sina medlemmar på ett sådant sätt att de kan tvingas att föra en riktig miljöpolitik. EU har den möjligheten. Där finns krafter för att kunna påverka de enskilda medlemsländerna. Fru talman! Kärnkraften är ett kärt och berättigat ämne i miljödebatten. Jan Jennehag glömmer eller vill inte tala om en del sakförhållanden i EU när det gäller kärnkraften. Det är t.ex. bara hälften av EU:s länder i dag som har kärnkraft. EU-landet Italien har haft en folkomröstning om kärnkraften, och till skillnad från Sverige har man stängt av sina tre reaktorer - en stor och två ganska små. Tyskland driver frågan om ansvarstagandet när det gäller kärnkraften. Fru talman! Litet förenklat kan man säga att hoten mot den svenska kärnkraftens avveckling ligger betydligt närmare än Bryssel.

Fru talman! Apropå det som Jan Jennhag sade sist måste jag ställa en fråga. Jag tillhörde dem som år efter år på 80-talet gick i de s.k. Barsebäcksmarscherna tillsammans med danska vänner och ville att Barsebäck skulle stängas. Det är samma krav som danska politiker i EU-landet Danmark framställer mot icke EU-landet Sverige. Verkar det, Jan Jennehag, som om det är EU-landet Danmark som är pådrivande i kärnkraftsfrågan och vill behålla kärnkraften? Det gör det verkligen inte. Sedan, fru talman, gör Jan Jennehag det litet lätt för sig när han säger att han har vägt för och nackdelar med att vara medlem i EU och har kommit fram till att nackdelarna överväger. Jan Jennehag bör rimligen ha en vision om vad som händer om Sverige står utanför EU. Den bör han också redovisa och föra en öppen debatt om. Hur bearbetar Sverige de svavelföroreningar som i dag når Sverige från andra håll i Europa? Hur blir Sverige en aktiv och pådrivande del i det regionala internationella arbetet när det gäller att hantera Östersjöns miljöfrågor? Hur blir Sverige en pådrivande part i arbetet med att motverka miljöeffekterna av transporterna i Europa? Hur blir Sverige tillsammans med andra länder ännu starkare i det globala miljöarbetet? Hela den visionen saknas, fru talman. Det blir bara ett resonemang om att man intuitivt har kommit fram till att EU är något fult på miljöområdet. Det är en dålig grund för ett ställningstagande.
Fru talman! Är det en dålig grund för ett ställningstagande eller inte? Frågan är av den karaktären att man måste återföra den till grunderna för EU:s hela funktion. Jag sade i mitt anförande att EU:s huvudsyfte är att gynna utvecklingen för sina medlemmar; det kan vi utgå ifrån. Det är icke ett ändamålsenligt instrument för de mål som Lennart Daléus och jag i och för sig är överens om. Våra uppfattningar skiljer sig åt i detta avseende. Lennart Daléus kan säga att jag gör det enkelt för mig när jag kommer fram till en annan ståndpunkt än Lennart Daléus, och motsvarande skulle jag naturligtvis kunna säga om honom. Möjligheterna för Sverige att driva en politik kan i vissa stycken vara sämre utanför EU. Jag är fullt medveten om detta, men sammantaget menar jag att världen trots allt icke består av en majoritet av EU länder. Huvuddelen av världens befolkning står utanför EU. Rimligtvis kan inte en katastrof vänta oss på alla områden. Återigen vill jag säga att jag tillstår att det finns områden där EU är ett effektivt medel, men det räcker inte.
Fru talman! Jag vill påminna Jan Jennehag om en viktigt sak i diskussionen. EU är en samling av demokratiska länder. När Jan Jennehag säger nej säger han nej till möjligheten att lösa viktiga miljöproblem som vi har. Jan Jennehag säger nej till att vi skall ändra det faktum att en tredjedel av Östersjöns botten är död. Utsläppen kommer från hela Europa. En femtedel av den svenska skogen och en tiondel av våra sjöar är försurade. Utsläppen kommer från andra länder än Sverige. Var sjunde svensk sjö är övergödd. Kväve och amoniumutsläppen behöver minskas både i Sverige och i Europa. Jag tycker att Sverige, som ett föregångsland, skall vara med och fatta beslut. Vi skall inte bara stå och knacka på dörren och be EU fatta de beslut vi vill att de skall fatta. Vi skall sitta med där besluten fattas, och Sverige skall vara det föregångsland och vi vara de miljökämpar som vi är satta till att vara. Hur kommer ni, om det blir ett ja, att agera i det parlament där ni är satta av svenska folket att vara med och styra? Jag tror, och det är min bedömning, att ni är valda för att agera som miljökämpar. Svara på hur ni skall agera om det blir ett ja.
Fru talman! Självfallet kommer vi att arbeta i parlamentet även om Sverige är medlem i den europeiska unionen. Dess värre tror jag att våra möjligheter att tvinga fram bättre miljöbestämmelser i EU är små. Den svenska riksdagen har ingen förslagsrätt. Det har kommissionen. Miljöbeslut i ministerrådet skall fattas antingen med kvalificerad majoritet eller i många fall i enhällighet. Det gör att risken är uppenbar att de mest miljökonservativa länderna bestämmer takten. De kan hindra beslut som de anser vara för radikala. Jag anser att jag i mitt huvudanförande beskrev hur vi skall försöka arbeta med miljöfrågor, alldeles oberoende av om Sverige är medlem i EU eller inte. Självfallet kommer vi att acceptera ett ja, om svenska folket säger så. Vi kommer att i parlamentet göra det bästa möjliga av situationen i kraft av det inflytande vi kan råka ha. Vi är ett litet parti, men vi kommer att vara ett radikalt miljöparti -- även i ett Sverige som är medlem i Europeiska unionen, om det blir så.
Fru talman! Det är då märkligt att man inte skulle ha inflytande och beslutsrätt i EU. Inte kan man säga att vi är för små för att vara med och påverka och att vi inte är tillräckligt kraftfulla. Det lilla Danmark och det lilla Holland är föregångsländer. De är de länderna som sätter upp agendan i EU i dag i fråga om miljöarbetet. Jag tycker faktiskt att det finns alla skäl i världen för att rösta ja till EU. Sverige kommer att ha en viktig position i arbetet för att forma en bra miljöpolitik för hela världen.
Fru talman! Eva Eriksson och jag skiljer oss åt i bedömningen. Jag menar att Europeiska unionen inte är ett ändamålsenligt instrument för att lösa miljöproblemen. Jag tror att föreställningen om att det finns objektivitet i ställningstagandet bygger på en illusion. Frågan gäller hur vi ser på grundläggande frågor. I vilket syfte finns EU? Vilka mål finns? Vilka möjligheter finns att agera för ett minskat avstånd mellan rika och fattiga länder? Vilka möjligheter finns det att i dag få en folkligt förankrad politik när folk vet att det är byråkratin som till stor del fattar besluten? Många anser att det är en fördel att folket inte har alltför stort inflytande. Tyvärr har också sådana inslag funnits i debatten. Vi kan komma fram till att frågan snart är besvarad. Om några veckor vet vi under vilka förutsättningar vi har att arbeta. Jag är övertygad om att jag och Eva Eriksson, även om vi har olika åsikter i denna fråga, i vart fall är inriktade på att göra det bästa möjliga i den situation som då uppstår.

Fru talman! Jag står för första gången i denna talarstol, och det känns trevligt. Jag skall tala om EU och miljön. Vi kan se att Miljöpartiet säger nej till EU. Många ungdomar säger i dag nej, liksom många som är engagerade i fackföreningsrörelsen. Sverige har inte längre det goda miljöanseendet som landet hade tidigare. World Watch Institute slog fast 1992 att Sverige inte längre är föregångsland på miljöområdet. Av Naturskyddsföreningens rapport, som kom innan valet, framgår det att föreningen ser med stor besvikelse tillbaka på de tre senaste åren. Föreningen anser att ett medvetet drivande av en politik som tar flera kliv tillbaka är ansvarslöst och oacceptabelt. Det är hårda ord. 1992, sade att EG:s miljöpolitik är en högskola i hyckleri. Beror dessa hårda ord från Naturskyddsföreningen på att vi börjat EU-anpassa vår miljöpolitik? För mig ser det ut så. Ett exempel är när den förra regeringen tog bort prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Priset sjönk med 20 %. Det kan bara leda till en sämre miljö. EU är enligt min mening inte ett miljöprojekt. Snarare tvärtom. Det kan finnas många skäl till varför man säger ja till EU. Man för min del skulle det inte vara för miljön. Jag tycker att det är hyckleri att låtsas att EU är ett miljöprojekt. EU säger självt att mycket av den gemensamma politiken leder till ökade utsläpp i luft och vatten, trafiken ökar, mängden miljöfarligt avfall ökar och landskapsskövlingen ökar. Vi vet att trafiken utgör ett stort problem. EU bedömer att omfattningen av trafiken kommer att öka med 25-30 % fram till år 2010. Lastbilstrafiken beräknas öka med 40 %. Sverige har uttalat målet att koldioxidutsläppen skall ha samma omfattning år 2000 som 1990. Det målet kan inte uppnås, i alla fall inte om Sverige går med i EU. Enligt bedömare inom EU kommer koldioxidmängden fram till år 2000 att öka med 25 40 %. Det är en klar ökning och ett klart steg tillbaka. EU tillämpar miljöregler som gör att det är svårt att hantera miljöfrågor inom unionen. Det krävs t.ex. konsensusbeslut för att fatta beslut om miljöavgifter. Det är därför England kan stoppa införandet av avgifter på koldioxid. Det går att besluta med en kvalificerad majoritet, men då måste samtliga länder gå med på det. Varför göra det om man har en bestämd uppfattning i frågan? Det som skiljer synen på miljön i Sverige och i EU är synen på kemikalier. Jag hoppas att vi i miljöpolitiken kan ta fasta på att diskutera kemikalier. De stora miljöproblemen utgörs inte bara av svaveldioxid, kväveoxider och koldioxider. Det är kemikalierna. Vi kan göra en jämförelse med Baltikum. I Baltikum är 6-7 % av barnen allergiska. I Sverige är siffran hos sjuåringar snart uppe i 50 %. Generellt sägs 30 % av alla svenskar vara allergiska. Vi vet att det beror på miljön. Men vad är då den stora skillnaden mellan Baltikum och Sverige? Jo, det är mängden kemikalier. De miljöproblemen är inte globala, de är nationella. Annars skulle skillnaden inte vara så stor mellan Baltikum, som ligger så nära, och Det finns mer än 10 000 olika kemikalier som våra små växande celler hos framför allt barnen inte tål. Den växande cellen reagerar med allergi och överkänslighet. Är det verkligen en frihet att gå med i en union där kemikalieflödet tenderar att hela tiden öka? Karl-Henrik Robèrt uttrycker detta bra. Han pratar om att de miljöproblem som kommer att finnas i framtiden inte syns. Han kallar dem för molekylsopor. Vi måste börja titta på molekylsoporna. Jag menar att Sverige måste vara ett föregångsland när det gäller att allergisanera. Det kan Sverige bara vara utanför EU. I EU skall varor transporteras fritt. Har innehållet godkänts i ett land skall det få finnas i ett annat land. Vi har fått azofärgämnen. Vi har fått cyklamat och sackarin, som är sötningsmedel och som finns i svenska matvaror i och med EES-avtalet. Det faktum att föreningen Unga Allergiker självfallet är emot EU är kanske inte förvånande. Man kommer inte ens att kunna äta maten med någon större säkerhet i framtiden. I ett sammansatt livsmedel måste en ingrediens uppgå till minst 25 % för att det skall behöva deklareras vad som finns i den. Det kommer att finnas många sammansatta livsmedel på hyllorna i affärerna, och en allergiker kan inte veta om livsmedlen innehåller nötter, ägg eller mjölk; det är allergener som det är livsviktigt att veta om man får i sig eller inte. Om vi menar allvar med miljöpolitiken i framtiden och med att vi vill gå tillbaka när det gäller kemikaliehanteringen och kemikaliesamhället måste Sverige stå utanför den europeiska unionen. Sverige måste vara ett land som börjar sanera i kemikaliefloden, som ser till att det som inte behövs förbjuds och som allergisanerar daghem och skolor. Men har vi råd med det om vi samtidigt belastar budgeten med en medlemsavgift på 50 miljarder kronor? Det är ingen slump att miljöförbundet Jordens Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet de gröna av miljöskäl säger nej till EU. Vi måste gå före i Sverige och skapa ett samhälle i ekologisk balans, ett samhälle som ibland kallas kretsloppssamhället. Sverige måste vara ett land som visar att det går att gå före, och det gör Sverige bättre utanför den europeiska unionen.
Fru talman! Jag vill bara korrigera något av det som Gudrun Lindvall tog upp. Naturskyddsföreningen har inte sagt nej till EU. Det man gjort är en bedömning av miljöeffekterna av att gå med i EU. Men man har inte tagit ställning till ett svenskt medlemskap. Gudrun Lindvall påstår att man på World Watch Institute säger att Sverige har halkat efter på miljöområdet. Det är en modern skröna; det är en råtttanden-i-pizzan-historia, som går runt och runt. Det som hände var att en gäst från World Watch Institute för något år sedan - om minnet inte sviker mig - sade att man i Sverige tydligen minskat satsningarna på alternativa energikällor i Sverige. Detta uttalande har förvanskats till påståenden som att Sverige, enligt Word Watch Institute, har halkat efter på miljöområdet. Självfallet kan man räkna upp organisationer och personer som tagit ställning. Låt mig påminna att den gamle miljökämpen Rolf Hedberg, välkänd genom många böcker, tydligt tagit ställning för ett medlemskap. En inte alldeles obekant person på miljöområdet, Stefan Edman, tidigare vice ordförande i Naturskyddsföreningen, och Anders Wijkman har tagit ställning för ett medlemskap i EU. Det går att nämna många av de mer bekanta miljöprofilerna som tagit ställning för ett medlemskap. Fru talman! Jag tyckte mig höra att Gudrun Lindvall sade att enligt en EU-rapport ökar utsläppen av bl.a. svaveldioxid och luftföroreningar. Men detta är inte sant. I den aktuella EU-rapporten sägs det att jämfört med ett icke-genomförande av den inre marknaden innebär ett genomförande en högre mängd utsläpp. I båda fallen minskar utsläppen av i det här fallet svaveldioxid, men de minskar i något mindre utsträckning vid ett genomförande av den inre marknaden. Jag skall inte tränga längre in i debatten i övrigt. Men jag vill bara säga att det vore skönt om åtminstone skrönorna hålls borta från EU-kritiken.
Fru talman! Med den trafikökning som man kan se inom EU, är det förvånande att man kan tro att utsläppen skulle minska. Om man använder mer bensin och olja, är det alldeles självklart att kväveoxiderna tenderar att öka högt över det som naturen tål. Lennart Daléus brukar ju själv använda uttrycket "vad naturen tål" som ett bra mått på vad vi skall klara. Naturligtvis ökar både koldioxidutsläppen, vilket framgår av många rapporter, och kväveoxidutsläppen. Lennart Daléus har väl än så länge inte uppfunnit den bilmotor som inte släpper ut NOx. Dessutom är kraven vad gäller svavelhalt betydligt lägre för många eldningsoljor och för bensin inom EU. Beträffande uttalandet från Word Watch Institute minns Lennart Daléus fel. Word Watch Institute har sagt att Sverige icke längre är ett föregångsland på miljöområdet. Det finns många tecken som tyder på att den utveckling som EU går till mötes kommer att göra att de miljöproblem som ni kallar globala, nämligen när det gäller NOx, svaveldioxid och koldioxid, tenderar att öka. Något annat kan inte vara möjligt med den trafikökning som man förespråkar.

Fru talman! Det finns många skäl till att vi skall säga ja till ett medlemskap i EU. Jag instämmer till fullo med det som tidigare i denna debatt framförts av de socialdemokratiska debattörerna från ja-sidan. Freden, välfärden, kampen mot arbetslösheten och för en bättre miljö är de stora viktiga frågorna där vi vill vara med och utforma framtiden tillsammans med de övriga nuvarande och tillkommande länderna inom unionen. Jag har under mina 12 år i riksdagen framför allt ägnat mig åt miljö och konsumentfrågor. I stora stycken hänger dessa frågor samman. Det gäller jordbrukspolitiken som bestämmer livsmedelskvalitet och pris, kemikalieanvändningen och kretsloppssamhället över huvud taget. Konsumenterna berörs alltid på ett eller annat sätt. Jag tänker inte ägna mig så mycket åt miljöpolitiken, eftersom miljöminister Anna Lindh kommer upp i talarstolen närmast efter mig. Jag kommer i stället framför allt att ägna mig åt konsumentfrågorna. Till Lennart Daléus vill jag säga att jag tror att han i själ och hjärta är glad över att regeringen har dragit tillbaka miljöbalken. Det finns ju nu en möjlighet att få tillbaka ett förslag som innehåller det som bl.a. Lennart Daléus och jag var överens om i Miljöskyddskommittèn. Men vi kommer att få många anledningar att diskutera detta. Det hör inte nödvändigtvis samman med EU-debatten. Vi vill använda ett medlemskap i EU till att förändra livsmedelspolitiken på en rad viktiga punkter. Dock vill jag understryka att de frågor som vi socialdemokrater har tagit upp bl.a. i vår motion är helt i linje med de förändringar som många andra länder inom unionen i dag vill genomföra. En fri handel med livsmedel förutsätter en effektiv livsmedelskontroll och en större samsyn i veterinära och fytosanitära frågor. Konsumenterna har ett intresse av att varorna märks tydligt och att de skadliga ingredienserna utesluts. EU-ländernas allergiker har precis samma önskemål som de svenska allergikerna har. Det är ingen skillnad. Detta arbete kan påskyndas, och det är en av de frågor som vi socialdemokrater vill prioritera. Lennart Daléus nämnde uttrycket råttan i pizzan. När det gäller varumärkningen finns det också litet av råttan i pizzan. Det har att göra med tolkningen av märkningsföreskrifterna. Jag besökte kommissionen för ett par veckor sedan, och då besökte jag just dem som är ansvariga för varumärkningen. Det är helt klart att de allergiframkallande ämnena skall märkas. Och det skall de göras tydligt. Däremot är det varje enskilt lands sak att avgöra om de icke-förpackade varorna skall märkas. Som ett - möjligen något fånigt - exempel nämndes att man i något land börjat med märkning vid korvkioskerna. Man hade bilder på korv och bröd. Därunder fanns en innehållsförteckning, med uppgift om i fall det förelåg några hälsorisker. Många andra för konsumenterna viktiga frågor diskuteras just nu inom EU. Det gäller exempelvis bestrålade livsmedel. Och för att få ett förbud mot bestrålning behövs våra röster. Även frågor om kemiska tillsatser, regler vid distansförsäljning, marknadsföring, barnomsorgsprodukter, prismärkning och mycket mer diskuteras. Jag vill inte passivt vara tvungen att finna mig i de beslut som fattas. Jag vill att Sverige, med den kunskap och insikt som finns i Sverige, skall vara med och påverka, och jag vet att det går att påverka. Det har vi sett inte minst inom standardiseringsverksamheten, där Sverige redan får medverka fullt ut. Politiker - inte minst från vänster och miljöpartier inom EU - konsumentrepresentanter från andra länder, exempelvis från Tyskland, Danmark och Holland samt från BEUC, som är Europas största konsumentorganisation, anser att det skulle bli betydligt lättare och att det skulle gå betydligt snabbare att nå de goda mål som finns beskrivna inom EU, men som inte är genomförda, med en nordisk medverkan. De vill alltså att Sverige skall medverka i en gemenskap i stället för att stå utanför, detta föredöme som Miljöpartiet de gröna och Vänstern så ofta talar om. Den ende som jag har hört vara emot den fortsatta utvecklingen är Bonde, en dansk EU-parlamentariker som motståndarsidan i Sverige har tagit hit för att prata litet grand. Han tillhör en liten udda grupp inom EU-parlamentet som kallas för Regnbågarna. Det säger kanske sitt. Han är den ende som tycker att vi bör stå utanför. Ett medlemskap i EU ger Sverige möjlighet att påverka. Med EES-avtalet kommer varorna ända hit. Vi kan inte förhindra vare sig miljöförstöring eller dåliga varor att passera våra gränser. Allt som händer i EU är inte bra, lika litet som jag tycker att allt som händer i Sverige är bra. Men jag tror på politiken, och jag tror att vi tillsammans kan driva utvecklingen åt rätt håll.
Fru talman! Inga-Britt Johansson talar om allergiker. Det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat av personliga skäl. Det finns ingen lista på vad som är allergener. Om det vore så enkelt, skulle vi lätt veta vad som måste deklareras. Det mesta av det som många allergiker är allergiska emot är vanliga livsmedel. Och det som står i EU-propositionen är att i sammansatta livsmedel, som pyttipanna, behöver ingenting av det som finns i t.ex. falukorven deklareras om falukorv inte ingår till 25 % och därutöver. Den kan alltså innehålla både ägg och mjölk. Det behöver inte deklareras. Många av de ämnen som allergiker och överkänsliga personer reagerar på, t.ex. rött färgämne i godis, formalin i barnkläder, klassas nästan aldrig som allergener. Men människor är allergiska mot det. Den dagen vi har en klar lista på allergener och de redovisas öppet i alla livsmedel tror jag att många allergiker skulle vara lyckliga. En sådan behöver vi få i Sverige också. Men den finns definitivt inte i EU. De är ännu längre därifrån än vi är.
Fru talman! Det är riktigt att vi kanske har kommit längre i en del av de här frågorna. Då är det viktigt att vi är med och kan påverka hur den här listan kommer att se ut i framtiden. Det är ett kontinuerligt arbete som pågår. Faktum är, oavsett vad Gudrun Lindvall säger, att de kända allergiframkallande ämnen som ingår i en matvara skall deklareras.
Fru talman! Nej, det stämmer inte. Det finns ingenting i EU-propositionen som tyder på att det kommer att bli så. Snarare talar man precis tvärtom. Jag anser att innan EU är där vi anser att man som miniminivå skall vara, skall vi stå utanför. Vi kan naturligtvis påverka och skall påverka internationellt på många sätt för att människor som är allergiska skall få en dräglig tillvaro. Men vi måste ha klart för oss att för allergiker beror det oftast på den nationella miljöpolitiken om man är sjuk eller inte. Det handlar om det vi gör här, om de kemikalier vi sprider här, som man är allergisk mot. De här problemen är inte av global karaktär. Det är t.ex. det som förklarar skillnaden mellan så näraliggande länder som Sverige och Estland.
Fru talman! Jag skulle gärna vilja veta hur Miljöpartiet har tänkt sig att vi skall kunna vara helt säkra på att det i allting som förs in i Sverige inte finns någonting som vi inte kan läsa utanpå burken. Jag antar att Miljöpartiet inte vill stänga gränserna helt och hållet. Vi importerar faktiskt en hel del matvaror även från andra länder. Vi kan som exempel ta den senaste diskussionen, om blylödda burkar från Sydostasien. Dem har jag inte hört att Miljöpartiet vill stoppa. Jag är fortfarande av den uppfattningen att om vi skall nå det mål som vi vill, nämligen att allting skall vara så rent och ha så hög kvalitet som möjligt, måste vi delta i arbetet, inte stå utanför och förvänta oss att någon annan skall göra det åt oss.

Fru talman! Klaus Mann skrev i sin självbiografi Vändpunkten: Det finns ett dubbelt postulat, som Europa måste uppfylla, om det inte skall gå under. Det europeiska enhetsmedvetandet måste bevaras och fördjupas. Europa är ett odelbart helt. Men samtidigt måste mångfalden i europeisk stil och i europeiska traditioner hållas levande. Europa, det svåra men härliga ackord, i vilket dissonanserna flyter samman, utan att någonsin gå upp helt i varann. EU handlar om att hitta balanspunkten mellan enheten och den nationella särarten. Ett område där Europa måste klara enhetstanken för att inte gå under är miljöpolitiken. Vi ser ofta miljöproblemen torna upp sig. Men vi måste också se möjligheterna. EU är en sådan möjlighet. Mer än hälften av de föroreningar som försurar våra sjöar kommer från EU-länderna. Övergödningen av haven beror till stor del på trafiken och jordbruket i Västeuropa. Vi säljer och köper varor över gränserna, främst till och från EU-länderna. Sverige står bara för ett par procent av produktionen och konsumtionen i Västeuropa. Det innebär att vad vi än gör nationellt förmår inte vi lösa några allvarliga miljöproblem ens i Sverige utan internationellt samarbete. EU-kritikerna kan med rätta hävda att EU är en tungrodd byråkrati och att det i vissa fall kan bli svårare att agera nationellt. Men vi måste se alternativen, som flera talare har varit inne på tidigare. En del hänvisar till internationella konventioner. Men internationella konventioner räcker inte långt. Konventioner räcker inte när starka ekonomiska intressen kräver något annat. Dels är konventioner inte bindande på samma sätt som EU:s miljölagar, dels behövs oftast enhällighet för att bli överens om en konvention. Det betyder att ribban sätts lågt, så att även länder med mycket små miljöambitioner kan skriva under. Men huvudprincipen i EU:s miljöpolitik är numera beslut med kvalificerad majoritet. Det innebär att små länder inte längre kan blockera ambitiösa miljölagar. EES räcker inte heller. Det är många svenskar som gör ett utomordentligt arbete i alla expertgrupper och i förhandlingar. Men när underlaget väl har samlats in, när de riktiga förhandlingarna börjar, då stängs Sverige ute. EES kommer knappast att ge EFTA-länderna en starkare position när både Österrike och Finland kan förväntas bli medlemmar. Kan då ett litet land som Sverige påverka? Jag är övertygad om att svaret är ja. Jag kan instämma i den argumentation som bl.a. Lennart Daléus och Eva Eriksson har bedrivit här när det gäller miljöfrågorna. Det formella antalet röster spelar en mindre roll när man tar fram nya miljöregler. Det viktiga är en aktiv insats och ett bra underlag. Danmark och Nederländerna har visat att även små länder kan påverka EU:s miljöpolitik. Det gäller områden som märkning av miljöfarliga kemikalier, skyddet av ozonskiktet, hårda regler för genteknik. De har också visat att det är möjligt för länder, även medlemmar i EU, att gå före i miljöpolitiken, om viljan finns. Fru talman! Till Lennart Daléus vill jag också säga att Sverige skall gå före som ett gott föredöme. Har vi inte en bra miljöbalk är det inget gott föredöme. Det är därför den dras tillbaka. Jag hoppas att vi gemensamt skall kunna utveckla miljöbalken till att bli ett positivt föredöme för andra länder. Regeringen avser att med all kraft driva miljöfrågorna, både i Sverige och i Europa. Där hoppas jag på en öppen dialog med andra partier. Fru talman! EU ger oss möjlighet att bekämpa försurningen genom strängare avgaskrav, minskade utsläpp och minimikrav på svavelhalter i hela Europa. EU ger oss möjlighet att komma till rätta med kemikaliesamhällets faror. Vi kan både verka för att allt fler farliga kemikalier förbjuds inom EU och visa andra länder hur vi i Sverige har arbetat med substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen. EU ger oss möjlighet att göra något åt miljöproblemen i Central och Östeuropa. De enorma problemen i öst kräver mycket större insatser än Sverige kan klara på egen hand. Länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern hoppas dock på ett medlemskap och försöker därför anpassa sina miljölagar till EU:s. Enligt Maastrichtfördraget får miljöpolitiken ställning som ett av unionens viktigaste politikområden. Jag vill och hoppas att Sverige skall vara med och ta striden för miljön i Sverige, för miljön i Europa, där den striden verkligen avgörs.

Fru talman! Det är lätt att instämma tvärs över partigränserna i mycket som sägs om möjligheterna till arbete inom EU när det gäller miljöfrågorna. Det finns ändå en samstämmighet i många bedömningar. Man blir därför litet undrande inför regeringens agerande. Till att börja med vill jag ta upp synpunkterna från socialdemokraterna när det gäller den borgerliga regeringens EU-politik på miljöområdet. Socialdemokraterna säger att de är skeptiska. De delar uppenbarligen inte den strategi som den tidigare regeringen har redovisat och som har debatterats i kammaren, en strategi som Sverige har fört fram i Europa. Det skulle vara intressant att få en precisering av miljöministern: Vad är det som är och har varit fel i den tidigare strategin? Med förlov sagt tycker jag att man är litet klåfingrig. Den tidigare regeringen sade att man skulle återkomma 1995 i fråga om strategin. Nu säger socialdemokraterna att man minsann skall presentera en strategi i början av 1995. I och med detta kritiserar man alltså den tidigare samstämmigheten. Jag är förvånad över att man på det sättet bryter upp den samstämmighet som miljöministern säger sig vilja värna om. Fru talman! Skälet till att jag också tog upp miljöbalken och miljöombudsmannen var att jag lever i den föreställningen att det hade varit tryggt och stabilt om Sverige hade kunnat gå in i EU med ett tydligt regelverk på miljöområdet och med en miljöombudsman. I stora stycken liknar detta för övrigt förhållandena i EU. Genom regeringens agerande missar vi den chansen, och det beklagar jag.
Fru talman! Lennart Daléus behöver inte oroa sig för att behöva vänta ända till början av 1995 när det gäller vår precisering av strategin för vårt arbete i EU. Redan inom ett par veckor kommer vi att presentera en strategi för hur vi skall utveckla miljöarbetet i EU. Vi hoppas på att sedan kunna få till stånd en dialog med övriga partier. I fråga om miljöbalken vet jag att Lennart Daléus i Miljöskyddskommittén hade lagt fram mycket mer långtgående förslag än vad som blev resultatet av miljöbalken. Jag hoppas att Lennart Daléus skall kunna bli tillgodosedd genom en del av de strängare kraven, tack vare att regeringen drar tillbaka miljöbalken för att omarbeta den.
Fru talman! Jag är glad att socialdemokraterna visar en sådan föränderlighet, för att inte säga häpnadsväckande föränderlighet i fråga om när man kommer att agera. I den motion som presenterades i går säger socialdemokraterna att man kommer att presentera en strategi för riksdagen redan i början av 1995. Dagen efter, i dag, säger miljöministern att strategin kommer att presenteras redan om några veckor. Med den här förändringstakten kom den kanske i går. Jag hade naturligtvis synpunkter på miljöbalksarbetet i utredningen. Det var också mycket som resulterade i en gemensam bedömning. Det fanns moment i detta att bygga ett gemensamt regelverk som hade varit av stort värde när vi skall börja arbetet i EU. Jag befarar att tillbakadragandet kan innebära en mycket onödig och olycklig försening. Jag vill som exempel nämna detta med miljöombudsman. I kommittén drev jag förslaget - vilket också sedan blev regeringens förslag, för övrigt mot en majoritet i kommittén - att miljöombudsmannen skulle vara en fristående myndighet med förmåga att kunna arbeta på ett likartat sätt som man gör inom EU. Socialdemokraterna drev kravet, som man också fick majoritet för, att miljöombudsmannen skulle vara en tjänsteman på Naturvårdsverket. Om det är förändringar av den typen som vi har att vänta från en kommande socialdemokratisk miljöbalk, blir det i själva verket ett steg tillbaka när det gäller svenskt miljöarbete och dess värre när det gäller svenskt miljöarbete i Europa.
Fru talman! Lennart Daléus talade om föränderlighet. Jag avsåg att Lennart Daléus inte skulle behöva vänta tills det läggs fram ett formellt förslag till riksdagen. Partierna inbjuds i stället att vara med i en öppen dialog från det att det första förslaget läggs fram. Det är därför som Lennart Daléus bara behöver vänta ett par veckor på att delta i den debatten. När det sedan gäller miljöbalken avser vi dels att se på möjligheterna att inordna fler lagar, dels att göra en bättre sammansmältning, dels att ge talerätt till miljöorganisationerna. Detta är några mycket starka skäl till att omarbeta miljöbalken så att det blir en bra miljöbalk som vi alla kan vara nöjda med.
Fru talman! Anna Lindh sade att vi genom EU har en möjlighet att backa från kemikaliesamhället. Jag är glad att höra att även miljöministern inser att vi måste se till att mängden kemikalier minskas. Många av de kemikalier som vi i dag har i samhället behövs faktiskt inte. Men hur detta skall gå till inom den europeiska unionen har jag svårt att förstå. Inom den europeiska unionen sätter man rörlighet för varor i första rummet, och det är just i varorna som många av de kemikalier som vi inte behöver finns. I diskussionen kring substitutionsprincipen hävdar många att det kommer att bli svårt att ha kvar den inom EU. I så fall blir det en definitiv tillbakagång när det gäller just att ta sig ur kemikaliesamhället. Beträffande bekämpningsmedel säger man på Kemikalieinspektionen att man är rädd för att Sverige vid ett medlemskap kommer att tvingas att acceptera substanser som vi på goda grunder har tagit ur användningen eller som vi anser inte skall finnas kvar som aktiv substans. Delar inte Anna Lindh Kemikalieinspektionens farhågor, eller kan Anna Lindh hitta andra sätt att klara oss ur detta dilemma?
Fru talman! Jag tycker att kemikalierna är ett väldigt bra exempel på varför Sverige skall vara medlem i EU, dels därför att vi kan vara med och driva på det europeiska miljöarbetet, dels därför att vi har egna positiva exempel att visa upp som föredömen. EU har förbundit sig att under de närmaste fyra åren försöka komma upp till en svensk nivå, vilket är glädjande. Dessutom anpassar sig f.d. östländer efter EU:s lagstiftning - knappast efter Sveriges - och det ger större möjligheter att påverka de tidigare östländernas kemikaliepolitik. PCB-beslutet i kommissionen alldeles nyligen visar att enskilda länder kan hävda miljögarantin för att kunna ha en strängare kemikalielagstiftning.
Fru talman! Det är en klar missuppfattning att öststaternas och våra miljöproblem på något vis skulle vara lika. Öststaternas miljöproblem är desamma som vi hade på 50-talet. Man sprider t.ex. ut mycket svaveldioxider. Där saknas inte kompetens när det gäller hur man skall komma till rätta med miljöproblemen, utan där saknas pengar. I fallet Västeuropa saknas kunskapen om hur vi skall bära oss åt för att vi skall komma till rätta med kemikaliesamhället. Den enda vägen som vore möjlig att beträda är att helt enkelt sanera kemikaliemängden. Anna Lindh sade att EU när det t.ex. gäller asbest, pentaklorfenol, arsenik, organiska tennföreningar, kadmium, klororganiska lösningar och kvicksilver hade förbundit sig att anpassa sig till Sverige under den kommande fyraårsperioden. Det är mycket optimistiskt, Anna Lindh. Det förvånar mig att EU i så fall inte redan är där. Vi vet att dessa ämnen i de allra flesta fall är oerhört farliga för miljön och i många fall också för människan. När det gäller miljöbalken är vi tacksamma över att den drogs tillbaka. Vi gör precis samma bedömning som miljöministern, att det är bättre att ha en miljöbalk som är rejält bra än att ha en som är dålig. Vi ställer gärna upp på att man skall se över hur den skall bli bra.
Fru talman! Gudrun Lindvall hänvisade tidigare till Kemikalieinspektion. Nu vill också jag hänvisa till Kemikalieinspektionen. Man har där konstaterat att länderna i Europa har höjt sina kemikaliekrav betydligt tack vare EU:s regler. Nu avser vi att se till att den ribban höjs ytterligare. Jag kan inte se något annat sätt att kunna påverka vare sig EU-länderna eller länderna i f.d. Östeuropa än att vi just påverkar den europeiska kemikalielagstiftningen och de europeiska miljölagarna. Sedan hoppas vi alla att EU under de närmaste fyra åren kommer att nå upp till svensk standard. Då kan vi fortsätta att driva detta arbete ännu längre.

Fru talman! Mitt ställningstagande i EU-frågan grundar sig på hur den svenska ekonomin ser ut nu och hur vi klarar att finansiera vår gemensamma välfärd. Därför måste den industriella basen vara tillräckligt stor. Senaste årens nedgång i industrisysselsättningen har fört med sig problem att klara finansieringen med de stora underskotten i de offentliga budgeterna. Det som är utmärkande för svensk industri och ekonomi är en hög grad av internationalisering. Det innebär att Sverige utifrån sin storlek har ett stort antal multinationella företag och att svensk ekonomi i hög grad är sammanflätad med omvärlden genom fria kapitalrörelser. Vi ser också att dessa multinationella företag har en relativt stor andel av sina anställda utomlands, i vissa fall fler utomlands än i Sverige. Den andra sidan av internationaliseringen är att svensk ekonomi är mycket exportberoende, en export som är, och har varit, grunden för det svenska välståndet. Av Sveriges BNP går ca 30 % på export. För 1993 var siffran 30,3 %. Av den svenska industriproduktionen går hälften på export. Jag vill, fru talman, illustrera de ekonomiska problem Sverige har haft de senaste åren. Nedgången i exporten från 32,3 % till 27,9 % är förlorade marknadsandelar och förlorade arbetstillfällen, inte ett minskat beroende av exporten. Handlingsfriheten för länder med liten exporthandel blir större när det gäller att angripa arbetslösheten. Handeln är och förblir - det skall vi ha klart för oss - grunden för det svenska välståndet. Det är alltså ingen lösning för oss att minska exportberoendet. Våra viktigaste handelspartner är EU och EFTA länderna. Tillsammans går drygt 70 % av vår export till det s.k. EES-området. Av naturliga skäl är också vår import från samma område ungefär lika omfattande. EU/EES-området är därför vår viktigaste handelspartner. Våra företag måste därför få samma konkurrensvillkor som företagen i länderna inom EU. Andra konkurrensnackdelar än de naturliga måste på något sätt vägas upp av andra fördelar. Fru talman! De slutsatser som jag drar är att Sverige är en del av en internationell ekonomi, att vi är starkt exportberoende och beroende av goda handelsförbindelser. Detta beroende blir inte mindre om vi står utanför EU. En fråga som är återkommande, fru talman, är om det inte är tillräckligt med EES-avtalet. Problemet är att EES-avtalet inte ger någon långsiktig stabilitet. Företagen uppfattar avtalet som osäkert på grund av att det kan sägas upp eller urholkas om det blir för få länder som omfattas av det. Vidare påverkar EES-avtalet oss genom att vi delvis automatiskt påtar oss att följa det regelverk som EU beslutar, men vi saknar reellt inflytande över utformningen av dessa regler. Inte minst gäller det skogsindustrin och beslutet om återvinning inom EU. EES-avtalet ger ingen möjlighet till gemensam lagstiftning när det gäller miljöfrågor. Det, fru talman, får mig att höja på ögonbrynen när jag tänker på vilka partier som krampaktigt håller fast vid EES-avtalet som den enda vägen. EES-avtalet ger ingen som helst möjlighet till påverkan i frågor som gäller arbetslivet och social dumpning. Det är inte troligt att avtalet om koncernfackligt samarbete kommer att införas i EES avtalet med tanke på arbetsgivarnas och den borgerliga regeringens envetna motstånd mot detta. Avslutningsvis ger EES-avtalet företagen det mesta men lämnar politiken utanför. Till sist, fru talman, återstår bara en fråga, och det är om det är möjligt att lämna EU-medlemskapet. Svaret på den frågan är ja enligt Wienkonventionen den 21 mars 1986 artikel 56. Men artikel 56 är inte glasklar, och den svenska debatten brukar ha svårt att ge klara besked som inte har hängslen, skärp och störtkruka. Gahrton erkänner numera att det går att lämna organisationen. Jag citerar ur Handbok för EU tvivlaren, s. 42: "Är det då helt omöjligt att komma ut ur EU om man en gång tagit sig in? Antagligen inte - i varje fall på kort sikt. Men eftersom det inte finns någon på förhand överenskommen procedur kan det bli mycket trassel. Kanske måste man betala skadestånd för att få utträda." Även Per Gahrton, denna person som brukar vara mycket frikostig med negativa tolkningar av EU rätten, erkänner alltså utträdesrätten och skräms enbart med ett skadestånd. Fru talman! Man slutar aldrig att förvånas. Avslutningsvis vill jag bara passa på att gratulera Finland till dess lyckade resultat i folkomröstningen. Vidare säger vi: På återseende, Finland, efter den 13

Fru talman! Jag är en av de många i vårt land som har haft svårt att ta ställning i EU-frågan. Ett tag trodde jag faktiskt på dem som sade att vi inte kan stå utanför. Men efter att ha läst, lyssnat och funderat har jag nu bestämt mig för att rösta nej till EU. Nej säger också majoriteten av Norrbottens befolkning enligt SIFO-mätningar och omröstningar. Ett exempel är Noliamässan i Piteå i somras, där 85% av de röstande sade nej till EU. Vi är också tre av åtta s-riksdagsledamöter från Norrbottensbänken som säger nej till EU. Det är långt från Norrbotten till Stockholm, men ännu längre till Bryssel. Och norrbottningarna känner oss som sitter i riksdagen och vet hur de kan få tag på oss för att fråga eller framföra synpunkter på den förda politiken. Men de kan inte ringa till byråkraterna i Bryssel om beslut som fattas i EU och inte heller utöva lobbyverksamhet. Det är förunnat de stora kapitalstarka grupperna. Jag anser att demokratin försämras om vi går med i EU. I Sverige utgår all offentlig makt från folket, samlad i Sveriges riksdag. Det är kärnan i den svenska demokratin. Men om Sverige blir medlem i Europeiska unionen, minskar riksdagens makt och ansvar och svenska folket får allt mindre att säga till om. Vårt statsskick ändras i grunden. Beslutanderätten överförs från Sveriges riksdag till EU:s organ på många områden. Detta skrämmer mig. Vi lämnar alltså rätten att besluta till konservativa krafter ute i Europa. EG rätten går också före svenska lagar. Vad kommer det att innebära? Jag säger också nej på grund av den politik som förs i EU. Den är ett misslyckande utifrån socialdemokratiska värderingar. Om vi går med i EU, innebär det att vi ansluter oss till EU:s ekonomiska politik. Det är samma politik som den borgerliga regeringen fört och som lett till massarbetslöshet, stort budgetunderskott, nedskärningar i offentlig sektor, kraftigt ökade inkomstklyftor och privatiseringar. Det är den politiken vi socialdemokrater slagits mot under valrörelsen. Svenska folket har klart sagt ifrån, genom att välja bort den förra regeringen, att man inte vill ha denna politik. Arbetslösheten är hög i EU-länderna. Att hålla nere inflationen går före kampen mot arbetslösheten. När vitboken kom ut väcktes förhoppningar att kampen mot arbetslösheten skulle sättas högt. Men när man läser hur arbetslösheten skall minskas, ser man att det inte är lika positivt. Ökad flexibilitet i arbetslivet genom sänkta lönekostnader, upphävda trygghetslagar, frysta löner, nedskärningar i den offentliga sektorn - detta strider mot mina fackliga värderingar! Men vi känner väl igen dessa lösningar. SAF och borgerligheten i det här landet är ju för en EU-anslutning! Och vi söker medlemskap i det EU som finns i dag. Mina partikamrater på ja-sidan söker medlemskap i visionernas EU. Det är inget fel i att ha visioner, men de är alltför osäkra i det här fallet. EU vill skära i offentliga utgifter. Vi har också fått uppleva detta under den borgerliga regeringens år. Eftersom den offentliga sektorn är den största arbetsmarknaden för kvinnor är det kvinnorna som drabbas hårt. Detta är ett slag mot jämställdheten. För kvinnor är rätten till ett eget arbete och en självständig ekonomi den absoluta grunden för jämställdheten. Nedskärningar inom offentliga sektorn skulle också drabba kvinnor i glesbygd särskilt hårt, eftersom de flesta jobben där finns inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Jag har varit fackligt aktiv i Kommunal i många år och bl.a. kämpat för fler heltidstjänster. Tyvärr har antalet deltidstjänster ökat i Sverige under de senaste åren. Är detta också en EU-anpassning? Deltidsarbete och tidsbegränsat arbete ökar ju också i EU-länderna. EU vill också att medborgarna skall kunna efterfråga tjänster, det gäller t.ex. hushållsarbete, och klara det genom skatteavdrag. Samma förslag har framförts i pigdebatten här hemma! Kvinnor och ungdomar skall utnyttjas i låglönejobb. Kvinnorna kommer att förlora på ett EU-medlemskap. Jag har även tittat på djurskyddet i Sverige och i EU-länderna. Klart är att svenska djurskyddsregler går längre än EU:s. Svenska bönder skall börja konkurrera med övriga Europa vid ett medlemskap. Våra höga krav på djurskydd gör att produktionen blir dyrare. Då kan importen av billigt utländskt kött öka. När vi står framför köttdisken och skall välja, har vi då glömt de fruktansvärda bilder vi sett i TV på djurtransporterna och slakten av djur i EU? Alla vet inte hur bl.a. grisarna, korna och kalvarna behandlas i Behandlingen av EU:s djur är verkligen en orsak att inte köpa importerat kött. Men hur gör konsumenten när priset ofta avgör? Hur går det då för de svenska köttproducenterna? Jag hoppas att konsumenten, om den situationen uppstår, väljer att betala ett högre pris för att få varor från djurvänliga jordbruk, så att inte trycket att försämra djurskyddet i Sverige blir för stort. EU har, tack och lov, beslutat att minska djurförsöken med 50 %. Men det kan ju Sverige också göra utan att gå med i EU. Som kvinna i Norrbotten, och som socialdemokrat och fackligt aktiv, kan jag omöjligt säga ja till det kapitalistiska EU som finns i dag! Men jag säger ja till ett internationellt samarbete, ja till ökad gemenskap och samarbete med hela Europa, öststaterna och övriga världen.

Fru talman! Det har förvånat mig hur svart och vitt talarna redovisar sin syn på ett eventuellt medlemskap. Lyckan finns endast på en sida av sjön. Jag för min del vill erkänna att jag hela tiden har tyckt att valet varit svårt. Det finns goda skäl både för och emot. Många har talat om vad som förenar oss i Europa. Jag tror att man, om man vill se var problemen kommer att uppstå, i stället skall se vad det är som skiljer oss åt. Det är där vi har en annan tradition eller valt en annan väg som Sverige kommer att möta problem inom EU. Jag skall ta några exempel som det inte talats så mycket om i dagens debatt och börjar då med Vi har en lång tradition och, tror jag, en gemensam vilja att genom kommunerna få en verklig decentralisering till stånd. Vårt system för lokalt beslutsfattande finns inte, i varje fall inte i den form vi känner till, utanför De 288 svenska kommunerna skall jämföras med Till detta skall också läggas att för alla dessa tre länder finns det tre lokala nivåer. Med ordet nivåer menar jag här just nivåer. Vi i Sverige däremot har två kommuntyper med olika uppgifter jämställda med varandra. En marknad med gemensamma regler som berör allt fler områden är ett potentiellt hot mot den kommunala självbestämmanderätten. I Sverige ligger de offentliga resurserna i hög grad på lokal nivå, medan den ekonomiska makten i många EU-länder i stället ligger på "högre" samhällsnivå. I en fransk kommun exempelvis måste ännu i dag budgeten underställas en statlig prövning. I tysk debatt talas det om en ökad spänning mellan samhällsnivåerna. Att den europeiska nivåns regleringar och resursanspråk ökar innebär att man tar i anspråk en större del av de samlade offentliga resurserna i Tyskland. Eftersom både förbunds och delstatsnivåernas ekonomier berörs, finns det en tendens till att de tyska regionerna kompenserar sig på den lokala nivåns bekostnad. Detta sker nu i Fru talman! Om en gemensam ekonomisk politik inom EU skulle kräva att det sammantagna skatteuttaget minskas för en längre tid, så medför grundlagsskyddet för den kommunala beskattningsrätten att det i första hand är det statliga skatteutrymmet som måste ge vika. Det hävdar Grundlagsutredningen. Kan någon i dag bekräfta detta? Motsvarande principiella resonemang kan föras även inom andra områden där den kommunala självstyrelsen berörs. Så ett annat område där Sverige och Norden skiljer sig från övriga Europa. Vi har starka parter på arbetsmarknaden. Det har varit bra för Sverige. Vi har en lagstiftning som inom arbetsrätten bygger på starka parter. Det är en del av den svenska modellen. Jag skall inte redovisa arbetsgivarorganisationens styrka utan bara ge några siffror från arbetstagarsidan. Den fackliga organisationsgraden är i dag runt 85 % i Sverige. Jämfört med de tre länder som jag tidigare nämnde är förhållandena följande: I Italien gäller Med den redovisade bakgrunden kan alla förstå att det svenska systemet inte kommer att kunna fullföljas inom EU. Det finns inte grund för det inom EU. Slutligen vill jag visa på ytterligare ett område där vi skiljer oss från stora delar av övriga Europa och som spelar en stor roll för mig: den svenska offentlighetsprincipen. Av en händelse kom jag för en vecka sedan i kontakt med utarbetandet av ett nytt EU-direktiv som kan förändra utformningen av kommunalvalen i Sverige. I EU-kommissionens förslag står det inget om den frivilliga rösträtten eller om en automatisk registrering av väljare - två viktiga delar i den svenska röstprocessen. Det är inte för att klaga på förslaget som jag tagit upp det här, utan det har jag gjort för att jag ville redovisa mina svårigheter att få reda på något om förslaget. Jag har försökt att ta reda på mera om hur förslaget ligger till och om argumenteringen. Men jag har mötts med argumentet att handlingen är sekretessbelagd. Sveriges lagar för kommunalval kan alltså förändras utan traditionell insyn och debatt. Detta är bara ett exempel, och det här kan gälla också på andra områden. Fru talman! Valet är inte lätt. För min del blir det ett nej den 13 november.

Fru talman! Vi står nu inför ett mycket stort och viktigt vägval. Valet gäller huruvida vi skall ansluta oss till den europeiska gemenskapen eller om vi skall välja att stå utanför. Sveriges folk avgör frågan den 13 november. Tiden fram till dess kommer att användas till idel debatter och argumentation. För mig är valet lätt när vi har kommit så här långt i tiden. Arbetarrörelsen, som jag tillhör, har alltid varit internationell och öppen för vår omvärld. Arbetarrörelsen har trott på samarbetet som ett medel att nå målen för att skapa ett rättvist och solidariskt samhälle där alla människor behövs. Arbetarrörelsen har trott, och tror, på den politiska makten, vilken utgår från folket, som den som styr och fattar de avgörande besluten i vårt samhälle. Därför är det fullständigt självklart för mig som socialdemokrat att säga ja till EU! Jag gör det för att vi genom det europeiska samarbetet åter med gemensamma krafter skall kunna sätta den politiska makten före marknadskrafternas inflytande över våra liv. Jag gör det för att på så sätt kunna få ned vår skyhöga ränta med följden att investeringarna åter kan öka i vårt land och samtidigt att vår arbetslöshet pressas ned på en rimlig nivå. Jag gör det därför att jag ser den europeiska unionen som en mycket viktig garant för att hela Europa skall kunna bli en fredens världsdel. Jag gör det därför att på sikt bör hela det forna östblocket ingå i EU. Jag är helt övertygad om att endast genom ett hållbart och stabilt samarbete, stater emellan, kan söndrade länder och nationer få kraft att bygga upp sin välfärd och bli demokratiska stater. Det känns för mig som mycket avlägset och konstigt om Sverige inte skulle finnas med i det arbetet. Att föra en diskussion och argumentation huruvida det blir på det ena eller andra sättet i detalj om vi går med i EU eller om vi väljer att stå utanför tycker jag egentligen är ganska meningslöst. Ingen vet egentligen hur det blir i detalj. För mig handlar hela frågan om hur vi tror att Sverige kan utvecklas och få de bästa förutsättningarna för att vi skall kunna behålla och helst utveckla vår välfärd. Det handlar om hur vi skall få förutsättningar som ger oss möjlighet att få ordning på vår ekonomi, minska vår statsskuld och pressa tillbaka budgetunderskottet. Får vi detta genom att säga ja och tillhöra samma organisation som våra största handelspartner? Får vi det genom att säga nej men ändå säga oss vara öppna för samarbete? Eller får vi det genom att förlita oss på Är det inte stor risk att EU:s medlemsstater, våra viktigaste handelspartner, inte tar oss på allvar, om vi samtidigt som vi säger nej säger oss vara öppna för samarbete, men i annan form än EU? Jag tror att nuvarande situation som Sverige befinner sig i, som icke-medlem, inte skall jämföras med en situation som uppstår ganska snart efter den 13 november, om folkomröstningen säger nej. Nu ser omvärlden Sverige som ett land som är på väg in i ett europeiskt samarbete. Så gör även näringslivet. Men säger vi nej har vi definitivt och slutgiltigt tagit avstånd från ett medlemskap i EU. Jag tror att en stor omformering då kan ske av hur näringslivet och EU:s medlemsstater kommer att se på Sverige som handelspartner och som ett land att lägga framtida investeringar i. Investeringar behövs i Sverige i dag. Vi behöver öka vår produktion så att den klarar av den konsumtion som vi redan har. Investeringar, ökad produktion och fler människor i arbete är det bästa alternativet för att slippa neddragningar inom vårt välfärdssystem. EU-kritikerna framför som sitt huvudargument att Sverige vid ett tillhörande av den europeiska unionen får frånhävda sig beslutanderätt i en rad frågor. Det är till viss del sant. Men ett samarbete som innebär ansvar och framåtsträvande för att åstadkomma ett gemensamt bättre resultat är alltid ett givande och tagande. Har sedan vår omvärld förändrats så att beslut som endast för ett decennium sedan var av nationell art nu blivit frågor som spänner över en hel rad stater så måste också besluten, som jag ser det, fattas på motsvarande nivå för att de skall ha någon verkan i praktiken. Exempel är bl.a. ekonomiska frågor som styr vår internationella penningmarknad. Fru talman! Jag tror på Sverige. Jag tror på Europa. Jag tror på Sveriges folk. Jag tror på ett ja den 13 november som det bästa för Sverige i Europa!

Fru talman! Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle. Vi måste gemensamt förhindra att samhället splittras genom motsättningar mellan människor från olika länder och kulturer. Hela vårt samhälle måste mobiliseras för att öka integration och motverka segregation. Så sade statsminister Ingvar Carlsson i regeringsförklaringen den 7 oktober. Ingvar Carlsson konstaterar därmed att invandringen har förändrat Sverige. Drygt 1,5 miljoner av landets invånare har invandrarbakgrund. Det mångetniska Sverige har kommit för att stanna. Frågan - den mest relevanta man kan ställa sig i dag i vårt land - är hur detta nya Sverige kan sättas ihop, hur vi skapar ett land med plats för alla dess medborgare oavsett hudfärg, religion och födelseort. Denna fråga har varit praktiskt tagit frånvarande i det offentliga samtalet. Integrationspolitiken har bestått av vackra ord som har litet att göra med den verklighet som formar sig inför våra ögon. Jämlikhet, samverkan och valfrihet, dessa tre principer för den svenska invandrarpolitiken har resulterat i växande klyftor, segregering och konflikter. Vårt samhälle visar en oroväckande oförmåga att bejaka den mångfald som i en tid av snabb internationalisering borde vara en av landets viktigaste resurser. Det nya Sverige är starkt underrepresenterat i alla de instanser som avgör vårt lands öde. Detta gäller såväl den politiska som den ekonomiska och kulturella makten. Så länge detta inte förändras, så länge de nya röster som befolkar våra gator och torg inte kommer in i samhällets avgörande strukturer, så länge de nya svenskarna är integrationens objekt och inte dess subjekt, kommer politiken att bestå av goda intentioner som leder till främlingskap hos dem som måste integreras. Ett mångkulturellt samhälle måste innebära ett Sverige som fungerar på ett nytt sätt och tar till vara mångfalden - ett Sverige som bygger på människors olikheter, integrerar sina nya medborgare med värdighet och respekterar rätten att vara svensk på nya och annorlunda sätt. För att arbeta med integrationsfrågor och motverka segregering krävs det nya och moderna strukturer som just återspeglar det nya samhället. Regeringen borde skilja flykting och invandrarpolitiken från varandra. Organisatoriskt bör alla frågor som berör flyktingfrågorna flyttas över till Invandrarministern bör ägna sig helt och hållet år integrationsfrågor. Ministern bör knyta till sig duktiga medarbetare som har invandrarbakgrund, kompetens i mångkulturella frågor och social erfarenhet av invandrarnas verklighet och som givetvis har helt allmänna meriter. Riksdagen bör också överväga förändringar i hanteringen av invandrar och integrationsfrågor. Ett nytt integrationsutskott borde diskuteras. Herr talman! För att motverka segregation krävs det ett antal radikala åtgärder inom samtliga samhällsområden, inte minst på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. I dag växer en ny fattigdom fram i många av landets storstadsområden, och en växande underklass håller på att skapas. Arbetslösheten i en del av dessa områden upp till 20 %. Som en följd av denna arbetslöshet är socialbidragsberoendet väldigt stort. Vad som krävs i dag för att bryta fattigdomen är ett slags åtgärdspaket - ett stort Dennispaket - mot segregation och fattigdom. Det krävs också ett nytt synsätt som utgår från att människorna i dessa områden utgör enorma resurser och inte skall betraktas som problem. Regeringen borde diskutera en modell med regionalt stöd till dessa områden. En solidarisk fond bör tillskapas som årligen finansieras med åtminstone Kommuner, landsting, privata företag, organisationer, folkrörelser och andra bör involveras i denna för landet avgörande fråga.

Herr talman! Svensk flykting och invandringspolitik har alltför mycket och alltför länge handlat om våra möjligheter och vår vilja att ta emot flyktingar och flyende i vårt eget land. Vad som är en humanitär flyktingpolitik kan diskuteras. Vi måste givetvis hävda asylrätten och rätten för de asylsökande att få en värdig och rättssäker behandling. Men vi måste också med realism analysera de större sammanhangen i vilka flyktingproblemen är en av flera synliga delar utöver undernäring, sjukdomar, miljöförstöring, arbetslöshet och sociala konflikter runt om på vårt jordklot. Det är nu tid för eftertanke och allvarliga överväganden. Det är nödvändigt att flyktingpolitiken sätts in i en helhetssyn, en helhetssyn som berör frågorna om befolkningsökning, mänskliga rättigheter, försörjningsmöjligheter och säkerhetspolitik. Flyktingproblematiken har sin grund i strukturella obalanser på vårt jordklot. Befolkningsexplosionen i tredje världen är det allt överskuggande problemet. Försörjningskris blir effekten liksom miljöförstöring. Allt detta är känt och redovisat i otaliga sammanhang. Jordens befolkning som i dag är 5,5 miljarder växer till 8,5 miljarder till år 2025, allt detta enligt FN:s befolkningsfond. I tredje världen minskar den odlingsbara jorden, men befolkningen ökar. Försörjningskriser leder till kamp om jorden och marken, konflikter som ofta får etniska eller andra förtecken. Arbetslöshet och sociala spänningar blir ett allt ökande hot mot den politiska och sociala stabiliteten. I delar av Afrika, där situationen är värst, existerar de formella statsbildningarna oftast endast till namnet. Kaos, laglöshet och våld är på många håll där ett normaltillstånd. Det är i detta perspektiv som migrationen skall ses. utstötningsmekanismerna är så påtagliga att flyktingrörelserna kommer att öka fortlöpande. Alla lämnar inte sina länder, eftersom de inte kan. De skulle göra det om de kunde. Men många många ger sig i väg. Flertalet flyr inom det egna landet eller till angränsande länder. Men åtskilliga ger sig i väg längre. Dessa är ofta mer resursstarka. För dem är det viktigt vilka attrationsfaktorer som präglar de olika länderna. Väst lockar givetvis med högre levnadsstandard och drar självklart. Sverige har under åren visat sig ha en alldeles särskild dragningskraft och har jämförelsevis tagit emot långt fler flyktingar och flyende än vad andra länder gjort i vår omvärld. Vi måste konstatera att det är de mest behövande flyktingarna som finns kvar i hemländerna eller i dessas närområden. Därför menar jag att våra resurser huvudsakligen måste gå till dem. Vår asylpolitik bör inriktas på att de som har klara och entydiga skyddsbehov skall få stanna i landet. Våra medel och insatser skall användas för de mest behövande. Det kan inte vara rimligt att vi medverkar till att permanenta flyktingskap för stora grupper genom livslånga uppehållstillstånd. Där så är möjligt bör återvändande ske. De fattiga ländernas utveckling är ju också beroende av att de inte dräneras på utbildade och resursstarka människor. En tredjedel av Afrikas akademiker befinner sig i väst. Men detta räcker inte. En helhetssyn måste etableras. FN måste få möjlighet att ingripa tidigare. Ett medvetet och planmässigt arbete för att etablera ett system med tidiga varningssignaler är nödvändigt. Lika nödvändigt är det att världssamfundet reagerar på sådana signaler. Det är mycket billigare och mer humant att gripa in i ett tidigt skede än att komma när fördämningarna har rasat. Förebyggande utvecklingsarbete, ständigt hävdande av mänskliga rättigheter, diplomatiska ansträngningar, biståndsinsatser, övervakning, insatser av fredsbevarande trupp, allt detta inom landet eller i närområdet är den helhetssyn som mycket medvetet bör prägla svensk politik. Så sker i stor utsträckning redan, men det finns ändå en tendens att särskilja just flyktingpolitiken. Det är ju bara att titta på både departementsindelningen och utskottsindelningen. Till detta kommer nödvändigheten med samarbete och samordning med andra länder. I vårt fall är det naturligt att försöka påverka EU i denna riktning, eftersom de västliga resurserna är en förutsättning för en bättre utveckling för de fattigare länderna i tredje världen. Svensk flykting och invandringspolitik bör alltså utformas så, att en tydligare samordning kan åstadkommas i syfte att styra över inriktningen på mer av förebyggande arbete och mer av insatser i närområdena. Herr talman! Jag vill slutligen också ta upp en mindre men från humanitär utgångspunkt mycket angelägen fråga. I Estland finns ett antal kurder som på olika sätt tagit sig dit i hopp om att få komma till Sverige för att söka asyl. Dessa människor har flytt från sina hemländer, och vi kan ana de bakomliggande orsakerna. Givetvis kan jag lika litet som någon annan bedöma asylgrunderna. Men det är dock inte möjligt att dessa kurder i Estland kan vistas där under nuvarande miserabla fysiska och psykiska förhållanden alltför länge. Någon lösning måste till. Jag hoppas att regeringen vill medverka till att en lösning av situationen kan komma till stånd.

Herr talman! I tre års tid har vi här i kammaren diskuterat flyktingpolitiken väldigt intensivt. I många av debatterna har skiljelinjen inte gått mellan regeringsföreträdare och opposition utan mellan Ny demokrati och övriga partier. Vi har under flera debatter fört en intensiv upplysningsverksamhet om vad som gäller i den svenska flyktingpolitiken, dess regelverk och kostnader osv. Jag finner anledning att inledningsvis i denna debatt med tillfredsställelse notera att det partiet nu inte finns kvar här i riksdagen. Inte ens dess sista desperata försök att hålla sig kvar här i riksdagen med hjälp av braskande annonser om flyktingpolitikens kostnader räckte för att väljarna skulle låta partiet få sitta kvar här i riksdagen. Det är ett sundhetstecken att den typen av argumentering inte har gått hem. Men det hindrar ju inte att det finns anledning att ändå vara observant på andra ytterlighetsgruppers agerande. Vi har kunnat se i det valresultat som presenterats på en del håll i landet att andra mindre partier med starkt invandrarfientligt budskap har gjort lokala framgångar. Det gör att den debatt som vi har fört här i kammaren om varför vi skall ha en flyktingpolitik, varför vi skall engagera oss internationellt i flyktingfrågor och varför vi skall driva asylrätten i olika sammanhang inte får stanna av i och med att det parti som tydligast har markerat sin ståndpunkt har försvunnit härifrån riksdagen. Det arbetet måste vi fortsätta både från den här talarstolen och från andra talarstolar runt omkring i landet. Jag vill i detta sammanhang också hälsa den nye invandrarministern välkommen hit till riksdagen och till våra debatter. Vi har haft anledning att träffas i andra sammanhang, men nu kommer vi att flytta över och föra en hel del debatter i denna kammare. Jag vill då från mitt partis sida, Centerpartiet, markera det som vi ser som de kanske tre viktigaste frågorna under denna mandatperiod att hantera på både flykting och invandrarpolitiska området. Den första uppgiften gäller att flyktingpolitiken enligt vår uppfattning behöver göras tydligare. För att det skall finnas ett starkt folkligt engagemang och en förståelse för flyktingpolitiken måste den framstå som tydlig, klar och lättbegriplig för en bred allmänhet. Som en sammanfattning av våra erfarenheter av de senaste årens händelser kan sägas att utvecklingen flera gånger har överraskat både myndigheter och politiker när det gäller antalet människor som har sökt sig till Sverige och under vilka omständigheter som vi har fått lösa dessa problem. Det har lett till att vi har fått göra avsteg från vår politik på flera områden, varigenom den förda flyktingpolitiken i vissa stycken blivit otydlig. En av våra kanske viktigaste uppgifter blir att återföra vår utlänningslagstiftning och vår tillämpning av utlänningslagen till en sådan tydlighet att människor framför sig kan se vilka skäl som leder till asyl och till rätten att stanna i Sverige. Det är en av huvuduppgifterna under denna mandatperiod. Den andra stora uppgiften blir att komma till rätta med invandrarnas bekymmer på arbetsmarknaden. Det finns i dag stora problem för alla grupper på arbetsmarknaden, men de är speciellt accentuerade för de grupper som har invandrarbakgrund eller som har kommit som flyktingar under senare år. Vi har därvidlag mycket stora uppgifter framför oss. Om vi inte kommer till rätta med dem, riskerar vi att hamna i en situation där en stor grupp människor aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det är en situation som vi inte kan acceptera. Det finns många frågor att diskutera. Jag skall nöja mig med att till invandrarministern ställa en fråga som kan vara av visst intresse. Den förra regeringen införde en invandrarpraktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för invandrare. Under tiden före valrörelsen och under denna har det kommit signaler från socialdemokraterna om att man skulle avskaffa invandrarpraktiken. Jag vill fråga vad som kommer att hända med just denna åtgärd, som av många har upplevts som mycket positiv för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Den tredje delen handlar om att komma till rätta med den negativa spiral som Juan Fonseca pekade på i sitt anförande, dvs.. problemen med de invandrartäta bostadsområdena. Vi har från centerns sida sagt att vi är beredda att medverka i ett nationellt upprustningsprogram för dessa bostadsområden. Vi var en gång i tiden motståndare till att de byggdes. Vi ansåg att de ur samhällsplaneringssynpunkt var felaktiga. Men nu finns de, och människor bor i dem. Vi måste försöka finna modeller för att göra dessa områden till socialt acceptabla och fungerande bostadsområden. Det som vi från vår sida har markerat är att det för att detta upprustningsprogram skall fungera krävs att de människor som bor i dessa områden får möjligheter att påverka och bidra till att fatta beslut om hur man skall förändra och utveckla dessa bostadsområden. Detta måste bygga på en lokal demokrati för att de åtgärder som man sätter in på nationell nivå skall kunna bli framgångsrika. Herr talman! Jag har pekat ut tre uppgifter som jag tycker är särskilt viktiga för oss att hantera under denna mandatperiod. Det finns naturligtvis många fler frågor som är intressanta och som det skulle kunna föras en debatt om, men det kommer fler debattillfällen här i kammaren.
Herr talman! Jag konstaterar att jag försökte hålla mig till rubriken Övriga internationella frågor i denna del av debatten, men det verkar som om debatten mera glider över till integrationsfrågor. Jag har personligen ingenting emot detta, men jag hade förberett mig för att gå in på internationella aspekter och flyktingpolitiken. Jag tänker, om inte herr talmannen har något emot det, också hålla fast vid detta. Jag kommer därför i mina repliker inte att ta upp sådant som gäller integrationsfrågor.

Herr talman! Jag tänker till att börja med rent allmänt beskriva inriktningen i den socialdemokratiska flyktingpolitiken. Den har tagit fasta på att vi i ökad utsträckning måste finna gemensamma lösningar på mycket svåra mänskliga problem i Norden, i Europa och i ett globalt perspektiv. Vi måste för det första öka våra ansträngningar för att komma fram till politiska insatser i samarbete med de länder som finns omkring oss, om vi har någon ambition att lösa de mänskliga problem som kan uppstå när flyktingrörelser börjar. Vi tror att detta är en grundläggande förutsättning. Det är en långsiktig ambition och målsättning. För det andra tror vi att det är väsentligt att vårt land riktar in sig mer, fortfarande i internationell samverkan, på att åstadkomma en politik som tar sikte på att förhindra att flyktingsituationer uppstår. Vi tror också att det är viktigt att samordna olika avsnitt i den svenska politiken. Vi vill samordna flyktingpolitiken med biståndspolitik och kanske i viss mån också försvarspolitik liksom med andra delar av vår verksamhet som sammantaget kan ge så bra förutsättningar som möjligt att förhindra att flyktingsituationer uppstår. En bärande tanke är att vi skall försöka att i ökad utsträckning hjälpa människor i närområdena. Vi tror att det också här i många fall, om också inte alltid, finns förutsättningar för en samordning mellan biståndsansträngningar och flyktingpolitik för åstadkommande av denna typ av hjälp i närområdena. För det tredje handlar vår flyktingpolitik om att hjälpa människor att få skydd, om så krävs, i Sverige eller i något annat land. Det gäller människor som kommer hit och söker asyl. De som har starka skyddsbehov enligt den proposition som socialdemokraterna lade på riksdagens bord 1991 skall enligt vår uppfattning ha rätt att få asyl i Sverige. Vi vill slå vakt om asylrätten för människor som behöver skydd. Samtidigt vill vi naturligtvis effektivisera vår flyktingpolitik. Rune Backlund beskrev på ett bra sätt hur man tydligare skall kunna ange på vilka grunder flyktingar kan få stanna i Sverige. På det sättet kan man ge en bättre bild av svensk politik i omvärlden men också i vårt eget samhälle. Härigenom kan människors förtroende för vår politik öka. Det finns en rad åtgärder och insatser som vi måste överväga. Till den ändan tillsatte den förra regeringen en invandrings och flyktingspolitisk kommitté. Den har också tillsatt vissa enmansutredare som skall se över olika delar av vår lagstiftning på detta område. Vi ämnar fortsätta detta arbete och överväger nu att ändra på organisationsformerna. Vi fäster stort avseende vid möjligheterna att fortsätta denna dialog och att så långt så kan ske finna lösningar på människors problem i en parlamentarisk enighet. Om det finns något område där det är särskilt viktigt att inte få onödig diskussion och onödiga trätor, är det inom vår flyktingpolitik. Vi har alla något att tjäna på att försöka åstadkomma en parlamentarisk enighet om grunderna för svensk flyktingpolitik. Vi kommer också att arbeta efter dessa utgångspunkter framöver. Juan Fonseca tog upp integrationsfrågorna. Jag skulle i stort kunna instämma i Juan Fonsecas inlägg i detta sammanhang. Jag vill bara understryka vikten av att vi också här eftersträvar breda parlamentariska lösningar. Jag tyckte att Rune Backlund även på denna punkt gorde en klar markering av en vilja att medverka i denna riktning. Vi ser fram emot att få samarbeta också i dessa frågor.

När man exempelvis söker ett arbete skall man åtminstone få en chans att visa upp sig, så att arbetsgivaren kan göra en bedömning av de faktiska förutsättningarna för en anställning och att man inte sorteras bort redan från början på grund av att det står ett utländskt namn på ett papper. Här har vi väldigt mycket av problemen som finns i segregationsfrågorna. Vi ämnar alltså återkomma till detta, och jag kan försäkra Juan Fonseca att vi kommer att ta in invandrare och flyktingar väldigt nära i det här arbetet för att på det sättet ta vara på de erfarenheter och kunskaper som människor som kommit till oss kan ha att tillföra i diskussionen. När det sedan gäller Gustaf von Essen skall jag bara svara på en fråga. Här i riksdagen svarade jag i går kväll på en fråga som gällde kurder i Estland. Kurderna i Estland har en svår situation. Vår utrikesminister var där i går och förde samtal om bl.a. den frågan. Jag svarade i går att den svenska regeringen ser mycket allvarligt på att asylsökande interneras på det vis som sker i Estland i dag.

Det krävs då en insats från både vår sida och finsk sida, och den är vi på väg att göra. Jag hoppas att vi också kan lösa den mycket svåra situation som för närvarande råder för de kurdiska flyktingarna i Rune Backlunds fråga om invandrarpraktik vill jag i dag inte ge något entydigt svar på. Vi bereder för närvarande ärenden på Arbetsmarknadsdepartementet. Frågan om invandrarpraktik finns med i diskussionen, men huruvida vi kommer att genomföra någon förändring eller inte vill jag alltså komma tillbaka till litet senare. Jag kan inte svara på den frågan i dag.

Herr talman! Jag vill först framföra ett tack till invandrarministern för hans upplysningar vad beträffar det som görs för att åstadkomma förändringar och förbättringar för kurderna i Estland. Jag beklagar att jag inte var här i går, och jag har inte heller haft tillfälle att läsa snabbprotokollet från i går. Jag var alltså okunnig om det svar som invandrarministern gav i går. Men jag är nöjd med det han har sagt nu. Jag skulle vilja fråga invandrarministern, om han avser att i något hänseende ändra eller komplettera direktiven för den parlamentariska utredning som nu arbetar. Jag frågar på grundval av den redovisning som invandrarministern gjorde av den socialdemokratiska politiken. Det var ju en annan regering som utfärdade direktiven, och nu är alltså frågan om den nya regeringen kommer att ändra direktiven i någon riktning. Invandrarministern nämnde någonting om organisatoriska förändringar. Dem väntar vi väl på och ser vad det är för någonting, men det skulle vara intressant att få höra om det finns förslag till ändring av direktiven. I övrigt kan jag väl bara konstatera att i fråga om den internationella flyktingpolitiken och Sveriges roll där tycks det finnas rätt goda förutsättningar för en gemensam grundsyn. Mitt anförande innehöll rätt mycket av det som Leif Blomberg också tog upp i sitt. Integrationsinsatserna envisas jag fortfarande med att inte ta upp i dag. Eftersom det inte finns någon rubrik för det - rubriken nu är Övriga internationella frågor - tänker jag spara dem till en annan gång. Där kanske det blir litet svårare att rent generellt komma överens, eftersom vi har litet olika syn på hur ett samhälle skall utformas. Det jag framför allt efterfrågar är om det blir någon ändring av utredningsdirektiven.

Herr talman! Vi ser för närvarande över direktiven och jobbar med både det organisatoriska och sakinnehållet i direktiven. Vi återkommer till det. Jag kan inte svara precis på vilka punkter det blir ändringar, men att det blir vissa förtydliganden och kanske mer omfattande direktiv för det fortsatta arbetet är jag ganska övertygad om. Exakt på vilka punkter vill jag inte ha någon uppfattning om just nu, utan vi återkommer inom loppet av några veckor.
Herr talman! Det är ju viktigt i så fall att vi kommer i gång med nystarten av arbetet i kommittén så fort som möjligt. Vi är alla överens om att det hastar litet grand. Det måste hända någonting nu så småningom, så att vi får fram förslag till riksdagen om vissa förändringar. Vi tycks vara överens också på den punkten - hoppas jag.
Herr talman! Vår ambition är att vi skall ha framme förslag i sin helhet senast vid första kvartalsskiftet, alltså mars-april, nästa år.

Herr talman! Jag noterar naturligtvis invandrarministerns utsträckta händer i fråga om att konstruktivt diskutera både innehållet i flyktingpolitiken och invandrarpolitiken i stort. Vi har från Centerpartiets sida under ett par år jobbat med att mejsla ut en politik som vi är beredda att stå för i form av flyktingpolitiska och invandrarpolitiska program. I programmen har vi flera intressanta idéer och förslag, som vi hoppas att vi skall kunna föra en diskussion om med invandrarministern och andra representanter för regeringspartiet, bl.a. i den kommitté som redan finns tillsatt och där det kan bli andra former för att diskutera dessa idéer.

Invandrarpraktiken är ett bra sätt att knyta kontakter på arbetsmarknaden, och jag tycker att det skulle vara synd om man släppte den åtgärden innan den har fått verka en längre period. Jag hoppas att man i beredningsarbetet noga tänker sig för, innan man plockar bort den åtgärden.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag håller med miljöminister Anna Lindh i hennes analys av det positiva i ett EU-medlemskap. Men jag kommer att framföra kritik mot henne i ett annat avseende. Under valrörelsen gjorde Anna Lindh ett uttalande som måste betraktas som ett praktfullt självmål. Hon kommenterade algblomningen i vissa delar av Östersjön och hävdade att den berodde på utsläpp från det svenska jordbruket och att borttagandet av regleringsavgifterna på handelsgödsel fått en negativ effekt på växtnäringsläckaget från jordbruket. Det var ju en åtgärd som den borgerliga regeringen vidtog helt i enlighet med den överenskommelse som fanns på det jordbrukspolitiska området från 1990. Det visade sig att algblomningen berodde på fosforöverskott och inte på för mycket kväve i vattnet. Och fosforutsläppen i Östersjön kommer framför allt från våra baltiska grannländer med obefintliga eller dåligt fungerande reningsverk. Hennes kommentar var alltså helt gripen ur luften. Den är ungefär av samma halt som Miljöpartiets påstående 1988, när säldöden slog till, att den berodde på för mycket kväve i vattnet. Det visade sig ju vara en sjukdom som spreds med ett valpsjukevirus. Det är allvarligt när miljödebatten förs utifrån klichéer och inte grundar sig på en saklig analys. Långsiktigt kommer detta att erodera trovärdigheten i miljöpolitiken. Uppslutningen bakom viktiga miljöåtgärder kommer att försvagas, om debatten förs på detta sätt. Om jag återgår ett ögonblick till växtnäringsläckagen från jordbruket, så har användningen av handelsgödsel, vilket inte är detsamma som försäljningen, varit i stort sett oförändrad trots att regleringsavgifterna tagits bort. Det beror säkert på att spannmålspriserna samtidigt sänktes kraftigt. Dessutom har stora insatser gjorts på växtodlingsområdet för att minska läckagen. Orimligheten i Anna Lindhs påstående framgår dessutom tydligt om man vet att en så drastisk åtgärd som att skogsplantera all åkermark som avvattnas mot Östersjön skulle minska kväveläckaget med ungefär 1 %. Den effekten skulle uppstå efter fem-tio år. Åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö sker bäst i internationellt samarbete och i kraftfulla hjälpinsatser i Estland, Lettland, Litauen och Polen. En betydande miljöhjälp har under den borgerliga regeringsperioden tillförts dessa länder. Jag är övertygad om att även dessa insatser kommer att vitaliseras genom ett svenskt medlemskap i EU. Vi bör då få möjlighet att intressera fler EU-medlemmar för att delta i detta samarbete. Över huvud taget kommer miljöpolitikens tyngdpunkt att förskjutas mot ett europeiskt samarbete, där EU kommer att vara kärnan. När 80 90 % av de luftföroreningar som drabbar Sverige kommer utifrån, är det självklart att det, om vi kan få till stånd skärpta miljökrav i de länder som ingår i EU, har en direkt positiv effekt på oss. En miljöfråga som har varit uppe mycket i debatten, bl.a. i dag, är våra koldioxidutsläpp. Här var ju Sverige ett föregångsland genom sitt beslut om oförändrade utsläpp 1988. Det beslutet blev, trots den dåvarande miljöministern Birgitta Dahls ivriga protester, en framgång. Våra utsläpp på koldioxidområdet har faktiskt minskat med ungefär Vi har nu omformulerat våra mål och infört koldioxidavgifter, som säkert har en avgörande styrande effekt. Vi bör i samarbetet på miljöområdet inom EU, som jag ser fram emot, driva denna fråga offensivt. Jag tror att det är en av de viktigaste miljöfrågor vi har på agendan. På sikt tror jag att vi kommer att få framgångar i denna avgörande miljöfråga.

Herr talman! Liberal miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapstanken. Ingen har rätt att skövla oersättliga naturvärden. Mångfalden i naturen måste skyddas, så att även kommande generationer får ta del av den. Naturens många kretslopp är grundläggande för allt liv på jorden och måste vara grunden för ett ändrat synsätt på miljöfrågor. Vi människor måste ändra vår livsstil, särskilt vi i den rika världen. Ytterst är vår existens beroende av att vi handlar så att naturen inte belastas mer än den tål. De viktigaste aktuella åtgärderna inom miljöområdet kan delas upp i tre avsnitt. För det första behöver vi så snart som möjligt få den grundläggande lagstiftningen på miljöområdet samordnad till en miljöbalk. Arbete med detta har pågått i mer än fem år. Nyligen har regeringen lagt fram sitt förslag för riksdagen, med ikraftträdande den I den nya regeringsförklaringen får vi nu veta att ett nytt förslag kommer att föreläggas riksdagen. Man frågar sig då vad det finns för förändringar som är så angelägna att den nya regeringen är beredd att ta på sig ansvaret för en försening av hela detta angelägna arbete. Det mesta borde ha kunnat göras som ändringar i föreslagen miljöbalk, om det inte är en prestigefråga, förstås. För det andra behöver vi använda ekonomiska styrmedel i ökad omfattning. Då stimulerar vi användning och utveckling av ny och mer miljövänlig teknik, återvinning av avfall och sparsamhet med energi och icke förnybara naturresurser. På så sätt kan man också rättvist sprida ansvar och uppoffringar mellan individer och länder. I dag är skatten på arbetskraft för hög och skatten på att utnyttja naturen för låg. Den nya regeringen har ett ansvar att fullfölja arbetet med skatteväxling som den borgerliga regeringen nyligen initierade. I regeringsförklaringen sägs att nya ekonomiska styrmedel införs. Kan man hoppas att det syftar på överlåtbara utsläppsrätter? I Miljöskyddskommitténs huvudbetänkande har även socialdemokraterna framhållit att handel med utsläppsrätter i framtiden kan komma att bli ett bra komplement till andra styrmedel. Man nämner där särskilt regionala bubblor för kväveutsläpp. Regeringen måste också kraftfullt fortsätta arbetet med att åstadkomma en lämplig form av miljöräkenskaper, så att inte BNP används som det enda måttet på vår livskvalitet. Vi måste skilja på naturkapital och människoskapat kapital. Vår välfärd blir ju inte automatiskt större för att kapitalet växer, exempelvis när befintliga hus åsätts ett högre värde. Den snabba värdestegringen vi hade på fastigheter under 1980-talet var ju tecken på en osund utveckling som sedermera skapade stora problem i det ekonomiska systemet. Genom ekonomiska styrmedel skapas valfrihet för individen och möjligheter till utveckling. Det är glädjande att denna liberala syn äntligen vunnit gehör bland svenska politiker från de flesta partier. För det tredje måste miljöarbetet bedrivas i internationellt samarbete. Framför allt har vi nu en möjlighet att påverka miljöutvecklingen mycket effektivare än hittills genom att se till att Sverige blir medlem i EU. Herr talman! Jag vill ägna återstående minuter åt miljöeffekterna av trafiken. Vi behöver mer debatt om dessa effekter, särskilt när man håller på att låsa sig för vissa lösningar för lång tid framöver. Framtidens samhälle måste byggas på ett flexibelt sätt, och storstadsmotorvägar är allt annat än flexibla. På lång sikt genererar de ny biltrafik. Vi måste genomföra den trafikpolitik som beslutades 1988. Vi måste resonera mer i samhällsekonomiska termer. Den för trafikpolitiken grundläggande principen om att konsumenten bör betala den samhällsekonomiska marginalkostnaden har ju tyvärr inte slagit igenom ännu. Vi måste bättre beakta miljökostnaderna. Då begränsas de fysiska transporterna och den teletekniska utvecklingen stimuleras. En del människor kommer säkert att uppfatta denna förändring som uppoffringar i vår levnadsstandard, men det finns inget moraliskt hållbart alternativ. Dagens livsstil vältrar ju faktiskt över flera kända problem på kommande generationer. Jag tänker då på försurning, övergödning, växthuseffekten och ozonhålet. Dagens trafiksystem ger stor rörelsefrihet åt människorna i den rika världen. Emellertid är det uppenbart att trafikens totala miljöpåverkan kraftigt överskrider vad naturen tål. Järnvägstrafik måste därför få möjlighet att hävda sig bättre på marknaden gentemot vägtrafik och flygtrafik. Det är klokt att fortsätta att satsa på infrastrukturen, men det gäller att satsa rätt. Det måste vara möjligt att ta fram ett mycket bättre underlag än det som nu används för ställningstaganden inom Kommunikationsdepartementets område. Framför allt har vi dåligt underlag och en dålig procedur för att fatta beslut om avvägningar mellan de olika trafikslagen. Detta måste förbättras. Vi måste fråga oss om det finns rimlig samhällsekonomisk lönsamhet i stora motorvägar då miljökostnaderna beaktas. Vi måste fråga oss om det finns bättre alternativ. Med stöd av gårdagens bedömningar håller vi i dag på att i snabb takt minska morgondagens möjligheter till miljövänliga transporter. Herr talman! Vi kan inte fortsätta att öka miljöskulden. Det är vår generation som måste ändra den materialistiska, slösande, västerländska livsstilen och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Herr talman! Jag skall ta upp tre stora hot mot ett långsiktigt hållbart samhälle i mitt första anförande i riksdagen. Det handlar om olja, och det handlar om Bohuslän - ett av de mest utsatta och känsliga områdena i vårt land. Naturen och hälsan för där en ojämn kamp mot importerade och lokalt producerade gifter i form av svavel, kväve, kolväten, ozon, tungmetaller och en rad andra naturfrämmande och svårnedbrytbara ämnen. Naturens yttersta belastningsgränser är överskridna flera gånger om, och vi omges av sjuka träd, försurade sjöar och vattendrag, orena jordar och övergödda kustvatten. Till detta skall läggas ett stort lokalt koldioxidbidrag till den globala drivhuseffekten. Nedfallet utifrån - ända upp till 70 eller 90 % - kan vi bara göra någonting åt genom internationella miljööverenskommelser och samarbetsavtal. Våra egna verksamheter och utsläpp är emellertid någonting vi direkt kan åtgärda. Det är inte bara en miljö och hälsofråga; det är också en etisk fråga inför framtiden. Det första hotet handlar om oljeprovborrningar i Skagerrak. Norrmännen har sedan lång tid tillbaka tagit upp olja i Nordsjön. Vi ser effekterna påtagligt runt våra stränder hemma i Bohuslän med ilandflutet skräp och oljesöl från plattformarna. Källorna börjar sina där ute. Därför står Skagerrak i tur. Den 13 juni i år tog Stortinget beslut om att tillåta provborrningar efter olja och gas i Skagerrak är ett relativt litet hav men också en flodmynning ut mot Nordsjön, och ett oerhört produktivt och artrikt havsområde. Här finns norra halvklotets största fiskreproduktion. Det är ett skafferi för hela Norden, och tusentals yrkesfiskare har här sin utkomst. De danska, norska och svenska kusterna runtom utgör unika rekreationsvärden för miljoner besökare. Allt detta står nu på spel. Allt detta hotas av ekonomiska intressen. Den norska regeringen har inte haft det samråd med grannländerna som stipuleras i den nordiska miljöskyddskonventionen före Stortingsbeslutet. Det saknas en tillräckligt omfattande miljökonsekvensbeskrivning, och Sverige har inte getts möjlighet att reellt påverka ärendet. Berörda kustkommuner i Sverige och Norge har klart sagt nej. Samtliga partier i Sverige har uttalat sig negativt, liksom tillfrågade remissinstanser som Vår tidigare regerings miljöminister lovade vid en uppvaktning där jag själv deltog i maj i år att göra allt som gick för att stoppa norrmännens provborrningar. Alla tycks vara överens om att själva utvinningen knappast går att hejda om man skulle finna olja eller gas. Vad tänker då vår nuvarande regering göra? I går hölls en stor konferens på Smögen angående hotet mot Skagerrak med bl.a. forskare från Norge och Sverige, representanter från svenska Miljö och resursdepartementet, yrkesfiskarna och alla de intressen och organisationer som ingår i nätverket och aktionsgruppen Rädda Skagerrak. Konferensen var enig i ett kraftfullt nej till varje form av olje och gasutvinning i Skagerrak. Måtte detta bli en klar signal till statsminister Brundtland och hennes regering! Hon var själv ordförande för FN:s miljörapport Vår gemensamma framtid, där det bl.a. står: Kustområdena och stränderna och resurserna i dessa områden kommer att utsättas för ökande skador om nuvarande låt-gå-politik tillåts fortsätta. Ingen av de ansvariga norska politikerna eller tjänstemännen ställde tyvärr upp igår. Bara det är ett besked, och ett sorgligt sådant. Så till det andra hotet: I Lysekils kommun ligger Scanraff - ett enormt raffinaderi som ensamt producerar stora mängder koldioxid, kväveoxider, svavel och kolväten. En s.k. restprodukt är en 3 procentig tjockolja som Scanraff inte kan raffinera på ett lönsamt sätt. Det rör sig om 1,5 miljoner ton per år. Den här resten säljer man till mindre nogrräknade europeiska kraft och värmeproducenter som inte har några utvecklade reningsmetoder för sina utsläpp. Vad som nu åter förs fram av framför allt lokala politiker är en idé som många av oss hoppades skulle gå i graven 1991, nämligen att bygga ett gigantiskt oljekondenskraftverk alldeles intill Scanraff. Detta kraftverk går löst på mellan 4 och 5 miljarder kronor och skall med hjälp av en tredjedel av Scanraffs restolja, dvs. 500 000 ton, producera ca 2 terawattimmar el per år. Resten av oljan fortsätter man att exportera. Kraftverket, som skulle kunna få en verkningsgrad på 45 %, kommer att årligen släppa ut 1,6 miljoner ton koldioxid, 150 ton svavel, 600 ton kväveoxider och en okänd mängd ammoniak, kolväten och divätesulfider. Därtill kommer en restprodukt på 2 000 ton oljeaska, varav en tredjedel är giftiga tungmetaller, som man inte vet var man skall göra av. De tyngsta miljöinstanserna, Koncessionsnämnden och Länsstyrelsen, sade nej 1991. Regeringen behövde inte fatta beslut därför att Vattenfall av bl.a. ekonomiska skäl fann för gott att dra tillbaks sin ansökan. Ett av huvudargumenten för kraftverket är att de 2 terawattimmarna skulle ge oss möjlighet att börja avveckla kärnkraften. Det är rent nys. Vi använder i dag ca 135 terawattimmar el och skulle utan vidare kunna spara och effektivisera bort 35 terawattimmar utan någon märkbar effekt i vårt samhälle. Dessutom har vi nu ett mycket stort elöverskott i landet. Ett annat argument har varit arbetstillfällena. De är välbehövliga i dag. Men inte är det väl så långt gånget i vårt land att arbetstillfällena skall gå före miljön och människors hälsa? Då är det inte för framtiden och för våra barn och barnbarn vi planerar. Detta gigantiska projekt hör till en passerad energiepok. De fossila bränslena måste nu fasas ut, och en satsning på inhemska och förnybara energikällor måste ske. Det är bråttom med att byta energisystem. Varje nytt fossileldat kraftverk är ett för mycket. Det är dags att på allvar ta ansvar för vår underskrift i Rio 1992, herr talman. Det är dags att fatta de etiska beslut som kan ge ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle, inriktat på solidaritet med hela den övriga världen. Nu hann jag inte med att tala om motorvägarna, men de var det tredje hotet.

Herr talman! Det är inte lätt att hinna med allt man vill säga från denna talarstol. Jag tänkte koncentrera mig på den nya regeringens syn på miljöpolitiken som den kommer till uttryck i regeringsdeklarationen. Det saknas konkretion i regeringsdeklarationen. Det finns ingen konkretion över huvud taget när det gäller miljöpolitiken. Man har inte bundit upp sig för en enda konkret åtgärd på miljöområdet. Däremot staplar man ett antal miljömålsättningar ovanpå varandra utan förpliktigande förtydliganden. Till miljöpolitiken hör också energifrågorna och kärnkraftsfrågan. De luddiga formuleringarna när det gäller just energipolitiken har väckt oro inte minst i de egna leden. Jag vill citera Broderskaps Berndt Ekholm, som ju också är ledamot av denna kammare. Han har sagt att den luddiga skrivningen gör att man kan sväva i tvivelsmål om regeringen verkligen vill avveckla kärnkraften. Vad avses egentligen med det man säger om energipolitiken? Skall man ställa av reaktorer under den kommande mantdatperioden eller inte? Innan valet var Socialdemokraterna oerhört tydliga. De gav beskedet att kärnkraftsavvecklingen skulle inledas under mandatperioden, men nu är allt återigen höljt i dunkel. Ytterligare en anledning till oro är Socialdemokraternas ovilja att markera att år 2010 gäller som slutår. Där har ju kds varit oerhört tydliga. Vi kristdemokrater har ju motionerat om och drivit här i riksdagen att vi skall ha en lagstiftning som säger att kärnkraftsavvecklingen skall vara avslutad till år 2010. Detta tyckte Socialdemokraterna var ett brott mot 1991 års energiöverenskommelse. Hur kan det vara det? Den överenskommelsen syftade ju till att få just den här kärnkraftsavvecklingen till stånd. Men hur har ni det egentligen med energipolitiken? Det vore mycket bra om vi kunde få någon form av ledning om fortsättningen. Jag antar att Socialdemokraterna med talet om nya ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken har tagit det påbörjade arbetet med en skatteväxlingsutredning på allvar. Jag hoppas att det är så. Det vore i så fall positivt. Jag har ju ställt en interpellation till finansministern om just det här skatteväxlingsarbete. Men vi kan kanske få ett besked här i dag. Sinikka Bohlin finns ju här. Det vore bra att få veta om Socialdemokraterna har den inställningen att den utredning som fyrpartiregeringen tillsatte kan fullföljas. Det gäller den utredning som skall titta på detta med skatteväxling för att få en ökad belastning på sådant som är miljöfarligt och minska skatten på mänsklig arbetskraft. Låt mig sedan gå över till miljöbalken som är ett av mina skötebarn. Vi har suttit ett antal år i Miljöskyddskommittén och jobbat fram ett lagförslag. I långa stycken var vi överens kristdemokraterna, socialdemokraterna och centerpartisterna. Även de andra partierna var överens med oss ibland, men vi kan säga att huvudfåran har legat där. Vi har lagt fram dessa förslag för den tidigare regeringen som så småningom lyckades samla ihop sig till en proposition som legat på riksdagens bord - det är väl det riktiga uttrycket i dag. Nu har ni tagit tillbaka det här förslaget till miljöbalk. Varför, Det är ju inte obekant att kds har riktat en del kritik mot det liggande förslaget. Vi har haft ett annat synsätt i flera frågor. Det som låg på riksdagens bord var en kompromissprodukt. Vi vill ha en översyn av det nuvarande förslaget till miljöbalk, bl.a. när det gäller rättsverkande miljökvalitetsnormer och en vidgad talerätt för ideella och vetenskapliga organisationer på miljöområdet. Jag uppfattar att den här sista punkten är en av huvudorsakerna till att man har dragit tillbaka förslaget. Men det hade vi lätt kunna ordna till här i riksdagen. Den andra orsaken som har angetts - jag har bara sett två orsaker - är att vattenlagstiftningen inte var med. Detta är nästan häpnadsväckande. I utredningen drev vi kristdemokrater just frågan att vattenlagstftningen skulle vara med, men då sade socialdemokraterna ingenting. Nu tar man detta som ett bärande skäl för att dra tillbaka hela miljöbalken. Så småningom kom vi ju fram till ett förslag utan en vattenlagstiftning. Vi reserverade oss mot det i kommittén. Men vi fick acceptera det och ändå ta den miljöbalk som ligger för att få en samlad miljölagstiftning till stånd. Nu kommer ni att dra detta ytterligare i långbänk. Det har varit tillräckligt mycket av det när det gäller den här miljöbalken. Varför, Sinikka Bohlin, kan vi inte göra upp om detta i riksdagen? Vi vet att det finns en majoritet för förbättringar av det förslag som den tidigare regeringen lade fram. Det hade varit enklare. Nu vet vi inte hur lång tid det tar innan vi får ett nytt förslag. Det tjänar definitivt inte miljön på. Det är tvärtom till nackdel för miljöpolitiken. Till sist vill jag återkomma till det som Ivar Virgin var inne på i sitt anförande. Det gäller det bottennapp som Anna Lindh stod för under valrörelsen när hon skyllde sommarens algblomning på den förra regeringen. Sådant hör definitivt inte hemma i en seriös och konstruktiv miljödebatt. Eftersom miljöministern inte deltar i den här miljödebatten får vi hoppas att hon i stället använder tiden till att läsa på för att i fortsättningen kunna undvika den här typen av pinsamma uttalanden.

Herr talman! Dagens långa diskussion har i många avsnitt handlat om det magiska datumet den 13 november. Nu är det tyvärr så att miljöproblemen inte känner datum och inga gränser heller. Det innebär att miljöarbetet trots datumet den 13 november måste gå vidare. Vi kan bara beklaga att de tre år som den borgerliga regeringen har suttit vid makten inte har fört miljödebatten så många steg framåt. Men några steg har det ändå blivit. När det gäller detta att miljöarbetet måste gå vidare är det ju naturen som sätter ramarna för vårt arbete. Det kan inte vi människor ändra på. Vi kan bara anpassa oss till det. Vilka lagar vi än stiftar är det ändå naturen som på lång sikt kommer att bestämma om det samhälle vi bygger är hållbart. Omsorg om naturen blir därför också omsorg om människor. För att vi skall klara en hållbar samhällsutveckling är kretsloppssamhället inte bara en nödvändighet, utan också en möjlighet och en utmaning. En snabb kretsloppsanpassning av utbildning, teknologi, jordoch skogsbruk skapar också nya gröna jobb och ger Sverige konkurrensfördelar. Var har alla dessa förslag från den förra regeringen till s.k. gröna jobb funnits under de tre år som har gått i riksdagen. Luft och vattenföroreningar samt miljögifter från varor känner som sagt inga nationsgränser. Miljön är gränslös. Det hjälper inte om vi renar våra egna utsläpp aldrig så bra när föroreningar från andra länder förs hit med vindar och havsströmmar. Förutsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling är därför internationell samverkan. I Sverige har vi varit duktiga på att rena utsläppen från fabrikernas skorstenar och avloppsrör. Ser vi oss om i den övriga världen finns det desto större anledning till oro. För oss socialdemokrater är det självklart att en inhemsk miljöpolitik går hand i hand med ett internationellt engagemang. För att nå målet om en hållbar utveckling måste ekonomin och ekologin vara i balans. Därför kommer vi att arbeta med miljöhänsynen i det ekonomisk-politiska besluten, öka sektorsansvaret och använda olika ekonomiska styrmedel, t.ex. skatteväxling. Det arbetet startades ju före den borgerliga regeringen. Där har i och för sig den borgerliga regeringen tagit ett steg framåt, men det arbetet måste gå vidare nu. Ett av de stora besluten inom den här mandatperioden kommer naturligtvis att bli beslutet om miljöbalken. Jag beklagar att vi har varit tvungna att dra tillbaka miljöbalken. Alla gamla ledamöter här vet att vi väntade förslaget i våras. Vi var beredda att jobba hela maj månad för att titta på det, läsa igenom det och förändra det som var dåligt. Tyvärr kom förslaget under den tid när riksdagen inte var samlad. Förslaget avviker också väldigt mycket från det som sades och gjordes i Miljöskyddskommittén. Det är ett långt arbete som har bedrivits där. Det har pågått, inte fem år som Lennart Fremling sade, utan mycket längre tid. Det har förekommit ganska mycket kritik från t.ex. kommunerna angående rättsäkerheten. Det finns andra punkter som också måste ses över. För att vi skall kunna få en bra svensk miljöbalk att gå vidare med och även kunna jobba inom Europa med dessa frågor tycker jag att vi kan vänta några månader. Då kan vi få något bra att arbeta med. Vare sig vi blir medlemmar i EU eller inte kommer EU:s miljöpolitik att påverka de inhemska miljökraven. Sverige och svensk miljö har mycket att vinna på ett engagemang för att stärka EU:s miljöpolitik och vara med och bygga ett renare I ett rent Europa inbegriper vi även Central och Östeuropa. Som Ivar Virgin sade har den borgerliga regeringen vidtagit vissa åtgärder. Nu har det kommit en redogörelse för vad man har gjort. Men under de här tre åren har vi önskat och begärt att det skulle utarbetas en långsiktig strategi, bra organisation och en långsiktig finansiering. Men det har vi inte fått se under de tre år som gått. Det är dessa frågor som vi nu för vidare i arbetet i Central och Östeuropa för att skapa en renare Östersjö, ett renare Sverige och ett renare Europa. Det är också viktigt att komma ihåg att det arbete som pågår i kommuner och i olika organisationer som arbetar med länderna på andra sidan Östersjön fortsätter och även ökar i omfattning. Efter tre års borgerligt styre är det dags att miljöarbetet åter kommer igång. Det fanns ambitioner. Men tyvärr nådde man aldrig fram. Oenigheten i regeringen var för stor för att man skulle landa på ett bra sätt. Man tog några små steg, men det blev aldrig några riktiga kliv som förde den svenska miljöpolitiken framåt.
Herr talman! Först till den borgerliga regeringens miljöpolitik. Till skillnad mot den tidigare socialdemokratiska regeringen, som begränsade sitt miljöagerande till att lägga fram en utomordentligt stor proposition vart tredje år, har den borgerliga regeringen försökt att löpande lägga förslag på riksdagens bord som riksdagen sedan har kunnat diskutera och anta. Förfaringssättet att lägga fram en proposition vart tredje år gjorde arbetsbelastningen i utskottet stor och debatterna nästan meningslösa. Den sista gången var det dessutom på det sättet att man hade vaskat fram en rad förslag som redan var antagna år 1988, delvis emot Socialdemokraternas vilja, och förde fram dem som nya fräscha förslag. Det var en ganska uppseendeväckande teknik. Vi har under denna period antagit kretsloppspropositionen. Det är en av de åtgärder som långsiktigt kommer att betyda mest för miljöutvecklingen i vårt land. Miljöbalken har lagts fram. Den har måhända vissa brister, men den hade rimligtvis kunnat förändras via motioner om man hade haft de ambitionerna. Vi har i riksdagen diskuterat växthuseffekt och klimatfrågan och försökt att hitta långsiktiga lösningar på de problemen. Vi har dessutom, och det tror jag egentligen är det viktigaste, debatterat miljöfrågorna i ett EU perspektiv. Jag vill här återkomma till det jag sade tidigare, nämligen att det egentligen är inom EU som den offensiva miljöpolitiken kan föras. Därför har den debatten varit utomordentligt viktig.
Herr talman! Visst lade den förra regeringen fram en riktigt stor miljöproposition. Det är kanske inte det bästa sättet att jobba vidare. Målsättningen för de mindre propositionerna var i och för sig bra. Jag sade också i mitt anförande att regeringen lagt fram många bra propositioner med bra inrikting. Men tyvärr har besluten inte blivit ett steg framåt. Man har jobbat väldigt mycket med ramar och med många ord. I propositionen om biologisk mångfald arbetade man t.o.m. med bilder. Men varken ord eller bilder för politiken vidare, utan det gör de faktiska förslagen, och det gäller även i framtiden. Vi har också propositionen som gäller närområdet i Östersjön, Kolahalvön, Barents hav. Det har inte kommit några förslag vad gäller den marina miljön, utsläpp, överfiskning och dumpade gifter. Det finns väldigt mycket att göra. Ambitionen har funnits, men tyvärr har man inte kommit vidare. Det finns vissa partier som har haft ambitionen, men tyvärr har Ivar Virgins parti varit något av en bromskloss i den förra regeringen.
Herr talman! Vi kan börja med Östersjön, som är ett av de områden som vi fört en del debatter om, och den hjälp som den borgerliga regeringen förslog till de baltiska staterna. Även om hjälparbetet kom igång successivt och med ganska stapplande steg är det en insats som på sikt kommer att visa sig utomordentligt värdefull. Jag tror att man måste ha en förståelse för att åtgärder av den typen i de stater som genomgick en så kraftig politisk process sker med en viss försening. Sinikka Bohlin vet att även vi moderater har efterlyst sammanställningar över Östersjöinsatserna för att kunna bedöma dem i ett mer lågsiktigt perspektiv. Om vi moderater har bromsat i miljöfrågan i regeringen beror det på att vi har försökt att sakligt bedöma miljöfrågan jämfört med andra politikområden. Det tror jag faktiskt är en mycket viktig del av en effektiv miljöpolitik. Kolodioxidskatten ändrades t.ex. på så sätt att industrin fick lägre skatt medan skatten ökade för privatkonsumtion. Det har visat sig att den totala förbrukningen av fossila bränslen var ganska oförändrad efter den ändringen, och den var definitivt nödvändig om vi skulle få den utveckling i landet som vi ville ha. Industrin fick helt enkelt rimliga villkor i förhållande till industrin i andra länder. Det är över huvud taget viktigt att i miljöfrågan göra analyser där man jämför svensk miljöpolitik med andra länders för att få en balans som är rimlig och som gör att vi långsiktigt kan föra en god miljöpolitik.
Herr talman! Jag börjar med Östersjön. När man har läst regeringens redovisning av vad den har gjort under dessa tre år ser man att den har gjort mycket. Men som Ivar Virgin tidigare sade är det svårt att hitta de rätta formerna med länder som kanske inte har utvecklat vare sig demokratin, infrastrukturen eller näringslivet. Just därför är det väldigt viktigt att från början ha en lågsiktig strategi, att ha pengarna samlade på ett ställe och att ha en trovärdig organisation. Annars blir det en mycket splittrad bild. Frågan är om vi vet om vi har genomfört de rätta och riktiga åtgärderna för att hjälpa dessa länder med deras problem vad gäller infrastrukturen och miljöarbetet, vilka också påverkar Sverige väldigt mycket. Jag hoppas att det nu finns en samsyn när vi i utskottet sätter oss ner och tittar på hur vi skall gå vidare i dessa frågor. Vi måste finna den samsynen. Flera andra partier har velat ha en långsiktig strategi. Det är härifrån vi skall gå vidare. Ivar Virgin säger man försökt att sakligt väga vissa saker mot andra politiska områden. Det är marknaden som har fått styra. Nu tillhör jag ett parti som inte representerar särintressen på samma sätt som t.ex. vissa andra partier. Därför har vi kanske lättare att se helheten vad gäller miljöpolitiken och de styrmedel man kommer att använda.
Herr talman! Först vill jag hålla med Sinikka Bohlin om att det finns ett och annat under den tidigare regeringen som borde ha gått snabbare och som man borde kommit längre med i de olika miljöfrågorna. Vi hade hoppats att kunna behandla miljöbalken under vårriksdagen. Men det kom ändå ett förslag till miljöbalk. Det bygger ytterst på den utredning som har gjorts. Från kristdemokraternas sida tycker vi att man hade kunnat förbättra det på några punkter. Vi har tidigare under debatten hört två argument. Det första är att talerätten för ideella organisationer inte fanns med. Där är vi överens. Det finns en majoritet för detta. Det andra är att vattenlagen borde vara med. Det är en total nyhet att Socialdemokraterna nu för fram detta. Det har vi i och för sig också sagt tidigare, men låt oss ta det som nästa steg. Nu gäller det att få en miljöbalk över huvud taget. Risken är att vi på nytt får en långbänk. Vi vet inte när vi får ett förslag om en miljöbalk på bordet. Sinikka Bohlin sade att det nu finns kritik från kommunerna. Vad är det för kritik? Är den befogad och ett tillräckligt argument för att vi inte här i riksdagen skall kunna lösa de eventuella frågor som finns kvar när det gäller miljöbalken? Den andra frågan kvarstår också. Den gäller energipolitiken. Vad vill Socialdemokraterna? Skall kärnkraftsavvecklingen påbörjas under mandatperioden, eller vad är det egentligen som gäller?
Herr talman! Om vi fortsätter att tala om miljöbalken vill jag säga att det visst är utredningen och Miljöskyddskommitténs arbete som utgör grunden. Men det fattas ganska stora bitar. På tal om hanteringen måste jag säga att om vi i våras tyckte att det var kärvt med tiden - vi hade i och för sig tänkt att använda både lördagar och söndagar - skulle jag ha velat se när vi hanterade miljöbalken, som kom för någon vecka sedan, samtidigt som vi hanterade EU-medlemskapspropositionen, som innehåller både miljöfrågor och jordbruksfrågor. Det tycker jag nästan skulle ha varit för mycket att begära av de nya ledamöter som inte har följt det här arbetet tidigare. Vi har gott om tid att göra ett bra arbete. Jag hoppas att det finns en vilja att tillsammans gå vidare på ett bra sätt, så att vi får en bra miljöbalk, som vi har jobbat ganska många år med. Vad gäller energifrågan hänvisar jag till det beslut som vi faktiskt fattade här i kammaren förra året om att bilda en energikommission. Den skall arbeta mycket fort och titta på kärnkraften, men också på de alternativa energiformerna, t.ex. biobränslen.
Herr talman! Det är klart att det har varit kärvt med miljöbalken. Det får vi, varenda en som har varit inblandad, erkänna. Att vi inte har lyckats driva fram den under vårriksdagen är en form av misslyckande. Nu säger Sinikka Bohlin att det finns gott om tid. Man får inte ta återvisningen till intäkt för att det finns gott om tid. Det kommer kanske att ta ett år eller två. Vilken tidsrymd handlar det om? Vi kanske kan få ett besked på den punkten. När kommer det att ligga ett nytt förslag till miljöbalk på riksdagens bord? Förslaget om energikommissionen drevs av kds, och vi fick även en majoritet för det här i riksdagen. Som jag ser det är det ett sätt att verkligen förverkliga energiöverenskommelsen från 1991 om att kärnkraften skall avvecklas både genom att vi får fram alternativ och genom effektivare sparande. Det olyckliga nu är att vi inte har fått något besked om inriktningen från Socialdemokraterna när det gäller att få i gång kärnkraftsavvecklingen. Innan valet sade man att avvecklingen skulle starta under den mandatperiod som ligger framför. Nu säger man ingenting. Det skapar osäkerhet. På den punkten skulle jag önska ett besked. Vad gäller? Har man gått ifrån att avvecklingen skall starta nu? Sinikka Bohlin sade i sitt anförande att arbetet med skatteväxlingen kommer att gå vidare. Det tar jag som ett löfte om att den parlamentariska utredningen, som är under tillsättande och vars direktiv man har arbetat med, verkligen kommer till stånd snabbt, så att vi får ett bra underlag för att fatta beslut om skatteväxlingen.
Herr talman! Jag tycker att vi skall ha respekt för det beslut som vi nästan enigt fattade för några månader sedan i energifrågan. Det är inte någon av de lättaste frågorna som vi hanterar i den här riksdagen. Då kom vi överens om att tillsätta en energikommission som skall arbeta mycket fort. Jag tycker att vi skall respektera det beslutet och ge den kommissionen möjlighet att slutföra sitt arbete. Efter det slutförda arbetet kan vi ta en rejäl diskussion om energifrågorna. Den andra frågan gällde tidpunkten då ett nytt förslag till miljöbalk kan föreligga. Det är mycket svårt för mig att säga hur lång tid det kan ta. Jag tycker att vi kan ta oss litet tid att diskutera hur vi skall ha det. Vi tycker att vi skall ha en miljöbalk, och vi skall ha en bra miljöbalk. Jag vill inte ha den miljöbalk som vi i dag har återvisat från riksdagen. Låt oss tillsammans titta på detta! Jag vet att det från kds sida finns önskemål om att ändra. Det finns önskemål från vår sida om att ändra. Det kommer kanske några andra önskemål också. Låt oss gå vidare och titta på hur vi på bästa sätt kan göra detta till en bra miljöbalk för Sverige!
Herr talman! Jag uppfattade att Sinikka Bohlin i sitt anförande ville anmärka på mitt påstående att arbetet med miljöbalken har pågått i mer än fem år. Jag förstår inte den anmärkningen. 1989 och har sedan jobbat med miljöbalksfrågan. Men det är i och för sig inte det viktiga. Det viktiga är att vi är ense om att det är angeläget att så snart som möjligt få till stånd en miljöbalk. Jag är också bekymrad över att den nya regeringen är beredd att ta på sitt ansvar att arbetet och ikraftträdandet försenas. Jag tror att det hade varit mycket lyckligare om man genom tilläggsförslag hade kunnat ändra de saker som man vill ändra. Det verkar för mig mest som om det här är en prestigefråga. Beskedet om att arbetet med skatteväxlingen skall gå vidare gläder mig mycket. Kanske man kan hoppas att de nya ekonomiska styrmedlen dessutom innebär att man från socialdemokratiskt håll syftar på överlåtbara utsläppsrätter som man kan jobba vidare med. Dessutom gläder jag mig åt att Sinikka Bohlin talade om att miljöproblemen inte känner några nationsgränser. Det internationella arbetet är mycket viktigt. Sinikka Bohlin talade också om kretsloppstänkandet, som den borgerliga regeringen har introducerat.
Herr talman! För fem år sedan fick kommittén sina direktiv. Men arbetet hade börjat mycket tidigare. Diskussionen kom i gång redan på 80-talet. Att dra tillbaka miljöbalken är inte prestige. Det är mer politik. Det är ideologiska frågor som skiljer oss åt. Man kan jämföra det förslag till miljöbalk som har lagts fram med de tankar som man har haft tidigare, som man också var överens om i miljöskyddskommittén. Jag tackar för det beröm som jag har fått av Lennart Fremling. Det är inte varje dag man får beröm i den här kammaren. Att vi börjar använda ordet kretslopp är något som riksdagen har beslutat. Jag tycker att det är ett bra ord. Det tycker jag att den regering som har tagit fram ordet kretslopp kan få beröm för. Men det var ändå Socialdemokraterna som i slutet av 80-talet, egentligen redan tidigare, började prata om omställning. Om vi pratar om omställning eller kretslopp betyder ingenting i det här sammanhanget. Det är egentligen resultatet som räknas.
Herr talman! Jag tror att Sinikka Bohlin och jag är tämligen överens. Anledningen till att jag framhöll att arbetet har pågått i mer än fem år var att jag ville markera att det är en allvarlig sak när man drar tillbaka den framlagda propositionen och skall göra om detta gigantiska lagstiftningsarbete. Det upplever jag faktiskt som en prestigefråga. Det är bra att vi är ense på många punkter. Dock anser jag att regeringsförklaringen var alltför mager på miljöområdet. Vi hade kunnat vänta oss att få några mer konkreta, faktiska förslag i regeringsförklaringen.
Herr talman! Apropå att dra tillbaka miljöbalken tycker jag att vi kanske skulle kunna tänka litet grand tillbaka, till för tre år sedan, när vi fick en borgerlig regering. Jag undrar hur många propositioner den regeringen drog tillbaka. Man gör oftast på det viset. Nu är det litet speciellt med miljöbalken, eftersom det ligger mycket arbete bakom den. Men på samma sätt som den förra regeringen presterade några hundra propositioner på några veckor skall vi nog klara av miljöbalken på så kort tid som är möjligt och rimligt med tanke på att vi också skall göra ett bra arbete. Vi vill hellre göra ett bra arbete innan vi lämnar våra propositioner än ha den typen av propositioner som vi tyvärr många gånger fick i jordbruksutskottet under förra mandatperioden, när inte ens regeringspartierna kunde tolka budskapet i propositionerna.

Herr talman! Vårt liv på jorden skulle inte finnas till om inte solen alltid strålade över oss med sin nästan outsinliga energi. Solenergin värmer upp luftlagret ovanför oss. Det är samma värme som jag känner strömma emot mig som nyvald riksdagsledamot från tjänstemän och anställda här i riksdagen och från Lilly, som håller ordning på mitt rum. Tack för det. Herr talman! På grund av människans skaparkraft och idérikedom har vi kunnat utnyttja energin. Men under tidernas gång har utnyttjandet tagit sådana proportioner att energianvändningen har blivit en av huvudorsakerna till jordens stora miljöproblem.Ett accelererat utökat energiutnyttjande i industriländerna har medfört att den s.k. växthuseffekten höjer jordens temperatur på grund av alltför stora koldioxidutsläpp från förbränning av olja, kol och naturgas. Alltsedan industrialismens intåg har koldioxidhalten i atmosfären på grund av fossila bränslen ökat med 28 %. I-länderna står för 6 miljarder ton per år, och u-länderna står för mindre än För att få ett samhälle i ekologisk balans är vi tvingade att sluta med användningen av fossila bränslen. Det behövs ett helt nytt tänkande för att man skall få totala satsningar på förnybar energi. Det krävs en helhetssyn på omvärlden där konsekvenser av ett felaktigt energiutnyttjande belyses med hänsyn tagen till hela energiförloppet. Koldioxidskatten för elintensiv industri och tillverkningsindustri måste bli lika hög som för hushållen. När förra regeringen avgav kretsloppspropositionen sänktes koldioxidskatten för industrin från 24 öre till 8 öre per kilo utsläppt koldioxid. Om det skall satsas helhjärtat på en sänkning av koldioxidutsläppen är en ordentlig styrning nödvändig med hjälp av koldioxidskatt. Propåer från EU visar nu att EU inte kommer att införa en enhetlig EU-avgift på utsläpp av koldioxid. I stället blir det punktskatter på vattenkraftsel och kärnkraftsel. Herr talman! Drivmedel som används i dagens trafiksystem bidrar till att skogen dör genom det marknära ozonet, som direkt angriper barrsättning hos granar och gör så att granens immunförsvar, kådan, tränger ut från stammen. Almarna runt våra flygplatser dör på grund av utsläpp av flygbensin vid start och landning. Allergier och astma ökar i takt med ökad trafikintensitet. Transportsektorn bidrar i dag med den största andelen av koldioxidemissionen, samtidigt som kväveoxider från trafiken bidrar till försurningen, både lokalt och kontinentalt. En verklig satsning på alternativa drivmedel såsom växtbaserade oljor och alkoholer är viktigt. Biogas utvunnen från rötning av avloppsslam och växtrestproduktion har en potential att sänka utsläppen från den tunga trafiken med 70 %. Bränslecellsteknik i motorer är ett steg i rätt riktning. Framställning av vätgas med solcellsteknik, där vätgasen i en framtid används som drivmedel i flygplan, bilar och bussar utan farliga avgaser är en anpassning till ett ekologiskt samhälle. I ett ekologiskt hållbart samhälle måste olika lösningar till för att man inte skall få ett överutnyttjande av naturen utan i stället en balans mellan skilda tekniker. Herr talman! En avveckling av kärnkraften måste påbörjas under denna mandatperiod. Ett nödvändigt första steg är att ytterligare drifttillstånd inte får ges till Ringhals 2. Kärnkraften måste bära sina egna försäkringskostnader. Som det nu är ligger försäkringen på 1 miljard kronor. Kostnaderna för Tjernobylolyckan är uppe i minst tusen gånger mer. De är omöjliga att beräkna på grund av att människor och framför allt barn kommer att dö och håller på att dö av bl.a. sköldkörtelcancer. Barnen badar i den radioaktiva floden Djnepr utanför Kiev, och huden skadas på armar och ben. Människor har återvänt till den kontaminerade zonen där deras bostäder ligger. Hur skall man över huvud taget kunna beräkna priset på människoliv och lidande? En rivning av Tjernobylreaktorn är nära förestående, då man beräknar att nya utsläpp kommer att ske inom fem år, därför att betonginkapslingen håller på att spricka. Åtta år efter olyckan utsätts taket för 50 rad i timmen, jämfört med tillåten årsdos som ligger på 5 rad per år. Rivningsprojektet löper över 20 år och är kostnadsberäknat till 20 miljarder kronor. Allt detta för att få bort en svårt kontaminerad reaktor! Vi behöver få en lagstadgad kärnkraftsavveckling. Vi får inte gå in i en ny eventuell kärnkraftsera med s.k. rubbia-reaktorer, en mycket kostsam utveckling. En rubbia-spallator laddas med torium i stället för uran. De radioaktiva klyvningsprodukterna blir inte mycket mindre än i nuvarande kärnkraftverk, och med den mängd av nuklider som bildas blir det svårt att kontrollera avfallet, även om motsatsen påstås, om man inte har en färdig avfallsteknik. Utveckling av rubbia-kraftverk, brid-reaktorer och fusionsteknik blir en dyrbar broms för satsning på energieffektiv och förnybar energi. Inom en framtid beräknas energipriset att fördubblas, och det oberoende av en avveckling av kärnkraften. Herr talman! Sverige har bland de lägsta elpriserna i världen. Sedan 1945 har elpriset bara ökat med 16 %, medan priset på arbetskraft har ökat med flera hundra gånger så mycket. Miljöpartiet vill därför skatteväxla - ett initiativ som togs av Miljöpartiet redan 1982 - mellan arbetskraft och energi, dvs. skatt på kärnkraft och fossila bränslen, samt miljöförstörande utsläpp, detta för att skapa fler arbetstillfällen och styra vårt samhälle mot energieffektivisering, miljövänligare drivmedel och ett bättre energiutnyttjande med naturliga ekologiska metoder.

Herr talman! I morse drogs en av decenniets viktigaste propositioner på miljöområdet tillbaka av regeringen. Den förra regeringens urvattnade och stympade förslag till samlad miljölagstiftning i en miljöbalk har avvisats, och den nya regeringen har lovat att återkomma med ett bättre förslag. Samtidigt drogs en partimotion från Miljöpartiet de gröna med 26 viktiga ändringsförslag tillbaka. Jag skall återkomma till några av dem längre fram. Det var Miljöpartiet de gröna som först ställde kravet på att svensk miljölagstiftning skall samlas i en miljöbalk. Vi gjorde det i vårt första miljöprogram som antogs inför valet 1982, innan partiet ens var ett år gammalt. Tanken var då, liksom nu, att det osammanhängande och alltmer oöverskådliga lapptäcket av miljölagar skulle gjutas samman till en sammanhållen, heltäckande, konsekvent och radikal miljölagstiftning. Jag minns bara alltför väl hur kravet på miljöbalk då bemöttes av de andra partierna. Alla från höger till vänster idiotförklarade oss. Kravet på miljöbalk viftades bort som ointressant, oväsentligt och innehållslöst. Likadant var det i valet 1985. Inför valet 1988, valet då miljöfrågorna för första gången slog igenom i svensk rikspolitik, var det precis samma historia. Miljöpartiet de gröna var det enda parti som krävde en heltäckande lagstiftning samlad i en miljöbalk. Men nu var det ändå en och annan politiker i de andra partierna som började att hålla med om att det kanske var en och annan brist i lagstiftningen. När sälar flöt upp döda i Västkustens badparadis började andra politiker att ge oss rätt. Man måste göra något radikalt åt miljölagstiftningen. När vi i De gröna kom in i riksdagen 1988 var det med ambitionen att vinna riksdagens gehör för ett genomgripande lagstiftningsarbete på miljösidan. Att få till stånd en miljöbalk var ett centralt mål för den dåvarande gröna riksdagsgruppen. Så småningom, men inte utan stort motstånd och mycket bökande, fick vi med oss regeringen på att se över miljölagstiftningen. En utredning, Miljöskyddskommittén, tillsattes. Men den utredningen hade inte inledningsvis direktivet att utforma ett förslag till miljöbalk. Det kom ett tilläggsdirektiv med den innebörden först efter hot om avhopp och andra ansträngningar. När utredningen hade fått upp spåret, när juristerna på allvar började arbetet med att sammanfoga huvuddelen av svensk miljölagstiftning i en samlad miljöbalk föll bitarna snabbt på plats. Kritikerna mot miljöbalken tystnade efter hand. Numera säger alla partier att de vill ha en miljöbalk. Som jag ser det är det en väldig framgång för oss. Miljöskyddskommitténs förslag till miljöbalk lades fram för ett och ett halvt år sedan. Det var i huvudsak ett mycket bra förslag. För det första var det heltäckande, det gällde all miljöpåverkande verksamhet. För det andra hade man gått ganska långt när det gällde att sammansmälta den äldre miljölagstiftningen. För det tredje innebar just detta att ambitionsnivån hade höjts och att ett modernt synsätt på miljöproblemen hade införts för hela miljöområdet. För det fjärde innehöll förslaget en rad viktiga konkreta förbättringar. Naturligtvis hade man kunnat gå mycket längre, men förslaget var en bra grundplatta för fortsatt reformering. Men den borgerliga regeringens urvattnade förslag var tyvärr inte heltäckande. Det gällde bara de delar av miljölagstiftningen som finns med i förslaget till miljöbalk, och det rör sig faktiskt bara om en mindre del. Förslaget var också urvattnat på en lång rad punkter. Praktiskt taget alla kontroversiella punkter var borttagna. När kommittén fick se förslaget från regeringen hoppade först miljörörelsen av och sedan oppositionen några dagar senare, detta efter drygt fyra års utredande. Det vittnar litet grand om den försämring som hade genomförts. Jag är beredd att hålla med dem som säger att det miljöbalksförslaget bara var en enkel sammanställning av befintlig lagstiftning och inte den sammangjutning som man egentligen behövde. Herr talman! Det är mycket viktigt att den nya regeringen snabbt kommer med ett nytt och bättre förslag till miljöbalk. Införandet av balken är planerat till den 1 juli 1995. Det är viktigt att det verkligen blir på det sättet. Ett nytt förslag till miljöbalk måste därför framläggas redan under hösten för att man skall kunna fatta beslut under vintern. Miljöbalken får inte hamna i långbänk. Det skulle lamslå mycket av miljöarbetet i landet. Det skulle också vara ett mycket stort svek av Socialdemokraterna om så skedde. Det finns ett kommittéförslag, det är i stort sett bara att kopiera det och göra några smärre förbättringar. Jag skall ta upp några förbättringar som vi från Miljöpartiet vill se. När det gäller miljöbalkens omfattning kan man enkelt föra in 19 kap. vattenlagen om skydd för vattenförsörjning m.m. i kommitténs förslag till miljöbalk. Även skötsellagen borde kunna införas i balken tämligen enkelt. Strålskyddslagen skall naturligtvis ingå i balken. Det hade kommittén föreslagit, när den förra regeringen hade tagit bort det. Det går bra att införa den igen. Biotekniska produkter skall självklart omfattas av balken. Det föreslog kommittén, och det bör föras in igen. Det finns en del andra saker som skulle kunna tas med i balken, såsom andra delen av vattenlagen, skogsvårdslagen, men det skulle ta längre tid för det behöver utredas. Det bör man göra i ett annat steg efter det att man först antagit balken. Det kan man göra litet längre fram. De allmänna aktsamhetsreglerna måste skrivas om. De måste göras tillämpliga på all miljöpåverkande verksamhet, inte bara på sådant som finns i specialavsnitt i balken. Vi behöver ett heltäckande paraply för all miljöpåverkan. Det är viktigt att man i de allmänna aktsamhetsreglerna också får in en övergripande stoppregel. Det var mycket diskussion om stoppregler i kommittén. Kommittén föreslog en ganska radikal sådan. Det har helt tagits bort av den förra regeringen. Det är mycket märkligt, för det innebär att det egentligen inte finns någon gräns för hur mycket man får förstöra miljön och skada hälsan.
Herr talman! Jag kan inte göra annat än att konstatera att jag tycker att Miljöpartiet har gjort ett riktigt självmål. Här säger Roy Ottosson att man har drivit frågan om en samlad miljölagstiftning sedan 1982. Han idiotförklarar alla andra partier. Kristdemokraterna driver faktiskt den frågan också, även om vi inte suttit i parlamentet under hela denna tid. Nu när vi har förslaget på bordet ställer man som enda krav på den nya regeringen att ta tillbaka detta förslag till miljöbalk. Är inte det ett ordentligt självmål, Roy Ottosson? Det enda ni har lyckats påverka denna regering med är att dra tillbaka ett förslag till en samlad miljölagstiftning som verkligen skulle föra miljöfrågan framåt. Ni ställde inga andra krav på denna regering, utan ni stödde den in blanco redan i valrörelsen oavsett vilken miljöpolitik den tänkte bedriva. Roy Ottosson vill ha in tre saker. För det första vill han ha in en del av vattenlagen. Okej, låt oss resonera om det. Vi var öppna för det tidigare. För det andra vill han ha in strålskyddslagen. Okej, låt oss resonera om det också. Det är inga problem för vår del. För det tredje vill ha in bestämmelser om biotekniska produkter. Där har vi redan antagit en proposition här i riksdagen under våren. Vi hade ytterligare förslag, exempelvis förlängd preskriptionstid för miljöbrott, men det finns flera saker. Vad jag tog upp i den förra debatten var de två punkter som socialdemokraterna hade angett som skäl för att dra tillbaka förslaget till miljöbalk. Där är det inga problem i övrigt. Varför har ni gjort detta självmål, när det ligger ett förslag om en samlad miljölagstiftning?
Herr talman! Dan Ericsson tror att han vet vad vi har framfört för krav på regeringen. Vårt krav är att vi skall få en riktig miljöbalk som är heltäckande. Det förslag som den förra regeringen lade fram var inte heltäckande. Det gällde bara en mindre del av miljöområdet. Ni har tagit bort de övergripande aktsamhetsreglerna i stort sett helt. Ni har tagit bort de generella föreskrifterna, som är en av huvudsakerna i den nya miljöbalken. Ni hade försämrat det så till den milda grad att det utdömdes av en samlad miljörörelse som en enkel sammanställning, som dessutom var ganska osammanhängande. Den sammangjutning som man skulle få hade den förra regeringen saboterat. I regeringsförhandlingarna drev vi väldigt hårt kravet att vi måste ha en bra miljöbalk. Det var 26 krav i den motion som vi drog tillbaka i dag, eftersom propositionen drogs tillbaka. Läs dem, Dan Ericsson. Det är inte så som Dan Ericsson här säger. Ni hade egentligen skjutit sönder hela balkförslaget och försummat tillfället att verkligen göra en genomgripande sammangjutning av svensk miljölagstiftning. Det gäller även sådana områden som jordbruket. Ni hade undantagit i stort sett allting vad gäller jordbruk, skogsbruk och fiske från miljöansvaret. Vi anser att samma miljöansvar självklart bör ligga där som på industrin. Ni lyfte bort de delarna. Vad jag krävde nyss var att man skall ta in skötsellagen, skogsvårdslagen osv. så att samma miljökrav ställs på alla i samhället.
Herr talman! Roy Ottosson framhärdar och menar att det inte skulle ha varit möjligt att göra produkten bättre här i riksdagen. Han nämner 26 punkter. Låt oss resonera om dem. Vad som nu kommer att hända - efter ert enda krav på den nya regeringen, att dra tillbaka förslaget om miljöbalken - är att ni försenar hela lagstiftningsarbetet. Vi får ingen samlad miljölagstiftning den 1 juli 1995. Vi vet inte när vi får det. Vi har inte fått någon tidsbestämmelse här i dag även om vi har begärt att få det. Det är resultatet av ert arbete med en samlad miljölagstiftning. Vi kan givetvis resonera om era 26 punkter. Jag skall läsa dem även om motionen är tillbakadragen. Det arbete som utfördes av Miljöskyddskommittén har legat till grund för propositionen. Jag tycker inte att propositionen är perfekt, utan vi kan alltså resonera om ett antal punkter. Men nu vet vi inte om det kommer att hända någonting. Vi vet inte när det kommer ett förslag. Vi vet att allting försenas. Det har miljön inte råd med. Det, Roy Ottosson, är ett präktigt självmål från Miljöpartiet.
Herr talman! Jag vet inte om Dan Ericsson riktigt hör på här. Vårt krav på regeringen var att få en bra miljöbalk. I det krav som vi ställt ingår att införandet av den inte skall försenas en dag. Jag sade det nyss från talarstolen. Det är vad det handlar om. Vi accepterar inte ett dåligt, urvattnat och osammanhängande förslag, utan vi vill ha ett bra förslag. Självklart var vi beredda att förbättra det dåliga förslaget från den förra regeringen. Det var därför som vi väckte en motion med 26 konkreta punkter för att verkligen visa att vi tar detta på djupaste allvar, alldeles oavsett vad vi får för underlag. Men vi vet om att Miljöskyddskommittén tog fram ett riktigt bra förslag jämfört med det som förra regeringen lade fram. Det hade varit mycket bättre att lägga fram det. Jag hoppas att Dan Ericsson kommer att medverka till att trycka på den nya regeringen, så att vi verkligen får fram ett nytt förslag till miljöbalk utan försening. Det måste vi arbeta väldigt medvetet med, i alla fall vi som bryr oss om miljön. Annars finns risken att det blir en långbänk, och det skulle vara mycket allvarligt. Det är allvarligt framför allt på en punkt, och det gäller miljökvalitetsnormer. Det var det bästa som fanns kvar av det urvattnade förslaget. Jag har en stark känsla av att förslaget just därför kommer tillbaka ganska snabbt. Vi kommer att göra allt för att få ett bra förslag till miljöbalk. Jag hoppas att även kds och Dan Ericsson vill medverka i det.

Herr talman! Ekonomin går bra i Sverige, när nu Socialdemokraterna får ta över regeringsansvaret. I konjunkturbarometrar och prognoser stiger optimismen. Kontrasten är stor mot läget för tre år sedan, då den förra Carlssonregeringen försatt Då stagnerade produktionen. Hög konsumtion och flyktande investeringskapital skapade stora underskott i våra utrikes affärer. Inflationen var snabb och skattetrycket rekordhårt. Arbetslösheten ökade kraftigt, budgetunderskottet steg och sammanbrott hotade i den finansiella sektorn. Den borgerliga regeringen såg som sin uppgift att återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation. Medlen var skattelättnader, avreglering och privatisering samt besparingar på den offentliga utgiftssidan. Därtill togs viktiga steg in i det europeiska samarbetet. Resultat kan nu avläsas. De kurvor som 1991 gick åt fel håll pekar nu rätt igen. Ekonomin växer åter. Industrin producerar och investerar mer. Skattetrycket har sänkts, och inflationen är rekordlåg. Höjd produktivitet har bidragit till att förbättra kostnadsläget, så att utrikeshandeln visar växande överskott. T.o.m. bytesbalansen har - trots stora räntebetalningar till utlandet - slagit om till plussiffror. Men tre år är en kort tid för att rätta till de djupgående strukturfel som blev följden av 1980 talets excesser och underlåtenhetssynder. Arbetslösheten är fortfarande mycket stor, även om den sedan i våras befinner sig på nedgång. Likaså kvarstår det offentliga upplåningsbehovet som ett betydande problem, även om utvecklingen också här går åt rätt håll. Hade de borgerliga partierna getts tillfälle att fortsätta regera, skulle den politik som lagt grunden för återhämtningen ha fullföljts. Men nu ligger i stället ansvaret på Socialdemokraterna, som lovat att återställa förutsättningarna för företagande och samhällsekonomi till vad som gällde före 1991. Min första fråga till nyblivne finansministern Göran Persson blir då denna: Hur kan man tro att en återgång till den politik som förde oss in i krisen skall kunna föra oss ur den? Regeringsförklaringen är på denna punkt liksom i flera andra avseenden föga upplysande. Snarare bidrar den till att skapa oklarhet vad beträffar både penningpolitik och finanspolitik. Inledningsvis förs det ett konstigt resonemang om att det privata sparandet är så stort att det skapar arbetslöshet och underminerar de offentliga finanserna. Det är ju i stället så att genom att svenska folket sparar kan vi hålla bytesbalansen i jämvikt och undvika en utlandsupplåning som ytterligare skulle försämra landets utsatta finansiella läge. Om bara Göran Persson sparar ordentligt på statens utgifter kan räntan sjunka, och då kanaliseras de privata sparmedlen till investeringar i näringslivet som ger nya jobb. Men om finansministern i stället för att spara höjer skatter, kommer detta att motverka den expansion i den enskilda sektorn som vi så väl behöver. På det penningpolitiska området är trovärdighet beträffande målet att hålla nere inflationen oerhört viktig. Före valet gjordes det från socialdemokratiskt håll oroväckande uttalanden om att sätta upp konkurrerande mål för Riksbanken. Kanske för att förta detta dåliga intryck sägs det nu i regeringsförklaringen att ökad inflation inte under några omständigheter kan accepteras "för att ta ned budgetunderskottet och statsskulden". Men just detta av mig citerade tillägg gör uttalandet poänglöst och litet suspekt. Alla vet att det i en öppen ekonomi med stor offentlig utlandsupplåning inte går att inflatera bort statsskulden. Kan Göran Persson bekräfta att ökad inflation inte under några omständigheter kan accepteras - punkt och slut? Ett sådant klargörande skulle betyda mycket för att bryta den aktuella tendensen till stigande inflationsförväntningar. Enligt Riksbankens rapport tidigare i veckan tilltar nu inflationstrycket som en följd av den ökade aktiviteten i ekonomin. Även om regeringspartiet gjort en god start i förtroendeskapande riktning genom att åtminstone delvis följa det moderata exemplet att inte utse aktiva politiker till Riksbanksfullmäktige, så räcker inte detta. Penningpolitiken måste få stöd av ett effektivt och trovärdigt regeringsprogram för sanering av statsfinanserna. Och återigen gäller det då att utgiftsminskningar sänker räntan och inflationstakten, medan skattehöjningar driver på prisstegringen. Vad kampen mot arbetslösheten beträffar välkomnar jag regeringsförklaringens ord om att de nya arbetstillfällena i första hand måste komma till stånd i näringslivet. Men denna deklaration rimmar illa med återställarpolitiken i övrigt. Det finns inget samband mellan det uppställda målet och de angivna medlen. Hur skall den politik som inte gett fler privata jobb på 40 år kunna åstadkomma en nettoökning med en halv miljon arbetstillfällen på fem år? Hur kan en återreglering av arbetslivet stimulera till nyanställningar? och hur i all världen kan höjda skatter på arbete, sparande och företagande leda till nya och fler jobb i näringslivet? Herr talman! På det finanspolitiska området är regeringens besked än så länge den ensidiga budgetbilaga som motvilligt fogades till valmanifestet. Jag antar att det är meningslöst på detta stadium att försöka förmå Göran Persson att avstå från de skadliga skattehöjningar som han planerar. Men hur är det med utgiftsökningarna? Är det i dagens konjunkturläge med god fart på industriinvesteringarna alls befogat att kortsiktigt försvaga statsfinanserna genom att införa en tillfällig rätt till direktavskrivning? Och är det verkligen rätt att satsa på anläggningsverksamhet utöver vad som finns i den borgerliga regeringens mycket ambitiösa program? Sysselsättningseffekten per satsad krona blir som bekant synnerligen begränsad. Frånvaron i regeringsförklaringen av ett mål för statsskuldens avveckling har redan påtalats och antytts vara en lapsus. Men det vore ändå bra om Göran Persson i sitt första framträdande som finansminister i en riksdagsdebatt ville bekräfta regeringens avsikt att stoppa statsskuldens ökning till 1998. Om man kunde tillägga att detta i allt väsentligt skall ske genom utgiftsminskningar, vore det ännu bättre med hänsyn till möjligheterna att på ett balanserat och uthålligt sätt fullfölja återhämtningen i Sveriges ekonomi. Det föreligger nu ett gyllene tillfälle att få Sveriges ekonomi på rätt kurs igen. Konjunkturuppgången i förening med de strukturella reformer som regeringen Bildt genomfört eller åtminstone påbörjat ger en god grund för en stabil tillväxt, som ger fler riktiga jobb och som gör det möjligt att hejda statsskuldens ökning. Men den ökade aktiviteten i ekonomin bär också med sig frön till misslyckanden. Att uppgången nu hunnit en god bit på väg innebär att vi bara har några år på oss, innan tendenser till avmattning åter sätter in. Och det vore förödande om den minskning av arbetslöshet och offentligt upplåningsbehov som aktivitetsökningen automatiskt för med sig skulle tas till intäkt för att fortsatt strukturellt förändringsarbete inte behövs. Då står vi där 1996 och skådar ner i det svarta hål som formats av skärpt skattetryck, stor offentlig utgiftskvot och en genomreglerad ekonomi. Då växer arbetslösheten från en redan hög nivå, och då försämras statens budgetsaldo från båda hållen - genom att skattebasen urholkas och genom att utgifterna automatiskt stiger. Men långt dessförinnan - när denna utveckling framstår som trolig - uppstår det finansiell oro, och statens skuldkris blir akut. En nyckelfråga är realräntan. Ett femårigt banklån betingar i dag ett pris av 10 % över aktuell inflationstakt. Det kan ses som måttet på den misstro som råder mot den ekonomiska politikens möjligheter att hålla tillbaka inflationen och/eller minska det offentliga upplåningsbehovet. Det säger sig självt att det med en sådan realränta blir svårt att få uppsvinget i exportindustrin att slå igenom på den inhemska marknaden. Konsumenternas efterfrågan hämmas ju dessutom av att disponibelinkomsternas utveckling rimligen måste bli negativ de närmaste åren. Medlet att nå en rimlig realränta måste vara en stram finanspolitik, baserad på utgiftsminskningar och inte på skattehöjningar. Herr talman! Den nye finansministern må beklaga det, men långsiktig framgång för den ekonomiska politiken tål inga nämnvärda avvikelser från den enda vägen. Denna förutsätter dessutom svenskt medlemskap i EU.

Herr talman! Centern har under de gångna tre åren i regeringsställning tagit ansvar för att sanera de svenska statsfinanserna. Det blev nödvändigt i det ekonomiska kaos som rådde efter socialdemokraternas 80-tal. Vi påbörjade en sanering av ekonomin. Vi medverkade till att modernisera Sverige, att alla fick dela på bördorna och att mer resurser än någon gång tidigare anslagits för att motverka arbetslöshet. Vi har sett till att förutsättningarna för företagande och utveckling i hela Sverige har förbättrats. Vi har sett till att Sverige påbörjat marschen in i kretsloppssamhället med dess många nya möjligheter. Detta har skett i en ekonomi som visade alla tänkbara tecken på svår sjukdom när fyrklöverregeringen hösten 1991 avlöste socialdemokraterna. Då hade vi inflationens, konkurrenskraftstappets, klippens, spekulationens, fallskärmarnas och den förlorade framtidstrons socialdemokratiska 1980-tal bakom oss. Svensk ekonomi visar nu, från att ha varit i stark utförsbacke för drygt tre år sedan, tydliga tecken på återhämtning. Flertalet ekonomiska indikatorer har sedan början av 1994 tydligt visat en positiv förändring. Industriproduktionen stiger, arbetslösheten minskar, exporten ökar, bytesbalansen är positiv, sparandet är positivt - för att bara nämna några av ljuspunkterna. Fler exempel finns. Det är resultatet av det ekonomiska "ROT-program" som vi inledde under fyrklöverregeringens tid. Utvecklingen har vänts, men tre stora problem - delvis sammanflätade - måste fortsatt angripas med kraft: arbetslösheten, budgetunderskottet och statsskulden. Det måste ske genom systemförändringar så att bördorna fördelas rättvist, så att miljön inte tar stryk, inte genom att inflationsbrasan åter tänds. Har den socialdemokratiska regeringen den kraften? Ja, herr talman, det återstår att se. Tvivlarna är många. Centern har den kraften. Det har vi visat med vårt omfattande saneringsprogram för Sveriges ekonomi, som vi presenterade i valrörelsen. Där redovisar vi inkomstförstärkningar och besparingar på drygt 42 miljader kronor utöver Nathalieplanens 80 miljarder. Målet för den ekonomiska politiken måste vara att hejda statsskuldens ökning senast 1998. Jag kan ansluta mig till Lars Tobissons fråga till Göran Persson om det också är hans och den socialdemokratiska regeringens mål. Samtidigt skapas, med vår politik, de rätta förutsättningarna för en näringslivsledd utveckling för nya jobb i hela Sverige. Den skall ledas av de små och medelstora företagen. Fyrklöverregeringen genomförde långtgående och nödvändiga reformer för att förbättra villkoren för just de mindre och medelstora företagen. Ett livskraftigt små och ny företagande är en avgörande förutsättning för en god ekonomisk tillväxt. Det är i de mindre företagen som möjligheterna och de nya arbetstillfällena finns - andra talare från Centern kommer senare i debatten att utveckla detta. Detta visas tydligt i siffrorna över nyanställningarna. anställda svarade under årets första sex månader för hälften av nyanställningarna i den privata sektorn. De har också angett i sina planer att de planerar för betydande nyanställningar under 1994 och 1995. I varje fall gjorde de den bedömningen före regeringsskiftet. Ett gott råd till Göran Persson: Krossa inte småföretagens framtidstro och möjligheter! Under sin tid i opposition höll socialdemokraterna sin ekonomiska politik väl dold. Det dröjde ända fram till några veckor före valet innan Göran Persson under marknadens tryck tvingades presentera några förslag till åtgärder. Den stencil som då presenterades innehöll mest nygamla förslag, som också är otillräckliga. Den in blanco-fullmakt för ytterligare åtgärder som socialdemokraterna begärde av svenska folket kommer av allt att döma att behövas. Frågan är bara vad väljarna säger när de inser resultatet, dvs. att de har köpt grisen i säcken. Perssonplanen innehåller många brister. 10 miljarder i uteblivna räntekostnader bygger på en mängd antaganden om räntenivåer och inflation. Dessutom finns inte kostnaderna för direktavskrivningar med. Under valrörelsen och i den "Carlssonska monologen", som också kallades regeringsförklaring, sägs att förslaget om direktavskrivningar skall genomdrivas. Det innebär att sparbetinget i Perssonplanen reduceras mycket kraftigt. Risken är uppenbar att främst de stora och vinstrika exportföretagen kommer att dra nytta av möjligheten till direktavskrivningar. Avskrivningarna blir då en skattekredit i jätteformat till storföretagen. Det är stilenlig socialdemokratisk politik. Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos väntas industriinvesteringarna öka med 25 % under Men, Göran Persson, varken sjuka barn, pensionärer eller arbetslösa gynnas av statligt finansierade investeringar i vinstrika företag. Var finns den rättvisa fördelningen i det förslaget? Jag vill fråga Göran Persson vad det är i den nuvarande regeringens politik som skiljer sig från den politik som under perioden 1982-1991 förde Sveriges ekonomi mot ruinens brant? Vad tänker regeringen göra annorlunda nu? De futtiga raderna i den Carlssonska planen ger ingen vägledning. I valrörelsen efterlyste Centern en bred politisk samling för att med gemensam kraft hejda statsskuldens utveckling. Vi tycker fortfarande att det är bättre att vi i demokratisk ordning själva kan reda ut våra problem, i stället för att Internationella valutafondens representanter kommer hit och talar om vad som måste göras. Intresset för gemensamma tag var då milt uttryckt ljumt. Nu talar socialdemokraterna om en "samarbetsregering". Den första förutsättningen för ett bra samarbetsklimat är nog att herr finansministern överger invektiven från valrörelsen till förmån för ödmjukhet och samarbetsanda. Är det Göran Perssons uppfattning att möjligheterna till samarbete bäst främjas genom provokationer, i flera fall tydligt riktade mot Centerpartiet? Några exempel: Den allmänna arbetslöshetsförsäkringen skall avskaffas. Förbättringarna och förenklingarna i arbetsrätten skall rivas upp, precis som de fackliga ombudsmännen vill ha det. Den rättvisereform som vårdnadsbidraget innebär skall raseras. Med andra ord: Ni tänker slita pengarna ur händerna på småbarnsföräldrarna. Det kan innebära att socialdemokraterna, trots talet om samarbetsregering, därmed bränner de broar som skulle behövas för att bygga en förtroendefull förbindelse till Centern och de tidigare regeringspartierna. Då återstår bara en bräcklig spång till vänsterpartierna. Det är den socialdemokratiska regeringens problem. Det är kanske en kalkylerad risk att bara broar till vänsterpartierna kan komma att återstå. Det vore i så fall att spela bort framtidens möjligheter på ett ganska oansvarigt sätt. Sveriges ekonomiska situation kräver breda politiska lösningar. Centern kommer inte som vänsterpartierna att bli ett stödparti till en socialdemokratisk regering. Det är helt uteslutet, men vi kommer att föra en konstruktiv politik i oppositionsställning i hela folkets intresse och för landets bästa. Men bollen ligger just nu hos socialdemokraterna att visa om man väljer samarbetets väg i stället för konfrontationens och nedmonteringens väg.

Herr talman! Alla bör nu kunna vara överens om att det ekonomiska läget snabbt förbättras. Konjunkturinstitutet, KI, och dess olika barometersiffror visar på en mycket stark uppgång på alla fronter. KI visar också på en successiv förbättring i fråga om budgeten, i varje fall när det gäller det primära saldot före räntebetalningar. Vi behöver alltså inte hålla på att tvista om lik i garderoben, snarare tvärtom. Det finns nu mycket goda förutsättningar för att länka in ekonomin i en god cirkel. Frågan är vilken strategi regeringen har för att utnyttja de här förutsättningarna. Kommer Göran Persson att ta fasta på dem, eller kommer han att missa chansen? Det finns väldigt litet vägledning för detta i regeringsförklaringen. Jag tänker inte ta upp stabiliseringspolitiken och budgetpolitiken i dag, utan jag vill faktiskt för ett ögonblick utgå från att tillräckliga besparingar och inkomstökningar genomförs för att stabilisera skulden och få ned räntorna. Man kan ha sina dubier om detta. Men det kan man återkomma till när det finns konkreta förslag från regeringen. I dag vill jag i stället höra något om regeringens långsiktiga strategi för att främja den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Det är ändå i grunden den som är avgörande för jobben och möjligheten att få ned arbetslösheten. Det mest anmärkningsvärda med regeringsförklaringen är egentligen att där helt saknas en strategi för dynamisk ekonomisk utveckling. Möjligen kan man finna några indikationer i frasen att jobben måste komma i den privata sektorn. Det betyder rimligen att den ekonomiska politiken måste läggas upp så att den privata sektorn kan växa mycket kraftigt - men hur? Av den reviderade nationalbudgeten från i våras framgår att det krävs ganska många år med en exceptionellt god tillväxt i näringslivet för att få 0,5 miljoner nya jobb. Att döma av finansutskottets handlingar från i våras ansåg sig nog Göran Persson ha en politik som skulle ge större produktionsökningar och en större minskning av gapet mellan möjlig och faktisk produktion jämfört med den dåvarande regeringen. Men det är väldigt oklart om Socialdemokraterna därmed också ansåg sig ha en politik för snabbare tillväxt. Tillväxt är ju något annat och något mera än att sluta produktionsgap. Tillväxt handlar om att öka ekonomins förmåga till dynamisk utveckling. Det finns faktiskt inte någon indikation på hur Socialdemokraterna ser på denna utvecklingsprocess, vare sig i tidigare ekonomiska motioner eller i regeringsförklaringen. Misstanken infinner sig att det kanske inte finns så många tankar över huvud taget. Det låter ibland som om ledande socialdemokrater tror att ekonomisk utveckling handlar om offentliga investeringsprogram, investeringsavdrag för industrin eller mera AMS-insatser. Även frånsett att dylika ting kostar pengar, vilket borde vara ett stort problem i dagens budgetläge, är det enligt min mening ett mycket gammalmodigt sätt att betrakta utvecklingsprocessen. Enligt mitt och Folkpartiets synsätt står grunden för ekonomisk utveckling att finna i kunskap och nyfikenhet. Det handlar om enskilda människors kunskap och forskningsinsatser. De här enskilda människorna måste uppmuntras att använda sin kunskap och tillgängliga forskningsresultat. Detta kan man inte kommendera fram, trots aldrig så vackra politiska fraser och faktiskt inte heller genom tillfälla förmåner i form av investeringsavdrag för nya maskiner, utan det kräver vilja och ansträngningar från tiotusentals enskilda människor. För en tid sedan kom det en rapport från Maureen MacKelvey beskrev omfattande svenska satsningar på forskning men ganska blygsamma resultat i form av högkvalitativ och högförädlad produktion i Sverige. Den här undersökningen sträcker sig fram till 1990, och den pekar i samma riktning som flera tidigare undersökningar. Fram till 1990 var det faktiskt alltför få personer som fann det vara mödan värt att utveckla nya idéer till produktiv verksamhet. Den dynamiska utvecklingsprocessen var helt enkelt dålig i Sverige.

Bättre tillgång till riskkapital för de mindre företagen, möjligheter till innovationsstöd genom att använda en del av de gamla löntagarfondspengarna samt omfattande satsningar på den nya moderna infrastrukturen och informationsteknologin är förändringar som bildar en enhet, en strategi, för att skapa ett mera positivt klimat för de enskilda initiativ från företagsamma människor som skapar en dynamisk utveckling. Självklart skall den utvecklingen vara miljömässigt uthållig och även uthållig i den meningen att den inte resulterar i en lönebildning som driver upp löne och prisökningstakten. Nu har den nya regeringen aviserat ett stort antal återställare tillbaka till reglerna före 1990 på flera av de här områdena. Marginalskatten skall höjas. Småföretagen får inget riskkapital. Arbetsrätten skall återställas. Innovationsstödet och IT-stödet vill man helst avskaffa. Anslag till forskning skall reduceras osv. Många kommuner och landsting höjer skatten. Motiveringen till dessa förslag sägs vara rättvisan. Det kan låta tilltalande. Men man bör akta sig väldigt noga för att inte med en förment rättvis fördelningspolitik skapa sådana spelregler och förutsättningar för en långsiktig utveckling att det hela försvåras. Då dömer man i praktiken många människor till evig arbetslöshet och än fler till de problem som dåligt med resurser för vård och omsorg innebär. Herr talman! De insatser som man i rättvisans namn gör för att komma till rätta med statsskulden o.d. måste man således välja väldigt noga, så att de också understödjer den långsiktiga dynamiska utvecklingsprocessen. På det området har regeringens politik mycket stora brister. Det vore därför värdefullt om Göran Persson i dag, när han ännu inte har en specifik proposition att försvara, kunde förklara hur den strategi ser ut och hur de samband ser ut som enligt honom skall medföra att Sverige kan få en bättre ekonomisk utveckling inte bara i år och nästa år - det ligger redan i korten - utan också för en lång rad år framöver. I korthet: Vad är det för spelregler för näringslivet som skall ge oss en kraftigt ökad produktion och en mängd nya jobb inom tjänstesektorn? Hur skall en mängd entreprenörer och småföretagare lockas till nya satsningar? Och vad är det för spelregler på arbetsmarknaden som, samtidigt som sysselsättningen rejält ökar, skall ge oss en lönebildning som inte slår över i kompensationstänkande och inflation? Herr talman! Jag hoppas att Sverige om några månader är medlem i EU. Som medlemmar kommer vi att kunna lägga fram förslag och fatta beslut. Med rätt utformning av sådana beslut kan svenskt näringsliv få många ytterligare fördelar. Jag tror t.ex. att relativt sett hårdare miljökrav i Sverige och Norden - och tidigare införda sådana - kan ge vårt näringsliv en konkurrensfördel. Men det förutsätter att Sverige trycker på ordentligt i Ecofinområdet för hårdare och fler miljöskatter, så att EU inte kommer för långt efter och för att vårt miljöengagemang inte skall leda till att svenska företag konkurreras ut. Där har jag en konkret fråga: Avser Göran Persson att aktivt driva frågan om hårdare miljöskatter i det ekonomiska samarbetet i EU? En annan fråga som står långt upp på dagordningen nu och framöver inom EU, och som Sverige har ett starkt intresse av, gäller vitboken och de förslag som finns där syftande till en snabb ekonomisk utveckling och fler jobb. Rätt många av förslagen berör vikten av bra villkor för små företag och för nya företag. Andra förslag berör lönebildningen, arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen. De senare brukar klumpas ihop under benämningen en väl fungerande arbetsmarknad. Jag såg i ett tidningsreferat att Göran Persson vid sitt första Ecofinmöte hade talat just om flexibiliteten på arbetsmarknaden. Jag tror att detta är mycket viktigt. Men det synes mig som om alla de återställare som regeringen har utlovat - tvärtemot vitbokens rekommendationer - starkt kommer att försämra flexibiliteten på arbetsmarknaden. Och sämre anpassningsförmåga betyder högre strukturell arbetslöshet, högre långtidsarbetslöshet. Då blir också kraven på budgetförstärkningar och budgetbesparingar mycket större. Jag för min del föredrar en rörlig och väl fungerande arbetsmarknad framför att tvingas ta till än hårdare besparingar för barnfamiljer och pensionärer. Delar Göran Persson den bedömningen? Och vilka - om några - förslag har han i så fall för att komma till rätta med och för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad?

Herr talman! Dagens debatt bör handla om tre saker. Den bör handla om arbetslösheten, om underskotten och om fördelningspolitiken. Lars Tobisson som talade här först i dag talade om underskott och statsskuld men inte om arbetslösheten. Det är signifikativt för Moderaterna. I de moderata nationalräkenskaperna är arbetslösheten en restpost. Den får bli vad den blir. Så är det i Danmark där man har drivit borgerlig politik. Där har man i huvudsak klarat av statsfinanserna. Men arbetslösheten är jättehög. Det misstaget skall vi inte göra i Sverige. Arbetslösheten är faktiskt det svåraste problemet. Vägen för att minska arbetslösheten går naturligtvis genom en ekologiskt uthållig tillväxt. Det behövs fler arbetade timmar helt enkelt. Sverige är delvis på rätt väg. Industriproduktionen växer. Det är bra. Efterfrågan på arbetskraft ökar. Det är också bra. Men arbetslösheten sjunker ju inte i samma takt som sysselsättningen ökar i industrin. Det är det svåra problemet i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet har nyligen kommit med sin höstrapport. De har, så långt de nu har kunnat, tagit hänsyn till Socialdemokraternas ekonomiska politik i den utsträckning som den är utläsbar. Rapporten säger att arbetslösheten om två år kommer att vara 12,5 %. Det är bättre än just nu, men bara med 0,7 procentenheter. Det är en alldeles för liten förbättring. Vi kan säga att Konjunkturinstitutet har räknat fel eller att regeringspolitiken är otillräcklig. Jag ställer inte ut något fribrev till Konjunkturinstitutet, men jag drar slutsatsen att den redovisade regeringspolitiken är otillräcklig. Den slutsatsen bör man dra om man ser arbetslösheten som ett huvudproblem. Vi vill lägga fram förslag för att dämpa arbetslösheten. Det är det viktigaste för oss i Vänsterpartiet. Det borde även vara det viktigaste för övriga debattörer här i kammaren. Därför vill jag ha förslag för att få ned arbetslösheten i det kortare perspektivet - en tvåårshorisont - och inte bara när det gäller det långa loppet. Vi har föreslagit en rad åtgärder. Hans Andersson från Vänsterpartiet kommer att ta upp ännu mera. Men tre saker är viktigast för att litet snabbare få ned arbetslösheten. Det är för det första att minska inflödet av arbetslösa. Det var ett litet högtidligt språkbruk. Väldigt enkelt uttryckt: Det är jättebra, Anne Wibble och Lars Tobisson, med fler privata jobb. Det är jättebra med nya jobb. Men det är också väldigt bra att behålla de jobb som faktiskt existerar. Alltså: Sluta avskeda i kommunsektorn! För det andra är det viktigt att fördela arbetstiden jämnare och för det tredje att minska priset på arbetskraften i förhållande till andra produktionsfaktorer som energi och råvaror. Konjunkturinstitutet säger i sin prognos att kommunerna under de två kommande åren kommer att minska antalet sysselsatta med 36 000. Det är 36 000 för mycket. Det är 36 000 till i arbetslöshetskön. Jag upprepar vad vi i Vänsterpartiet hela tiden sade i valrörelsen. Vi kommer hela tiden här i kammaren, ja, överallt där vi finns, att säga att det är dumt att avskeda folk från vård, omsorg och utbildning för att de bara skall gå ut i arbetslöshet. Det enda vi uppnår är att vi får betala mer i a-kassa, mer i bidrag och mer för arbetsmarknadspolitik. Den här politiken är ju direkt dum. Man sparar inte en endaste krona i saneringsplaner, osv. - tvärtom! Jag ställer frågan till Lars Tobisson, till Anne Wibble, till Per-Ola Eriksson och naturligtvis även till Göran Persson om det är rimligt att 36 000 personer skall försvinna från kommunsektorn under de närmaste åren. Är det rimligt? Om det inte är rimligt, vad skall vi göra åt det? Vi i Vänsterpartiet säger: Slopa grundavdraget, även vid kommunal taxering, för inkomster över brytpunkten. Det ger 5 miljarder. Då kan vi få ett verkligt avskedningsstopp i kommunsektorn. Så till frågan om jämnare fördelning av arbetstiden. Just nu ökar den genomsnittliga arbetstiden - det vet vi allihop. Men det borde vara tvärtom! En av orsakerna till ökningen är s.k. flaskhalsar. Det finns brist på vissa kategorier med specialkompetens. Detta skall vi möta med en arbetsmarknadspolitik som är aktivare än den som hittills har förts, och med utbildningssatsningar. Men övertiden måste också minskas med mer direkta åtgärder från statsmakternas sida. Det är dags att påbörja en process för en reducering av den generella arbetstiden. Det är dags att påbörja marschen mot sextimmarsdagen. Det är en väg som går både via avtal och politiska beslut. Det är glädjande att Ingvar Carlsson har sagt att vi skall få en utredning. Det vore ännu mer glädjande om Göran Persson kunde säga någonting om handlingsinriktade direktiv för den utredningen. Det vore också glädjande om Anne Wibble, Lars Tobisson och Per-Ola Eriksson började delta i debatten om arbetstiderna. Visst skall vi ha nya jobb i privatsektorn! Det är jättebra. Men det kommer inte att skapas så många nya jobb i privatsektorn att vi får ned arbetslösheten till en hanterbar nivå. Det är komplett orealistiskt att tro det. Vi kan också underlätta i arbetstidsfrågan genom en skatteväxling. Vi vet alla vad det är, så jag behöver inte fördjupa mig i det. En skatteväxling behöver vi alltså. Vi i Vänsterpartiet och Miljöpartiet och kanske också Centern kommer att driva på i den här frågan. Göran Persson kanske kommer att följa med. Vi får hoppas det. Så till frågan om underskotten och statsskulden - det här är viktigt! Att stå i skuld betyder minskad handlingsfrihet. I samma takt som skulden växer ökar ju finansmarknadens aktörer sin makt. Som vi sade förut i vänstern: Storfinansens makt ökar på politikens bekostnad. Gamla sanningar gäller. De pengar som vi använder till statsskuldsräntor kan vi inte använda till vård och omsorg. Det är sant. Stor statlig upplåning pressar upp räntorna och hindrar de nya jobben som vi vill ha i privatsektorn. Visst, vi skall ta ned räntorna. Vi skall jobba med detta. Men för att klara av det krävs det en stram finanspolitik. Det är helt riktigt. Vänsterpartiet var faktiskt det parti här i riksdagen som redovisade det stramaste budgetförslaget i våras. Detta är sanningen och den kan inte bortförklaras. Vi inser detta. Men när det gäller mer långsiktiga saneringsplaner har vi varit sämre. Det skall jag erkänna. Vi har Nathalieplanen och Perssonplanen. De här två planerna är ungefär i samma storleksordning, oavsett vad kontrahenterna säger. Planerna har samma volym. De skiljer sig åt genom att Perssonplanen är mer konkret - det erkännandet skall man ge Göran Persson - och innehåller mer skattehöjningar. Det är skillnaden. Hur skall vi nu ställa oss här? Man har sagt att Persson får hoppa tuva. Regeringen Carlsson får hoppa på tuvor. Det gäller då skattehöjningar med vänstern eller besparingar med borgerligheten. Jag vill varna för att hoppa tuva! Även världens bästa fot kan slinta om den hoppar alltför ofta. Det vore en olycka. Men det behövs inget tuvhoppande! Tänk på vad Gudrun Schyman sade i valrörelsen! Hon avvisade bara en punkt i Perssonplanens besparingar, nämligen den som gäller karensdagen. Nu börjar ju socialdemokraterna också avvisa den punkten i Perssonplanen. Det finns alltså förutsättningar för att komma överens. Vi vet att vad vi behöver för att få ned underskotten är ett enkelt ABC. A står för fler i arbete. B står för besparingar och C för skattehöjningar. Man kommer inte undan detta ABC, Lars Tobisson - inte ens C:et. Vi säger att vi även skall diskutera vad som kallas för skarpa förslag, Göran Persson. Det skall vi ställa upp på. Vi skall ställa upp på indexeringar och vi skall t.o.m. säga vad indexeringar är: sänkt pension. Vi skall ställa upp på det och tala klarspråk. Men vi skall undanta de absolut sämst ställda pensionärerna. Det säger vi i Vänsterpartiet, och det brukar Ingvar Carlsson säga. Det finns alltså förutsättningar för att komma överens. Underskottsdebatten handlar om en rättvis fördelning mellan generationer. Det är vad skuldfrågan ytterst handlar om. Det fördelningskravet måste också gälla nuet. Det är en förutsättning för att klara av en sanering. Jag vet, Göran Persson, att vi inte skall tala om återställare när det gäller de svåra budgetfrågorna. Visst vet jag att vi behöver en politik som bygger på Friskis & Svettis-principen snarare än på bakis-ochskakis-principen. Men det finns vissa besparingar som är uppenbart orimliga, t.ex. att de långtidssjuka skall ha 70 % ersättningsnivå. Det är så uppenbart orimligt! Det finns alltså punkter som vi måste ändra på. Vi skall lösa problemen. Arbetslösheten och underskotten är de värsta. Det blir ännu svårare att klara av problemen om inflationsspöket dyker upp igen. Det måste också undvikas. Men vi skall också säga att vi har mer av möjligheter än av problem. De offentliga underskotten motsvaras av ett lika stort överskott i hushålls och företagssektorn vad gäller finansiellt sparande. Bytesbalansen är bra. Exportindustrin går jättebra och gör stora vinster. Därför måste jag också säga att vi i Vänsterpartiet är litet tveksamma när det gäller direktavskrivningar. Sverige vinner andelar på nya marknader. Sverige kan klara det här om vi gör en miljöomställning i industrin, utvecklar vårt näringsliv så att det svarar mot det nya informationssamhällets krav. Det gäller att bryta ned tudelningen i ekonomin. Det är ytterst en fråga om fördelningspolitik. Lars Tobisson, om privatföretagarna får välja mellan kunder och lägre skatter väljer de nog kunder. Därför skall man bryta ned det finansiella sparandet i hushållsekonomin till effektiv efterfrågan.